Fru talman! Gymnasieskolan har ofta stått i fokus i debatten i såväl medierna som ute i kommunerna och bland lärare och elever. Främst har det handlat om betygen. Många elever har blivit underkända. Ibland har det också handlat om att lärarna haft svårt att sätta betyg. Det har handlat om att många elever är omotiverade, om bristande samverkan mellan skola och arbetsliv och om dåliga resultat. Tyvärr har debatten handlat väldigt litet om det som är bra i gymnasieskolan. Det händer väldigt mycket positivt också. Det gäller arbetssätt och sådana saker. Jag tycker att det är bra att vi får en debatt om gymnasieskolan. Det finns problem i den nya gymnasieskolan. Det är jag den förste att erkänna. Vi moderater satte oss i höstas ned i vår utbildningskommitté och funderade på vad man skall göra för att förbättra gymnasieskolan så att den får högre kvalitet och bättre undervisningsresultat. Sedan lade vi fram en motion under den allmänna motionstiden. Jag skall väldigt kort ta upp en del av de punkter som jag tycker är särskilt viktiga i motionen. Först och främst måste vi ställa krav på grundskolan och på att man skall nå bra resultat i grundskolan. Jag tycker att väldigt mycket av diskussionen omkring grundskolan har gällt huruvida den skall vara nio eller tio år. Vi har diskuterat undervisningsresultaten väldigt litet. Vi tycker att grundskolan normalt sett skall vara nio år, men att den också skall kunna förlängas till tio år, så att man når bättre resultat. Det var vad Inger Davidson var inne på litet grand i samband med det förra betänkandet. Den andra frågan vi tog upp var om det är rimligt att man skall ha åtta kärnämnen i gymnasieskolan, varav tre är ganska korta kurser. Det gäller religionskunskap, naturkunskap och estetiska ämnen. Nej sade vi, lägg i stället den tiden på yrkesämnena och behåll de fem kärnämnena engelska, matematik, svenska, idrott och hälsa och samhällskunskap. I dag är det också möjligt att ändra tiden inom gymnasieskolan. Den har varit alldeles för klockfixerad. I dag finns möjligheten att jobba med poäng i stället för med tid. Det är något som tyvärr görs väldigt litet ute i skolorna. Det är också viktigt att de olika personerna i lärargruppen samverkar betydligt mer än i dag, och att man tillämpar undervisningen. En hel del elever blir, som jag nämnde inledningsvis, underkända i vissa kärnämnen. Det gäller främst eleverna inom yrkesämnena. Framför allt blir de underkända i matematik, engelska och svenska. Vi tycker att det är viktigt att eleverna läser kärnämnena, helst a-kurserna. Men även om man vidtar de här åtgärderna, finns det ändå elever som inte kommer att klara av de mål som finns i kursplanerna. Då har vi sagt att det kan vara rimligt att det finns en ventil för dessa elever i form av alternativa kurser med lägre mål men där man inte ger högskolebehörighet. Vi har också sagt att det finns skäl att se över programstrukturen inom gymnasieskolan. Vi har en del program med väldigt många sökande, men vi har också program med väldigt få sökande. Man kan diskutera grenindelning och sådana saker. Det finns alla skäl i världen att se över programstrukturen. Vi har också sagt att vi måste förnya yrkesprogrammen. Framför allt måste vi förbättra samverkan mellan skolan och arbetslivet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen, som i internationell jämförelse är väldigt kort i Sverige, måste förlängas. Vi har lagt fram förslag om att man borde införa en ny, modern lärlingsutbildning. I korthet går den ut på att utbildningen skall vara fyraårig och att skolan skall ha ansvaret för de första två årens utbildning. Sedan skall man lägga ut år tre och fyra på företag eller annan arbetsplats. Då skall också företagen ha det fulla ansvaret för utbildningen. Detta har, menar vi, klara fördelar. Då skall också företaget få ersättning för den prestation man utför, och man skall kunna ha en form av lärlingslön utifrån den prestation eleven utför. Sedan skall utbildningen avslutas med ett gesällprov och ett yrkesdiplom. Innehållet i utbildningarna skall fastställas av respektive bransch. Det här har flera fördelar. Bl.a. blir utbildningen aktuell och relevant för eleven. Det är en morot för företagen. Lärlingen får ersättning utifrån sin insats, och genom gesällprovet blir utbildningen kvalitetssäkrad. Vi behöver också ha fler fristående gymnasieskolor inom gymnasieskolan. De fristående gymnasieskolorna har, tycker jag, på ett utmärkt sätt visat att de kan utveckla gymnasieskolan. Man klarar av att göra en integration mellan de teoretiska och de praktiska ämnena. Man har ett stort söktal, och man har framför allt lärare som är uppdaterade och som kan arbeta med modern utrustning. Vi behöver också ha fler lektorer i gymnasieskolan. Det är allvarligt att det blir allt färre lektorer i gymnasieskolan. Skall vi ha en bra kvalitet, behövs det fler lektorer. Alla de förslag jag nu har räknat upp, har majoriteten avslagit i det betänkande vi nu behandlar. För en vecka sedan var det en artikel av Ylva Johansson och Andreas Carlgren i Dagens Nyheter som fick väldigt bra genomslag i medierna. Jag vill gratulera till detta stora genomslag, men jag tycker att det var ganska oförtjänt egentligen. Det man tog upp var väldigt mycket just lärlingsutbildningen, som skulle vara modern. Vad det nya var hade jag väldigt svårt att se. Jag skall återkomma kort till detta, och också ställa en del frågor omkring det. Det var intressant att man också tog upp att antalet kärnämnen borde begränsas. Man skulle gå ned från åtta till fem. Man sade att vi skulle ha ett nytt teknikprogram. Det tycker jag är intressant. Det är en bra idé. Vi ställer upp på det. Vidare sade man att man skulle införa en yrkesexamen. Den här veckan kom regeringen med en utvecklingsplan. I den hade gymnasieskolan en stor andel, och det tycker jag är bra. Det är, som jag sade inledningsvis, viktigt. Men samma sak gäller där. Utöver det som stod i artikeln, nämnde man i planen också att man borde se över programstrukturen och målbeskrivningarna i kursplanerna, och att man borde göra en utredning om lärlingsutbildningen och att man skulle förlänga APU:n. För en utomstående, och även för mig, verkar det som att man har ganska dålig tajmning, både från regeringssidan och från Centerpartiet. Man avslår en del av förslagen från de olika partierna samtidigt som man i en artikel säger att man borde införa just detta och lägger fram en utvecklingsplan som tar upp samma frågor som vi har tagit upp i våra motioner. Det är ganska märkligt att man då har avslagit motionerna. Låt mig kort gå tillbaka till det här med det nya lärlingssystemet. Jag vill påstå att detta egentligen inte är något nytt förslag. Vad man säger är visserligen att man skall förlänga utbildningen från tre till fyra år, men skolan skall, precis som i dag, ha ansvaret för detta. Då har man gjort en stor miss. Vi vet ju att den arbetsplatsförlagda utbildningen i gymnasieskolan inte fungerar speciellt bra. Trots att bara 15 veckor, alltså inte ens en full termin, består av arbetsplatsförlagd utbildning, har många kommuner av olika skäl svårt att få ut eleverna på APU. Skälet är traditioner och ovana vid systemet. Men i stället för att lägga fram ett förslag där man tydliggör ansvarsfördelningen, skolans ansvar och arbetslivets ansvar, kör man vidare på den modell som egentligen har misslyckats. Jag har svårt att förstå hur man kan tro att arbetslivet så att säga skall ta hand om lärlingen, men att skolan skall ha ansvaret. Om det inte fungerar med femton veckor, hur tror man då att det skall fungera med två år? Jag skulle vilja ha en förklaring på hur ni egentligen har tänkt er det hela. Det är inte heller något nytt. Man kan förlänga APU:n i dag om man så vill. Det är upp till varje kommun. Jag tycker som sagt att man har slagit in öppna dörrar, och tyvärr tror jag inte att vi kommer att få i gång den lärlingsutbildning som faktiskt är ganska viktig om vi skall ha kvalitet när det gäller yrkesutbildningen. Jag skulle också vilja ställa en fråga om det här med yrkesexamen, som ni också tar upp. Enligt utvecklingsplanen skall vissa program kunna ha yrkesexamen. Mina frågor är: Varför kan inte alla program få en yrkesexamen? Varför kan inte de elever som går på en teoretisk utbildning också få en examen? Varför bara utelämna vissa program? Var är logiken i det? En annan fråga som jag skulle vilja ta upp gäller kompetenskraven för gymnasielärarna i yrkesämnen eller, mer populärt, yrkeslärarna. Där har nu regeringen äntligen kommit till skott och sagt att lärarna måste ha en bättre ämnesteoretisk kompetens. Jag tycker att man har lagt ribban för lågt. Men det är bra att man åtminstone har kommit en liten bit på väg. Men både i utvecklingsplanen och i övrigt utelämnar man hur man skall se till att dessa lärare får en bra yrkespraktik. Tror Ylva Johansson att yrkeslärare som har varit i skolan i 20-25 år - som de flesta har varit - kan förmedla den kunskap som framtidens arbetsliv kräver? Det är en uppenbar risk att man förmedlar gårdagens kunskap. Regeringen nämner inte ett ord om en så pass viktig fråga. Man tar heller inte upp det som jag nämnde tidigare om lektorer. Har regeringen ingen uppfattning när det gäller lektorer? Behövs det inte fler lektorer i skolan? Det skulle vara intressant att få några synpunkter på detta. Jag har en fråga till Andreas Carlgren. Hans namn står, såvitt jag vet, först på en motion som gäller just lärlingsutbildning. Han skriver i den att skolan skall ta ansvar för utbildningen i två år. Sedan skall arbetslivet ta ansvar i två år. Har Centern gett upp den ståndpunkten? Gjorde han den kompromissen för att få skriva en artikel tillsammans med Ylva Johansson? Till sist yrkar jag bifall till reservation 1, och för att jag inte skall försvåra propositionsordningen nöjer jag mig med mom. 2.

Fru talman! När riksdagen förra gången debatterade frågor om gymnasieskolan ställde jag olika frågor till Ylva Johansson om situationen i gymnasieskolan. Jag sade att gymnasieskolan måste lägga en bättre grund för fortsatt arbete eller högre studier och att det krävdes förbättringar inte minst på program med yrkesämnen. Jag undrade när regeringen tänkte komma med förslag. Ylva Johansson svarade med att hänvisa till utvecklingsplanen och sade att hon gärna samarbetade med Centerpartiet i den frågan. Därför tyckte jag att det var naturligt att diskutera vidare. Det har vi också gjort. Och det är det som har lett fram till det som redovisas i utvecklingsplanen när det gäller gymnasieskolan. Det avsnittet har, som det står, tagits fram i samråd med Centerpartiet. Jag tycker att det är en mycket bra grund för inriktningen på det fortsatta arbetet. Det är bra att det finns en klar majoritet som säger: Vi vill göra förändringar. Vi håller fast vid det som var gymnasiereformens själva mål. Däremot är vi ganska prestigelösa när det gäller att diskutera vad som behöver göras i samarbete med olika gymnasieskolor, elever, lärare och - det vill jag säga - andra partier. När vi samarbetar har vi alltid haft den inställningen att andra är inbjudna att delta. Jag håller med Ulf Melin om beskrivningen av problemen och om att det finns mycket som är bra i den nuvarande gymnasieskolan. Det är bra att det sägs av Ulf Melin, eftersom det så ofta glöms bort i debatten. Men det är också viktigt att politiker är beredda att ge besked om att de vill vara med och göra förändringar. Man kan ofta få intryck av att det skulle räcka med en litet enklare utbildning för vissa. Vissa skulle kunna gå ut i livet och ha litet mindre gymnasieutbildning bakom sig medan andra, som skall förbereda sig för så mycket viktigare uppgifter, måste packa en mycket mer avancerad utbildningskappsäck. Vår tanke är att den tid är förbi då det räckte att man på kort tid lärde sig några enkla handgrepp för att kunna sköta arbetsuppgifter i arbetslivet. Alla behöver minst en bra gymnasieutbildning som också ger behörighet till senare högskolestudier. Det är den grunden vi utgår från. Det är också viktigt att säga att grundskolan skall lägga grunden. Vi diskuterade ju grundskolan tidigare i dag, men det är viktigt att om igen säga att vi aldrig kan få en bra gymnasieskola om vi inte lägger en bra grund redan i grundskolan. Sedan måste vi ändra mycket i gymnasieskolan, inte minst det traditionella sättet att undervisa. Särskilt på naturvetenskaps och samhällsvetenskapsprogrammen är det tydligt hur mycket förmedlingspedagogik man har på bekostnad av fördjupning och verklighetsanknytning. Det är svårt att med 40-minuterspass åstadkomma fördjupning, större sammanhängande undersökningar eller undervisning förlagd utanför skolan. Vi måste se till att eleverna får ta mer ansvar för sitt eget lärande och på så sätt förbereda sig för studier på högskolor och universitet och för arbete i lärande organisationer. Då behöver vi utveckla lärarrollen, förnya pedagogiken och se till att det blir mer av att lära in och mindre av att lära ut. Med den synen kommer vi också att kunna utveckla programmen med yrkesämnen. I dag behandlas många gånger karaktärsämnena på program med yrkesämnen som om de skulle vara mindre viktiga än de på naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program. Många gånger är inställningen att man, när det gäller karaktärsämnena, skall ta över undervisningssätt som liknar undervisningen på de traditionellt studieförberedande programmen. Så skall det självfallet inte vara. Undervisningssättet, pedagogiken och sättet att väcka elevernas intresse måste i högsta grad ändras på programmen med yrkesämnen. På det sättet kan vi förbereda elever för arbetslivet, som kommer senare. Redan när man kommer ut från gymnasieskolan måste man vara anställningsbar, som det skrivs i utvecklingsplanen. Men det räcker inte. I utvecklingsplanen står det också: Alla i arbetslivet är inte anställda. Det finns redan nu en utveckling som pekar mot att fler människor kommer att verka i arbetslivet som egna företagare, projektanställda etc. Därför finns det behov av att gymnasieskolans utbildningar inriktas mer mot entreprenörskap. Sådana utbildningsinslag bör dock inte enbart inriktas mot företagande utan bör ha ett bredare angreppssätt i syfte att stimulera nytänkande och kreativitet, dvs. egenskaper som behövs i många sammanhang. Det är viktigt att peka på dessa meningar. De kan nämligen ligga till grund när det gäller att utveckla undervisningssättet men också det innehåll som vi förmedlar. Det gäller också att utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen. Den minimigräns på 15 veckor som finns i dag bör på sikt höjas. Det är bra om en större del av den arbetsplatsförlagda utbildningen kan genomföras redan första läsåret. Vi har också i utvecklingsplanen skrivit om behovet av ett nytt teknikprogram. Det är inte minst nödvändigt med tanke på att vi behöver fler tekniker och att den tekniska utvecklingen kommer att spela en så stor roll. Därför kommer vi också att behöva ingenjörer som kommer ut från gymnasieskolan som kan gå vidare direkt till ett yrkesliv eller till en fortsatt utbildning. Vi talar också om en ny modern lärlingsutbildning i utvecklingsplanen. I de flesta nationella program med yrkesämnen bör det erbjudas en alternativ väg genom en modern yrkesutbildning för de elever som vill genomföra en större del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats. Meningen är att man skall ta vara på fördelarna med lärlingssystem som finns i andra länder och kombinera det med den ambitionsnivå och den bredd som vi har i den svenska gymnasieskolan och i vår svenska utbildningstradition. Poängen är att det skall vara en utbildning som ligger på samma nivå som dagens nationella program och som på det sättet får en mycket högre nivå än hittillsvarande lärlingsutbildningar. Ulf Melin hade litet svårt att bestämma sig för om han skulle tycka att det här var bra eller dåligt. Egentligen tyckte han nog att det var väldigt bra, men eftersom han i den här vändan inte hade varit med och diskuterat allt bestämde han sig till sist för att tycka att det var ganska dåligt. Han passade på att ganska snabbt sälla sig till de olyckskorpar som alltid finns när man skall göra något nytt och säga att det är en misslyckad modell vi väljer och att vi tyvärr inte kommer att få i gång det. Alla som är intresserade av att följa frågan i fortsättningen bör lägga de orden på minnet. Vi får väl se, den gång då vi faktiskt har genomfört det här. Vad är det som skiljer? Jo, det skall, som jag sade, handla om en del av de flesta nationella program med yrkesämne. Det skall vara en högre nivå på utbildningen än vad vi tidigare har haft. Utbildningen vänder sig faktiskt till en kategori av litet äldre elever, vilket, tror jag, gör att det kommer att bli lättare att få företag att ställa upp med platser. Utbildningen kommer också att gälla en längre tid, vilket jag också tror kommer att vara mer intressant för företagen. Jag såg att SAF i ett pressmeddelande hade uttryckt sitt stora intresse för att medverka i den här satsningen och hur positiv man var till det - detta är väl inte minst intressant för Ulf Melin att lägga märke till. Möjligen är det en signal om att det verkligen finns en grund för fortsatt samarbete med företagen, med branschorganisationerna och med parterna. Detta måste ju nu bli fortsättningen. Inom Centerpartiet är vi också mycket angelägna om att vi skall kunna komma i gång med olika pilotprojekt redan nu i höst. En fortsättning på det här är arbetet med att pröva en yrkesexamen på gymnasienivå och också att pröva en minskning av antalet kärnämnen. Ulf Melin sade i hastigheten fel. Vi har inte bundit oss för en minskning till fem ämnen, som Ulf Melin talade om, utan vi har talat om att utreda konsekvenserna av en minskning till sex kärnämnen. Det må vara hänt. Poängen är just att i högre grad kunna koncentrera undervisningen till ämnen som eleverna har möjlighet att greppa och fördjupa sig i. Jag hoppas att det här skall uppfattas som en inbjudan till hela skolsamhället, till lärare, elever, föräldrar och övriga partier, att vara med och utveckla gymnasieskolan, för det är det vi behöver.

Fru talman! För mig är det ingen prestigeförlust om det här lyckas. Då skulle jag gratulera er. Är det någon i den här kammaren som har pratat om att vi måste förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv är det nog jag. Jag tycker nämligen att det är något oerhört viktigt om vi skall ha en god kvalitet i utbildningen. Andreas Carlgren låter påskina att vi skulle säga att man kunde ha litet enklare utbildningar för vissa yrken. Det stämmer absolut inte. Jag vill vara mycket tydlig med att det är viktigt att vi har en kvalitativt sett bra gymnasieskola för alla elever, så att vi kan klara oss i konkurrensen. Det jag tycker är en logisk kullerbytta i det här resonemanget är att man säger att man inför en bättre lärlingsutbildning än den som finns nu. Vi har ju också i dag en lärlingsutbildning. I fråga om den skall skolan förmedla ett antal kärnämnen, fem stycken, och yrkesutbildningen ligger på företagen. I ert förslag minskar ni ju faktiskt antalet kärnämnen. I så måtto är det alltså ingen skillnad. Det jag är kritisk mot är att man säger att skolan skall ha ansvaret för hela utbildningen. Det är det jag tror att ni kommer att missa. Den arbetsplatsförlagda utbildningen i dag är på max 15 veckor, och på många ställen når man inte upp till de 15 veckorna. Skolan har ansvaret för anskaffandet av de här platserna men har inte lyckats med det. Då förstår jag inte hur man med denna modifierade modell skall kunna få arbetslivet att ställa upp utan ersättning - för det handlar ju inte om någon ersättning. Ni kommer inte att lyckas med det. Efter vad jag har förstått står Andreas Carlgren bakom hela utvecklingsplanen. Jag vill då fråga: Varför inför ni i så fall ett praktikprogram?
Fru talman! Det är bra att Ulf Melin tar avstånd från utbildningsdebattörer som tycker att man skall kunna nöja sig med enklare utbildningar för vissa elever. Vi går ju faktiskt i utvecklingsplanen längre än det förslag som finns i en av reservationerna till betänkandet, en reservation som vad jag förstår såväl Moderaterna och Folkpartiet som Miljöpartiet och Kristdemokraterna står bakom. De nöjer sig med att kräva en allsidig utredning av lärlingsutbildningen. Meningen i det vi har gjort är att vi skall nå någon vart, inte bara att vi skall ha en allsidig utredning, och att det skall kunna bli aktuellt med pilotprojekt redan i höst. Det hade inte varit möjligt med det förslag som ni lägger fram i reservationen. Sedan kan man förstås alltid angripa den som faktiskt gör någonting. Vi talar om elevstatus. Jag tror att det gör det enklare att rekrytera platser. Däremot utesluter vi inte alls företagens ansvar. Det står i texten: Arbetsgivaren måste ta ansvar för att lärlingen når utbildningsmålen, bl.a. genom att utse lämpliga handledare. Det talas också om att vara flexibel för att anpassa sig till småföretagens villkor, och det sägs mycket tydligt att de konkreta modellerna för det här skall utarbetas i samverkan med parterna och med branschorganisationer. Om Ulf Melin vill vara med och ge kloka synpunkter på detta finns alla möjligheter. Praktikprogrammet är tänkt att vända sig till en annan grupp av elever, sådana som behöver en förberedelse innan de kan gå vidare i ett nationellt program - inte som ersättning för ett nationellt program, utan som en förberedelse för ett sådant. Skälet är just att vi står fast vid målet att alla skall få en gymnasieutbildning som lägger en grund för fortsatt arbetsliv men också ger behörighet för högre studier senare i livet.
Fru talman! Såvitt jag vet talar ni i utvecklingsplanen också om en utredning, förutom att ni säger att ni skall föra diskussion med parterna. Jag önskar lycka till. Vi har lagt fram ett konkret förslag på hur den här moderna lärlingsutbildningen skulle kunna se ut. Det redogjorde jag för i mitt huvudanförande. Det är bra att Andreas Carlgren lyckas få med Socialdemokraterna på vagnen, så att de äntligen talar om en lärlingsutbildning. För det skall han ha en fjäder i hatten. Men det är en miss att ni inte tydliggör ansvarsfördelningen. Vad gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen i dag är det elevstatus som gäller, och vi har inte lyckats med detta. Jag har inte fått något svar från Andreas Carlgren på hur ni skall lyckas förlägga utbildningen till ett antal företag utan att det blir tal om ersättning och sådana saker. Praktikprogrammet är väl ändå enligt utbildningsplanen en enklare utbildning. Jag nämnde detta därför att Andreas Carlgren själv antydde att Moderaterna skulle vilja ha någon form av enklare utbildning. Så är det inte. Jag tycker däremot att praktikprogrammet kanske andas av den ambitionen. Carlgren vad gäller yrkesexamen: Varför skall bara vissa program få yrkesexamen? Varför kan inte alla nationella program, både de teoretiska och de yrkesförberedande, ha en examen? Vad är skälet till att bara några program skall kunna få det?
Fru talman! Jag hoppas att Ulf Melin nu har fått klart för sig att syftet med praktikprogrammet är just att förbereda för de nationella programmen, inte att sänka ambitionsnivån. Jag tror inte att Ulf Melin allmänt är en olycklig själ, men han försöker nu ta ut all olycka i förskott genom att säga att vi har begått misstag, att vi alldeles för tidigt har slagit fast en ansvarsfördelning som kommer att gå snett, osv. Ta det nu litet lugnt! Låt oss se till att företagen, parterna och branschorganisationerna får vara med och utveckla det här, så kanske det visar sig att det blir precis så bra som SAF, som jag nämnde tidigare, tror. Jag är också övertygad om att man på den fackliga sidan kommer att medverka till att det blir så bra. Många kloka kommer att vara med och bidra till detta. Vi sätter i gång något nytt, vi talar inte bara om det. Vi nöjer oss framför allt inte med en så låg ambitionsnivå att vi bara utreder. Självfallet skall förslagen utredas innan de läggs fram i riksdagen, men det är ju sagt i utvecklingsplanen att siktet är inställt på att vi skall göra det våren 1998. Jag går så över till den sista frågan om examen. Tanken här är att det skall vara ett sätt att erbjuda examen för den mångfald av vägar till ett yrke som man kommer att skapa. Det ger ett särskilt behov av en yrkesexamen, för att göra det tydligt att man är förberedd för det arbetsliv man ger sig ut i. Jag har vid något tillfälle sagt att det naturligtvis också ger en större möjlighet till debatt för t.ex. lärarorganisationer som kräver en gymnasieexamen, men utvecklingsplanen innebär inget ställningstagande för en sådan examen.

Fru talman! Precis som det förra betänkandet om grundskolan som vi diskuterade har också det här betänkandet om gymnasiet karaktären av att vara frågor som vi har diskuterat många gånger förut. Ståndpunkterna är rätt kända, och jag nöjer mig därför med att för Folkpartiets del ta upp en specifik fråga - i och för sig en stor och komplex sådan. Det handlar om det som man, kanske förenklat, kan kalla för betygsfrågan men som rymmer mycket mer än så. Det finns en fråga som vi får rapporter om, som diskuteras av många i skolan och av många människor som är engagerade i gymnasieskolan: Vad gör vi med alla de ungdomar som i dag inte klarar av att få godkänt? Detta rymmer ju enormt mycket av olika aspekter, problem och stora strukturella frågeställningar. Visst kan man säga att det kan vara barnsjukdomar i gymnasiereformen. Det kan också vara så att gymnasieskolorna i dag har många av de verktyg de behöver för att komma till rätta med problemen fast de inte utnyttjar dem tillräckligt. Och det kan vara så, vilket det säkert också ligger mycket i, att de problem man ser i gymnasieskolan i dag egentligen är grundskolans problem, dvs. att grundskolan inte har fungerat så väl att alla de elever som lämnar den har de baskunskaper de behöver för att kunna tillgodogöra sig gymnasieskolan. Likväl: Om det här skulle fortsätta, om det skulle visa sig att det inte löser sig, har vi ett gigantiskt problem.

Det är också förödande för eleverna själva. Lusten att lära, som vi så gärna pratar om och tycker är så väsentlig att försöka hålla vid liv - från det att man är ett litet nyfiket barn tills man blir en vetgirig pensionär - är central. Man kan fråga sig, när det gäller de elever som i dag känner att de inte klarar av de krav vi ställer: Hur går det med lusten att lära? Därmed blir det också förödande för det livslånga lärandet. Om ungdomar har mycket dåliga erfarenheter av sin skolgång på vissa områden - man kände att man inte klarade av det, man blev inte godkänd osv. - tror jag att det kan förfölja dessa ungdomar hela livet, och det är mycket allvarligt. Jag tycker inte att det som Ylva Johansson hittills har sagt räcker, nämligen att pedagogiken måste utvecklas i gymnasieskolan, att man måste bli bättre på att samarbeta över ämnesgränser och annat. Det är mycket sant att det är så, men det är ju en väldigt lång process. Den kan ta tid, och i vissa fall kanske den inte ens kommer till stånd. Jag tycker att man öppet och prestigelöst måste diskutera olika lösningar. Alla de lösningar som hittills har nämnts i debatten har också en baksida. Vi har diskuterat det här mycket i Folkpartiet. Vi tror inte att någon enskild åtgärd kan lösa de problem vi ser i dag inom gymnasieskolan. Och det är väl bäst att jag också säger det som andra har sagt i debatten, nämligen att det lätt blir så att man fokuserar på problemen. Det som förekommer i medier är också ibland grovt överdrivet. Den generella bild som ges är ju att den bara är problemfylld. Men det händer mycket som är bra också. Uppgiften för oss som har drivit igenom gymnasiereformen är att också vårda den så att den blir så bra som vi alla önskar. En ny, modern lärlingsutbildning är alldeles utmärkt. Jag tycker att debatten om vem som har föreslagit det ena eller det andra är litet animerad. Det är klart att vi från folkpartihåll kan tycka att det känns litet konstigt - Ulf Melin tog också upp det från Moderaternas håll - att här har man kämpat i flera år, och när man plötsligt föreslår någonting får man kritik för att man är för försiktig. Det blir litet bakvänt. Men huvudsaken är att den nu kan bli verklighet. Jag tror att den kan spela en roll för många av de elever som känner en viss trötthet över den traditionella skolgången. Vi tycker också att man måste kunna genomföra ett ännu mer flexibelt utnyttjande av den tid som gymnasieskolan erbjuder i dag. Vi kallar det för gymnasiebank. Man skall under en längre tid kunna tillgodogöra sig gymnasieutbildningen. Vi tror också på en ännu större valfrihet. Det kanske inte räcker med den valfrihet den nya gymnasiereformen har inneburit. Vi kanske måste utveckla den ytterligare, låta eleverna välja ännu mera fritt i ämneskombinationerna. Vår vision är också på sikt att kunna avskaffa timplanerna, att kunna ha en renlärig målstyrning av gymnasieskolan där vi politiker allt mindre lägger oss i hur skolan beter sig, bara den ser till att eleverna har kunskaperna när de lämnar skolan. Avslutningsvis vill jag ta upp tidsaspekten. Det kanske är så att tiden är den viktigaste resurs vi måste ge de elever som i dag har det kämpigt med vissa ämnen. Jag tror inte att det finns något slags naturlag som säger att bara för att man är intresserad av praktiska ämnen är man för den skull ointresserad av de teoretiska ämnena, kärnämnena. Kanske måste vi också säga att vissa kärnämnen är viktigare än andra. Men allt detta har sina baksidor. Jag tycker det är viktigt att man nu för en öppen och prestigelös diskussion om detta. Det är allas vår skyldighet och allas vår angelägenhet att gymnasieskolan blir bra. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 6.

Fru talman! Det här betänkandet, Vissa gymnasiefrågor, behandlar 44 motioner från den allmänna motionstiden, vilka alla har avstyrkts av utskottet. Betänkandet tar upp frågor som rör gymnasieskolan, kärnämnena, lärlingsutbildningen, förhållandet skolaarbetsliv m.m., som alla är väldigt viktiga frågor. På grund av att utredningsarbete pågår i Gymnasiekommittén avvaktar vi dock dess arbete och ställningstagande. Också när det gäller lärlingsutbildningen får vi se om regeringen återkommer med ett förslag och en proposition senare, och då får Vänsterpartiet återkomma och diskutera den frågan. På två områden har vi reserverat oss till det här betänkandet. Det gäller utredning om sponsring av läromedel samt uppdrag till Kunskapslyftskommittén vad gäller vuxna dövas svårigheter vid studier. Det är reservationerna 10 och 11, och jag yrkar här bifall till reservation 11. Enligt Vänsterpartiets uppfattning skall sponsrade läromedel inte ersätta de vanliga läromedlen. Sponsring är alltid ett känsligt område, och skolan kan inte garantera att läromedlen eller eleverna inte påverkas av den reklam och eventuella vinkling av innehållet som de här läromedlen har. Därför anser vi att det är viktigt att skolan står fri från ekonomiska intressen när det gäller läromedlen, vilket givetvis också i så fall innebär ökade kostnader för kommunernas läromedelsinköp. Vänsterpartiet tar även upp frågan om läromedel och tolk för synskadade. Vi anser att Kunskapslyftskommittén skall få i uppdrag att se över de synskadades situation så att kommunernas skyldighet att ge dem den service de behöver kan regleras. Fru talman! En viktig princip för Vänsterpartiet, som vi kommer att fortsätta driva om det är nödvändigt, är att alla i gymnasieskolan, oavsett om de går teoretisk eller yrkesinriktad linje, skall läsa alla åtta kärnämnena. Det här är i högsta grad en klassfråga, tycker jag. Om vi ger efter på den här punkten kan möjligheterna till vidareutbildning och högre studier för dem med yrkesinriktade utbildningar begränsas. Särskilt vill jag uppmärksamma den del av kärnämnena som lättast prioriteras bort. Det är idrott, hälsa och estetiska ämnen. Vad gäller idrott och slöjd i grundskolan är det mycket positivt att utskottet har sagt att antalet timmar kommer att öka fr.o.m. 1998. Men det borde också i högsta grad gälla gymnasieskolan, tycker jag. Om vi värnar den fysiska rörelsen i skolan kommer folkhälsan att bli betydligt bättre. De vanor man lär sig som ung bär man ofta med sig livet ut. Vi kommer att göra en samhällsekonomisk vinst med detta. Det kommer att minska det personliga lidandet. En bättre inlärning kommer också till stånd på grund av en bättre hälsa och ökad blodgenomströmning när vi rör oss. Även de estetiska ämnena behövs som motvikt till den kommersiella kultur som finns i samhället. De här ämnena skolar också barnen till kritiskt tänkande och hjälper till i en yttrande och demokratirörelse. Dagens ungdomar ägnar mycket av sin fritid åt data och TV, vilket är stillasittande och passiviserande aktiviteter. Därför är både de estetiska ämnena och idrottsämnet särskilt viktiga, både i grundskolan och i gymnasieskolan. Om regeringen och Centerpartiet nu har tänkt sig att diskutera att ta bort två kärnämnen undrar jag: Vilka två är i så fall dessa?

Fru talman! Det är tydligen så att en del har hunnit studera utvecklingsplanen ganska noga och väljer att debattera den i stället för det betänkande vi skulle debattera. Det blir något märkligt för oss andra, som inte kan delta i den debatten. Men vi får väl återkomma. Jag hoppas att det så småningom blir en debattomgång till som behandlar utvecklingsplanen. Den stora gymnasiereformen har genomförts samtidigt som den ekonomiska verkligheten har förändrats drastiskt. Vad som beror på det ena och det andra kan vara svårt att bedöma när utvärderingen skall göras. Men det står utom allt tvivel att många gymnasieskolor - lägg märke till att jag inte sade alla - brottas med svåra problem i dag. Alltför många elever klarar inte gränsen för godkänd. Många lärare vittnar om att eleverna på olika program bedöms på olika sätt vid betygsättningen, eftersom hela gruppen annars skulle bli underkänd. Problemen är störst på de yrkesförberedande programmen. Studietrötta elever förväntas klara samma kurser i kärnämnena som sina mer studiemotiverade kamrater på teoretiskt inriktade program. Många har dessutom inte tillräckliga kunskaper från grundskolan, och det finns inte nog med resurser att möta deras behov, varken personella eller pedagogiska. Det leder till svår frustration för många ungdomar, som inte får det stöd och den motivation som de behöver. Lärarna i sin tur känner sig otillräckliga när de inte kan leva upp till de krav som ställs på dem. På många skolor har det här sammantaget skapat en ond cirkel som det är viktigt att bryta. En viktig åtgärd, som bl.a. vi kristdemokrater har förespråkat länge, är utformningen av en lärlingsutbildning där teoretiska studier varvas med praktik. Ja, Andreas Carlgren, vi har en reservation som handlar om en utredning om en modern form av lärlingsutbildning. Det beror på två saker. Vi hade något olika syn på utformningen och tyckte att det kunde vara bra om man såg över detta. Det var det ena. Men framför allt berodde det på att det i det läget var ett sätt att åtminstone komma en bit på väg, eftersom utskottsmajoriteten varit så negativ till lärlingsutbildning över huvud taget. Sedan fick vi se i medierna att Centern och Socialdemokraterna arbetat fram ett förslag som presenterades i artikelform innan det kom i form av en skrivelse till riksdagen. Det är ju en märklig historia i och för sig, som säkert en del kunniga i statskunskap kommer att studera så småningom. Jag har inte hunnit se förslaget i dess helhet, men jag vill ändå säga att jag är glad att det har kommit. Jag hoppas att utformningen är sådan att många gymnasister kommer att få glädje av det redan under sina första år på gymnasiet, då motivationen till praktiskt arbete är som störst för många. Annars är jag rädd att det blir ett slag i luften. Men, som sagt, jag välkomnar det. Ett lärlingssystem behövs. Vi skall titta närmare på utformningen när vi ser förslaget i dess helhet. Fru talman! En annan åtgärd som skulle kunna förbättra läget är möjligheten till en ännu mer flexibel utbildningstakt. I dag förväntas gymnasiestudierna vara avslutade vid tjugo års ålder. Om man väljer att senarelägga dem får man betala det själv. Jag tror att många ungdomars motivation skulle komma tillbaka om de fick möjlighet att göra något annat under ett eller ett par år och sedan hade möjlighet att fullfölja gymnasiestudierna på samma villkor. Med den arbetsmarknad vi har i dag är det inte enkelt, det inser jag verkligen, men jag tycker ändå att det är viktigt att öppna för ett sådant system. Att underlätta för fristående gymnasier är också viktigt för att göra utbudet så brett och därmed så lockande som möjligt. Tyvärr har riksdagen nyligen i stället gått åt andra hållet genom att införa regler som jag anser försvårar tillkomsten av fristående gymnasier. I reservation 9, som jag avstår från att yrka bifall till, föreslår vi bl.a. att de reglerna ses över igen. Sverige behöver också, som vi vet, många nya företagare, som i sin tur kan erbjuda många nya jobb. Det talas ofta om att vi skall skapa ett klimat som är positivt till företagande. Här skulle skolan kunna bidra på ett ännu bättre sätt än i dag. Vi skulle vilja att ett nytt nationellt program, med speciell inriktning på företagande och entreprenörskap, infördes i gymnasieskolan. Visserligen är entreprenörsanda viktig även för dem som kommer att arbeta som anställda och därför bör en sådan anda självklart prägla hela skolan. Men vi tror att ett specialprogram behövs. Det skulle kunna få betydelse för framväxten av framför alltfler mindre företag, som vi är i så stort behov av just nu. Fru talman! Vi har en stor grupp Sverigefinska elever som är beroende av svensk-finska gymnasielinjer med tvåspråkig undervisning. Det finns sådana på ett par ställen i landet, men behovet är större än så. Därför anser vi att sådan undervisning bör erbjudas i alla regioner där det finns flera kommuner med en stor andel finskspråkiga invånare. Vi har reserverat oss för det, men jag avstår även här på grund av tidsskäl från att yrka bifall.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkande UbU7 och avslag på motionerna. I betänkandet behandlas 44 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 1996. De handlar framför allt om gymnasieskolan. Det rör sig om många olika frågor. Som ett svar på en del motioner har vi hänvisat till den kommande Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Den har nu kommit, och därför tycker jag att det är bra att vår skolminister Ylva Johansson har anmält sig till debatten. Jag tänker beröra några frågor som jag tycker är speciellt angelägna och viktiga i gymnasieskolan. De förutsättningar som angavs när grunden lades för gymnasiereformen, nämligen att reformen skall ses som en grund för en fortsatt utveckling av gymnasieskolan, måste medföra att vi som politiker följer denna utveckling. Men vi måste också uppmärksamma de förändringar som sker ute i arbetslivet och vara beredda att gå in och göra de förändringar som behövs i gymnasieskolan. Det är ytterst angeläget att vi har en gymnasieskola som ligger väl i tiden. Jag hoppas att ni har uppmärksammat att jag inte tycker att det uppdrag som Skolverket har, att utifrån sitt perspektiv utvärdera gymnasieskolan, räcker som beslutsunderlag. Vi politiker måste ha en mycket aktiv roll. Skolverket pekar på att andelen elever från gymnasieskolan som påbörjar högskolestudier har ökat under senare år. Sett över den senaste tioårsperioden har det skett en fördubbling av andelen elever som går direkt från gymnasieskolan till högskolan. Variationen i direktövergång till högskolestudier är mycket stor mellan olika kommuner, från högst 57 % till lägst 12 %. Högst frekvens har kommuner nära universitetsmiljöer, lägst har glesbygdskommuner i framför allt norra delen av landet. Det är viktigt att vi ytterligare analyserar detta och har det i åtanke för framtiden. Den nya gymnasieskolan lyfter fram behovet av kärnämnen i alla program. När beslutet om denna reform i gymnasieskolan fattades höjdes många röster om det vansinniga i att alla skulle läsa kärnämena och att alla skulle få högskolebehörighet. Visst höjs det fortfarande en del konservativa röster som ifrågasätter detta, men jag tycker att det är mycket glädjande att en stor majoritet både i näringslivet och i samhället i övrigt nu framför sitt stöd för reformen på även de här punkterna. Det fordras stora ansträngningar på många plan för att alla elever skall kunna slutföra sina studier med godkända betyg. Grundskolan har ett mycket stort ansvar för hur eleverna lyckas med sina fortsatta studier. Kommunerna bör ägna ännu större ansträngningar åt att dimensionera gymnasieskolan så att eleverna kan gå på den utbildning de har intresse för och åt att fördela resurserna så att elever som behöver mer stöd också får mer undervisning. Samarbete mellan skola och arbetsliv är angeläget för att bl.a. förbättra kvaliteten i yrkesutbildningen. Samverkan mellan skola och arbetsliv är angeläget och viktigt oavsett i vilket program det sker, för det ger eleverna möjlighet till en helhetssyn och möjlighet att sätta in skolämnena i en verklighet som i sin tur påverkar motivationen för studierna positivt. De snabba omvärldsförändringarna ställer stora krav på individernas förmåga till omställning, förnyelse, utveckling och eget ansvarstagande. Förmåga att lösa problem, initiativförmåga och förmåga att vara flexibel och kreativ samt självtillit är viktiga egenskaper för alla individer, inte bara för blivande företagare och entreprenörer. Utskottet kan konstatera att de nya läroplanerna tar upp dessa aspekter. Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå har visat ett mycket stort intresse från t.ex. näringslivet, högskolorna och kommunerna. Det är glädjande, framför allt då man ser vilket utomordentligt samarbete som sker mellan arbetslivet och de olika utbildningsanordnarna. Min förhoppning är att detta skall vara en verklig injektion till fortsatt utökat samarbete mellan skola och arbetsliv till gagn för arbetsgivare, arbetstagare och det övriga samhället.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Agneta Lundberg. Hon yrkade visserligen avslag på alla reservationer och bifall till hemställan i betänkandet, men hon tog inte upp speciellt många av de frågor som finns i reservationerna, och vi fick inte höra några skäl till varför hon yrkade avslag på dem. Min första fråga är: Känns det inte litet konstigt - det är kanske just därför Agneta Lundberg inte berörde det - att man i det här betänkandet yrkar avslag på motioner som tar upp programstrukturer, att man t.ex. skall minska antalet kärnämnen och att man skall förlänga APU:n, när regeringen för ett par dagar sedan har lagt fram en utvecklingsplan där man föreslår exakt de saker som finns med i motionerna? Känns det inte konstigt att försvåra någonting som man egentligen tycker är ganska bra? Min andra fråga gäller följande: I slutet av sitt anförande tog Agneta Lundberg upp frågan om kvalificerad yrkesutbildning. Det tycker jag är bra. Jag ställer upp på precis det hon sade om att den är en injektion och det hon sade om samverkan mellan skola och arbetsliv. Men vore det då inte också på tiden att Agneta Lundberg jobbade för att man kunde få fler platser till den kvalificerade yrkesutbildningen? Där har ju regeringen varit mycket njugg med tilldelningen av platser. Man pratar väl om det, men man tilldelar inte några platser över huvud taget. Det vore positivt om man så att säga gick från ord till handling. Min tredje fråga är: Tycker inte Agneta Lundberg att det också med avseende på yrkesexamen är litet märkligt att man tydligen inom bara vissa program skall kunna få en yrkesexamen, men inte inom andra? Varför skall man särskilja olika program från varandra? Vad är skälet till det?
Fru talman! Jag tycker inte, Ulf Melin, att det känns konstigt att yrka avslag på reservationerna. Kanske skulle det dock ha känts konstigt om jag inte hade vetat att det pågick ett så gediget arbete för att utforma en utvecklingsplan där många av de här sakerna kommer att tas upp med ett väldigt brett perspektiv. Både Majléne Westerlund Panke och jag som sitter i KY-kommittén har på olika sätt framfört till regeringen att det finns behov av ytterligare platser med tanke på det tryck som finns och den kvalitet som vi ser att dessa utbildningar verkar få. Jag tycker att Ulf Melin kan vänta till vårpropositionen, så kanske det klarnar.

Fru talman! Gymnasieskolan har ett mycket stort uppdrag och ett tredelat uppdrag. Gymnasieskolan skall kvalificera eleverna - alla elever - i tre avseenden. Det handlar om att förbereda för ett deltagande i arbetslivet och ett lärande i arbetet, det handlar om förberedelse för vidare studier och det handlar om förberedelse för ett aktivt medborgarskap och deltagande i demokratin. På samtliga dessa punkter kan man säga att kraven på gymnasieskolan har ökat. Inte minst gäller det kraven att förbereda för ett aktivt arbetsliv och för ett lärande i arbetet. I hela västvärlden har i dag gymnasieskolan eller motsvarande skolform ganska stora svårigheter och är utsatt för ständiga förändringar och olika planer. Det beror på att gymnasieskolan eller motsvarande nivå i dag är den del av utbildningssystemet som står inför de största förändringarna och som skall möta ett snabbt föränderligt arbetsliv och samhällsliv. För att klara dessa tre uppdrag måste gymnasieskolan ge alla elever behörighet till högre studier. Vi vet inte i dag hur stor andel av de ungdomar som i dag går på gymnasiet som i framtiden kommer att vilja eller behöva söka vidare till högre studier, och jag menar att vi inte har rätt att undanta den möjligheten för några av ungdomarna. Vi vet att ungdomarna måste förberedas för ett kunskapsintensivt arbetsliv. Det betyder att kraven på förkunskaper är väsentligt mycket högre än tidigare. Det gäller kunskaper i det vi kallar kärnämnena, dvs. svenska, engelska, matematik och allmänbildande ämnen, men det handlar än mer om en beredskap att delta i ett snabbt föränderligt arbetsliv och en beredskap för att delta i förändringen och för att själv påverka förändringen. Jag tror att det är oerhört viktigt att se skillnaden mellan den som är rädd för förändring och den som tycker att det känns stimulerande med förändring. Denna skillnad handlar ofta om den förberedelse och de förkunskaper man har och om vilken möjlighet man har att vara delaktig i förändringen. Men detta handlar också om att förbereda för ett deltagande i demokratin. Det är en av de punkter där gymnasieskolan i dag inte har lyckats tillräckligt väl. Inte minst kan vi se det på det faktum att en så stor andel av gymnasieungdomarna anser att de inte har något inflytande eller mycket litet inflytande över sitt eget lärande och att de inte upplever att de blir tagna på allvar i gymnasieskolan. Därför är det viktigt att också åstadkomma förändringar i elevinflytandet. Regeringen har också föreslagit bl.a. en försöksverksamhet med självförvaltande gymnasieskolor där majoriteten utgörs av elever. Eftersom vi vet att förändringstakten är hög i arbetslivet, och eftersom vi vet att de enkla handgreppens arbetsmarknad håller på att försvinna eller redan har försvunnit, måste vi i gymnasieskolan se till att inte bygga in några återvändsgränder. Det blir allt viktigare att gymnasieskolan ger bredd och flexibilitet för ett fortsatt lärande. Vi vet alla - flera har varit inne på det - att gymnasieskolan har gått igenom en mycket jobbig tid. Gymnasiereformen var en viktig principiell förändring av gymnasieskolan, och den har också bäddat för mycket goda förutsättningar för en flexibel gymnasieskola och för en gymnasieskola i utveckling. Gymnasiereformen är en god grund för att gymnasieskolan skall klara detta tredelade uppdrag. Vi vet också att vi ännu inte kan vara nöjda och säga att gymnasieskolan har klarat den utmaningen. Det har också varit en mycket arbetsam tid för alla de elever och lärare som finns i gymnasieskolan att arbeta med alla dessa förändringar under så kort tid och med så många förändringar på gång samtidigt. För att gymnasieskolan skall fortsätta att utvecklas, tror jag att det allra viktigaste är att utveckla det inre arbetet. Det handlar om lärarrollens förändring, där läraren går från att tidigare ha varit en föreläsare till att bli mer av en coach eller lagledare, den som ser till att eleverna själva lär sig att utvecklas. Det handlar om samarbete, som berikar och skapar nya förutsättningar, t.ex. mellan kärnämnen och karaktärsämnen men också mellan olika lärarkategorier i gymnasieskolan. Det handlar om att sätta eleverna i centrum, att stimulera ett elevaktivt arbetssätt och att eleverna med nödvändighet måste ges ett större inflytande i gymnasieskolan och ett större ansvar för sitt eget lärande. Det handlar om att minska tidsstyrningen i gymnasieskolan, att fortsätta att gå mot en målstyrd skola. Men det räcker inte att säga åt gymnasieskolan att de viktigaste förändringarna skall ske i det inre arbetet. Vi ansvariga politiker måste också genomföra förändringar i gymnasieskolans struktur i syfte att öka flexibiliteten - det är nödvändigt för att gymnasieskolan skall kunna bli en gymnasieskola för alla - men också i syfte att öka samarbetet med arbetslivet, inte minst för att underlätta övergången från gymnasieskolan till arbetslivet, där det i dag finns en del problem. Vi måste underlätta och ordentligt sjösätta principen om en gymnasieskola stadd i ständig utveckling och ständig förändring, en gymnasieskola som själv bär med sig kraften till sin egen utveckling. Vi socialdemokrater har tillsammans med Centerpartiet tagit ansvaret för en mycket smärtsam och svår sanering av Sveriges ekonomi. Vi går nu vidare på flera områden och kommer att använda det utrymmet för ett mer aktivt arbete, för tillväxt och nya jobb. Gymnasieskolan har självfallet en väsentlig del i det arbetet. De förändringar som vi nu föreslår i utvecklingsplanen skall jag gå litet närmare in på. Det handlar först om översyn av programstrukturen. Vi vill att de två program som är hårdast styrda i dag, dvs. naturvetarprogrammet och samhällsvetarprogrammet, skall kunna luckras upp litet mer, bli något mer flexibla och inte vara så styrda. Vi kan se behovet av det bl.a. av det faktum att det ofta är just de programmen som ingår i olika varianter av specialutformade program och att det också ofta erbjuds en sammanslagning av naturvetarprogrammet och samhällsvetarprogrammet. Vi vill införa ett nytt teknikprogram, som kan hjälpa till att bredda rekryteringen till den naturvetenskaplig-tekniska sektorn. Vi kan också där se att en hel del gymnasieskolor har gått före, bl.a. genom specialutformade program, som har hämtat delar både från industriprogrammet och från naturvetarprogrammet. Jag tror att det är någonstans i den kombinationen som ett nytt teknikprogram skall sökas. Vi vill också - vilket kanske är det allra viktigaste - se över samtliga de program som olyckligtvis har klumpats ihop under beteckningen övriga program. Av gymnasieskolans 17 program, och av 16 nationella program, är det 3 program som har sina egna timplaner och sin egen definition. 13 program har alla samma timplan och kallas övriga program. Ändå är det egentligen större likheter mellan naturvetarprogrammet och samhällsvetarprogrammet än vad det är mellan t.ex. omvårdnadsprogrammet och elprogrammet. Det är dags att de s.k. övriga programmen får utvecklas på sina egna meriter och får tillåtas vara olika. Vi aviserar en översyn av samtliga program, i syfte att låta varje programs karaktär få större genomslag. Det kan komma att innebära att andelen APU kan vara olika stor på olika program. Det kan innebära att några av programmen skall ha mera av kärnämnen än något annat. Kanske de elever som t.ex. går omvårdnadsprogrammet skall få behörigheten att sedan söka in på sjuksköterskeutbildning, vilket man i dag inte får automatiskt på omvårdnadsprogrammet. Varje program skall få utvecklas på sina egna meriter och inte nödvändigtvis tvingas in i samma mall som andra program. Vi föreslår också förändringar av kärnämnena. Det är vår övertygelse att det är viktigt att gymnasieskolan erbjuder en kärna av gemensamma kunskaper. Inte minst gäller det i rollen som medborgare, men vi vet också att kunskapskraven i arbetslivet har ökat. Vi vill också se över kursplanerna i kärnämnena, i syfte att öppna dem mera mot karaktärsämnena. Det är viktigt att kärnämnena, som skall ge samma kvalitet i kunskaperna, måste utformas olika beroende på vilket program som de avser. Det är därför det är så viktigt att underlätta ett samarbete mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Vi kan se att de gymnasieskolor som har gjort det också har goda resultat. Vi vill låta kärnämnena få en chans att utvecklas. Det är tre kärnämnen som i dag är mycket små i omfattning, inom 30-poängsämnena. Det är svårt för de lärare som undervisar i 30-poängsämnena att hinna med att på den korta tiden också samarbeta med karaktärsämneslärarna, att utveckla undervisningen och att arbeta elevaktivt - allt det som vi vill och som också lärarna ofta vill göra. Vi vill ge dem chansen att arbeta med ett större sjok, med ett större ämne. Därför föreslår vi att de tre minsta kärnämnena slås samman till ett kärnämne, som blir valbart. Det är antingen estetisk verksamhet, religionskunskap, naturkunskap eller historia - som bör bli valbart ämne. Det handlar inte, Charlotta L Bjälkebring, om att ta bort några kärnämnen. Den totala andelen kärnämnen föreslås bli lika stor och därmed också ge samma behörighet till högre studier, men en större möjlighet att själv välja vilket kärnämne som skall vara det valbara kärnämnet och därför också större möjlighet att fördjupa sig. Vi föreslår att man skall pröva att införa en yrkesexamen. Vi kan jämföra med övergången från gymnasieskolan till högskolan. Regeringen och ni här i riksdagen har hjälpt högskolan genom att tala om en schablon, som vi kallar grundläggande behörighet. Vi har också hjälpt högskolan i bedömningen, genom att fastställa särskilda behörigheter i olika kategorier. Men när det gäller övergången mellan gymnasieskolan och en första anställning har arbetsgivaren inte någon sådan hjälp. Han eller hon står där med ett slutbetyg från gymnasieskolan som skall bedömas, och många arbetsgivare känner då en osäkerhet om vad det egentligen är värt. De känner inte till vad alla kurserna innebär. Jag tror att många av dem skulle känna sig hjälpta av ett slags samlad bedömning i form av en yrkesexamen, något slags bevis på att man klarar jobbet. Däremot känns det också viktigt att säga att det inte handlar om att man kan garantera en färdigutbildning i gymnasieskolan. Färdigutbildningen måste nog fortsatt också ske ute i arbetslivet, och det måste vara ett fortsatt ständigt lärande. Dessvärre blir man aldrig klar i dagens samhälle, och än mindre i framtidens samhälle. Att vi inte har bestämt att en yrkesexamen skall införas på samtliga program beror på att det kanske inte passar alla program. Jag vill inte göra misstaget igen att behandla samtliga program lika. Detta måste prövas program för program, och det förutsätter en vilja hos branschorganisationerna att samarbeta. Jag har också mött mycket av en sådan vilja i utformningen av en yrkesexamen. Vi föreslår till sist en ny, modern lärlingsutbildning. Den skiljer sig på avgörande punkter från tidigare lärlingsutbildningar, också från lärlingsutbildningar i andra länder. Begreppet lärlingsutbildning har ibland använts till allt möjligt, för att beteckna alla möjliga sorters utbildning och anställningsformer. Så kanske det också kommer att vara i framtiden. Men det vi nu föreslår är alltså en ny, modern lärlingsutbildning, som skiljer sig från vad som tidigare har erbjudits i Sverige.

Lärlingsutbildningen skiljer sig från den arbetsplatsförlagda utbildningen eftersom den är mindre kursplanestyrd. Det är också därför jag tror att det finns stora förutsättningar för att fler arbetsgivare skall vara intresserade av att ta på sig ansvaret för en lärlingsutbildning. Inte minst gäller det de små företagen som många gånger har haft svårt att i förväg tala om att de kommer att klara av de moment som APU:n avser på en viss tid. Man vet kanske inte vilka jobb man kommer att få in. Det kan man inte veta i förväg. Avslutningsvis, fru talman, vill jag också säga att vi hoppas att vi genom förändringar och högre kvalitet i grundskolan kommer att få allt färre elever som slutar grundskolan med otillräckliga kunskaper. Men vi har trots allt fortfarande elever som gör det eller som av andra skäl är omogna att påbörja ett nationellt program i gymnasieskolorna. De eleverna måste få chans att gå en preparandutbildning inom ramen för det individuella programmet. Den utbildningen skall också kunna utformas som ett praktikprogram där man kombinerar praktik på en arbetsplats med studier på skolan.

Fru talman! Jag försökte lyssna väldigt noga efter ett svar på den fråga jag ställde i mitt anförande. Hur gör vi så att den mängd elever som i dag inte ser ut att klara av godkänt på gymnasiet klarar av det i framtiden? Ylva Johansson talade i inledningen på anförandet mycket väl om det som jag tror att vi alla är överens om, nämligen behovet av ett kunskapslyft i Sverige och av att eleverna får en bredare kompetens från gymnasieskolan. Eleverna skall vara anställningsbara och ha den kunskapsbas som gör att de kan lära mera eller lära om. Men för mig går det ändå inte riktigt ihop. Det är ändå ett tricksande med kärnämnena. Antingen säger man att man drar ned på tiden för kärnämnena eller sänker kraven. Jag tycker att Ylva Johansson måste tydliggöra sig på den punkten. Är detta ett förslag som innebär att kraven sänks? Hur väl preparerade är i så fall gymnasieeleverna när de lämnar gymnasiet? Den andra frågan jag tänkte ta upp, som vi kommer att ha anledning att diskutera senare när det betänkandet avhandlas, är elevdemokratin. Jag tror att man har ett alldeles för enkelt svar på den viktiga frågan. Gymnasieeleverna skall få större inflytande - det är alldeles korrekt - men är svaret representativ demokrati i den form som nu förslås för gymnasiet? En handfull elever - det kanske handlar om fyra fem elever - skall representera 1 500 elever på en normalstor gymnasieskola. Tror Ylva Johansson verkligen att detta kommer att göra att alla dessa elever känner att deras inflytande ökar? Jag tror tyvärr inte att detta är svaret på den viktiga frågan om ökat elevinflytande.
Fru talman! Jag kan svara mycket kort på Ola Ströms första fråga. Jag har inga som helst planer på att sänka ambitionsnivån i gymnasieskolan. Jag har inga planer på att sänka ambitionsnivån när det gäller kärnämnena. Jag tror att det är en nödvändig utveckling att höja kompetensnivån. Det är naturligtvis svårt både för elever och för gymnasieskolan att klara den större utmaningen, men det är nödvändigt både för individen och för Sverige som nation att vi klarar av att höja kompetensnivån. Gymnasieskolan har ett större beting att klara av än tidigare. Våra förslag innebär inte någon ambitionssänkning vad gäller gymnasieskolan - inte i några delar. Vad vi däremot föreslår är något mer flexibla lösningar och fler valmöjligheter inom ramen för en fortsatt hög ambitionsnivå i gymnasieskolan. Där skiljer jag och Andreas Carlgren oss från t.ex. Ulf Melin och Moderaterna, som ju har föreslagit att man skall sänka kraven i kärnämnena. Vad gäller den andra frågan vill jag säga att jag tror att den viktigaste arenan för elevinflytande är klassrummet. Det är också där eleverna tycker att det är allra viktigast att ha inflytande. Elever vill vara subjekt i sitt eget lärande. De vill inte bli utsatta för undervisning. De vill själva vara delaktiga i sin egen läroprocess. Det är det absolut viktigaste reformområdet när det gäller elevinflytande. Jag vet från andra områden att demokrati inte är någonting som man inför isolerat. Demokrati hänger samman på olika nivåer. Om man tar eleverna på allvar och ger dem inflytande också över de beslut som gäller hela skolan - jag tror inte att det är den viktigaste arenan, men det är en viktig arena - tror jag att det kommer att återverka på arbetet och synen på elevernas inflytande i hela gymnasieskolan. Vi har redan kunnat se hur det förslag om självförvaltande skolor på grundskolenivå med föräldramajoritet i styrelsen som nu håller på att genomföras har vitaliserat diskussionen om föräldrainflytande på samtliga nivåer i skola - också i de skolor där man inte deltar i försöksverksamheten.
Fru talman! Jag tycker att dessa två frågor delvis hänger ihop. Det Ylva Johansson egentligen säger är att kraven på eleverna att klara vissa grundläggande kunskaper på gymnasiet skall vara oförändrade. Det Ylva Johansson säger, om jag förstår henne rätt, är att det krävs av gymnasieskolan - personalen, lärarna och rektorerna - att man klarar av förändringstrycket så att fler elever klarar av att tillägna sig kunskaperna. Jag tror att det är en väldigt lång process. Jag vet att många lärare känner sig litet utlämnade. De känner att de själva inte riktigt har de verktyg de skulle vilja ha både i form av resurser och i form av stöd i övrigt för att klara av det. Jag tror inte att det Ylva Johansson säger räcker som svar på frågan om hur vi skall klara av att ge fler elever möjligheten att få godkänt i gymnasiet. Sedan är det elevdemokratin. Jag vill egentligen inte polemisera, för jag tycker att det är lika viktigt att eleverna får stort inflytande. Det är skönt att Ylva Johansson nu säger att det är viktigast att eleverna får inflytande över klassrummet och det enskilda valet. Jag tror inte att man genom att beskära skolpersonalens professionalitet och ge eleverna majoritet i en styrelse ökar skolpersonalens möjligheter att klara av alla de krav som Ylva Johansson, vi övriga i riksdagen och gymnasiereformen ställer.
Fru talman! Det är riktig, som Ola Ström säger, att många gymnasielärare känner sig frustrerade. De tycker att den nya gymnasieskolans utmaningar är mycket svåra och stora. Man vill klara dem, men känner kanske inte alltid att man har orken, tiden eller förutsättningarna - i alla fall inte på så pass kort tid som man hittills har haft på sig. Det är viktigt att lärarna får fortsatt stöd i sitt utvecklingsarbete. Det var därför jag inledde mitt anförande med att tala om vikten av att utveckla det inre arbetet. Det måste i första hand utvecklas på lokal nivå på den enskilda skolan. Även om det finns svårigheter är det viktigt att komma ihåg att gymnasieskolan i dag klarar en väldigt mycket större och svårare uppgift än för ett antal år sedan. I dag är det 98 % av eleverna som går vidare från grundskolan till gymnasieskolan, och 90 % slutför sin gymnasieutbildning. Vi har hittills kunnat se att 93 % av dem som går vidare i gymnasieskolan är godkända i samtliga kärnämnen. Det är en väldigt stor andel. Det är ingen tröst för de sju procenten - det håller jag med om - men det visar att lärarna i gymnasieskolan redan i dag klarar av ett stort beting och gör ett bra arbete. När jag själv gick i gymnasieskolan var det 79 % 65 % som avslutade dem. Det är klart att mina gymnasielärare på många sätt hade en väldigt mycket lättare uppgift än vad dagens lärare har.
Fru talman! Först vill jag korrigera Ylva Johansson litet grand. Jag tycker att hon är litet slarvig med orden när hon säger att mitt parti vill sänka kraven i kärnämnena. Det stämmer ju inte. Vad jag sade i mitt anförande, och vad vi har skrivit i våra motioner, är att det för den grupp elever som trots att man samverkar med lärare och använder poäng i stället för tid osv. ändå inte når upp till de mål som finns för kärnämnena skall finnas alternativa kurser som de själva skall välja. Det handlar inte om att sänka kraven. Vad det handlar om är faktiskt att fler skall få möjlighet att lyckas. Det är skillnaden mellan oss två. Jag tror nog att även Socialdemokraterna kommer att få tänka om i den frågan. Sedan till frågan om den moderna lärlingsutbildningen. Jag tycker att Ylva Johansson på ett ganska bra sätt pekade på det tokiga i Socialdemokraternas modell. Ni säger att skolan skall vara ansvarig för all lärlingsutbildning. Hon pratade om de små företagen och momenten i kursplanen och pekade på att företagen kanske inte kunde erbjuda just de moment som skolan kräver. Precis så är det: på skolans villkor. Det är det som är felet. Skolan måste i det här fallet anpassa sig till arbetslivet och ta till vara de moment som finns i APU och yrkesämnet. Det gör man inte. På vilket sätt tror Ylva Johansson att man skall få till stånd en lärlingsutbildning, med egentligen en förlängd APU modell, när inte APU fungerar fullt ut i dag på många ställen? Hur skall det egentligen gå till, och vilka kontakter har Ylva Johansson haft med Svenska arbetsgivarföreningen och LO för att få till stånd det? Det är ett ganska så stort ekonomiskt åtagande för företagen om ert förslag skulle gå igenom. Jag tycker att det skulle vara ganska så intressant att få en liten utveckling av detta.
Fru talman! Ni säger ju att antalet kärnämnen bör minska. Det skall bli färre kärnämnen, men det sägs ingenting om de andra ämnen som skall ingå i programmen skall vara obligatoriska eller inte. Jag kan fråga Ulf Melin: Är det enligt Moderaternas förslag så att den totala omfattningen av kärnämnesstudierna skall vara fortsatt lika stor, ha en lika stor andel av programmen, som i dag och som det är enligt vårt förslag? Ni säger att ni anser att alternativa kurser bör utarbetas i ämnena svenska, engelska och matematik i kurser där målen sätts lägre. Dessa kurser skall inte ge behörighet till högre studier. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det ändå är ett försök att sänka nivån. Sedan kan man möjligen välja om man vill ha den sänkta nivån eller inte, men jag tycker att det är ett ganska defensivt sätt att angripa de problem som ändå i dag finns på en del program i kärnämnena. Om lärlingsutbildningen vill jag säga att det är självklart att den arbetsgivare som åtar en elev i lärlingsutbildning också tar på sig ett stort ansvar. Ulf Melin ingår själv i den kommitté som för inte så länge sedan lämnade över ett betänkande till mig, där man konstaterade att en av anledningarna till att den lärlingsutbildning som finns i dagens gymnasieskola inte har större omfattning förmodligen är det delade huvudmannaskapet för lärlingsutbildningen, nämligen att det delvis är skolans ansvar och delvis arbetsgivarnas ansvar. Just det är ett problem. Jag har lyssnat på synpunkterna från den parlamentariska kommittén, där också Ulf Melin var med. Jag har också lyssnat mycket noga på synpunkterna från Svenska arbetsgivarföreningen, LO och företagarna som jag har haft ett antal kontakter med innan vi lagt fram vår utvecklingsplan. Av de kontakterna kan jag dra slutsatsen att det är lätt att känna sig väldigt positiv och ha en positiv förväntan på vad vårt förslag skall resultera i.
Fru talman! Det stämmer att vi vill minska antalet kärnämnen och lägger dem i stället i de andra programmen eller förstärker yrkesämnen. Med ert förslag minskar ni också antalet kärnämnen, eller hur? Däremot minskar ni inte poängnivån men antalet kärnämnen i utbildningsplanen. Det kan väl inte statsrådet förneka. Jag tycker faktiskt att det inte skall vara ett självändamål att ha generell behörighet till högskolan, utan man skall i så fall kunna komplettera sina betyg och sedan läsa vidare om man så vill. Faktum är - det går inte att bortse ifrån - att vi har en stor grupp elever som i dag blir underkända i en del av kärnämnena. De känner sig misslyckade. Vi menar att det skall finnas alternativ och att också den gruppen elever skall kunna lyckas. Det kanske inte är helt fel trots allt. Lärlingsutbildningen sker på skolans villkor, och det stämmer att lärlingsutbildningen har en väldigt liten omfattning i dag. Det beror på att skolan inte är intresserad av att ha den. Man informerar över huvud taget inte om den. Det är inte så konstigt att det inte finns några lärlingar. Det är just därför som vi har lagt fram ett förslag om att skolan skall ha ansvaret för utbildningen i två år. Sedan har arbetslivet ansvaret, och får en ersättning, för de kommande två åren. Om företagen i dag tycker att APU, som omfattar 15 veckor, är ekonomiskt belastande och de inte får någon ersättning för den, hur skall man då kunna göra ett åtagande på två år? Jag måste säga att jag har svårt att få den ekvationen att gå ihop. Ylva Johansson var väldigt vältalig om yrkesexamen. Det är bra. Men varför då inte låta alla program ha en yrkesexamen? Det förstår inte jag. Jag tycker att det är ett mycket ologiskt resonemang.
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Det finns inget som hindrar att alla program skall ha en yrkesexamen, men jag vill inte ålägga alla programmen yrkesexamen. Det måste prövas program för program och utarbetas i samarbete med parterna inom branschorganisationerna. Vi skall akta oss för stereotypa lösningar i gymnasieskolan. Vi skall ha en gymnasieskola i ständig utveckling och förändring. Jag måste fortsätta polemisera med Ulf Melin om detta med nivån i gymnasieskolans nationella program. Det är riktigt att vi föreslår att kärnämnesstudierna splittras upp i färre ämnen, men den totala kunskapen i kärnämnen föreslås bli lika stor men mindre splittrad än vad den är i dag. Det skiljer sig från det förslag som moderaterna har lagt fram och som innebär mindre andel kärnämnen och dessutom har en nivågruppering som innebär att inte alla elever skall få behörighet för högre studier. Det är inte ett självändamål att eleverna skall ha behörighet till högskolan. Men målet är ju att eleven skall har maximala utvecklingsmöjligheter för sin framtid, att eleverna efter avslutad gymnasieskola skall ha möjlighet att välja sin framtid och delta i ett livslångt lärande samt att Sverige som nation skall ha goda utvecklingsmöjligheter att bli en verklig kunskapsnation. Sedan vill jag säga att det inte är så att den arbetsplatsförlagda utbildningen i dag fungerar full så dåligt som Ulf Melin beskriver det. Ulf Melin är kunnig i dessa frågor och vet att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika branscher och att några branscher inte klarar av den arbetsplatsförlagda utbildningen bl.a. därför att de branscherna i allmänhet består av mycket små företag som inte klarar av den uppdelning och den kursplanestyrda utbildning som APU innebär. I stället skulle de kanske vara mer intresserade av en lärlingsutbildning. Det är kommunen som har hela ansvaret enligt lagen att erbjuda samtliga ungdomar en gymnasieutbildning. Då menar jag att en naturlig följd av det är att det är kommunen som ansvarar och ser till att lärlingsutbildningen håller en tillräcklig kvalitet också när den är förlagd till ett företag.

Fru talman! Vi har kommit dithän på kvällen att den sena timmen kanske inte förhindrar men möjligtvis inte inspirerar att gå alltför mycket på djupet i de här frågorna, även om det säkert finns en rad goda skäl för det. Jag vill betona att vi i försvarsutskottet den här gången har kunnat ägna förhållandevis gott om tid åt beredningen av frågorna som rör försvaret och miljön. Det är egentligen först sedan uppföljningen av Riokonferensen som frågorna kring försvaret och miljön, liksom som på så många andra håll i samhället, har börjat ägnas den uppmärksamhet som de förtjänar. Mot den bakgrunden kan vi konstatera att man har en ganska ambitiös hantering av miljöfrågorna inom försvaret. Det är en hel del på gång, inte minst med utgångspunkt i FOA-arbetet och miljöstrategi för Försvarsmakten. Men förvisso återstår det en hel del innan allt har rättats till. Vi skall vara medvetna om att försvaret liksom t.ex. den civila räddningstjänsten alltid måste kunna ges nödvändiga undantag med hänsyn till syftet med deras verksamhet. I takt med den försvarsteknologiska utvecklingen kommer det att ges stora möjligheter att eliminera alltmer av problemen när det gäller försvaret. Det ligger också i linje med den uppfattning som vi i Folkpartiet liberalerna har om hur det framtida försvaret bör inriktas. Jag välkomnar att man i försvarsutskottet är överens om att påskynda det arbete som pågår rörande försvaret och vindkraften. Fru talman! Ett av de stora miljöproblemen i samhället är det buller som många människor utsätts för i vardagen. Det hör förvisso till det som i detta sammanhang kallas för icke livshotande miljöpåverkan som inte har långsiktiga effekter. Det har det kanske inte på miljön, om därmed menas naturmiljön. Men för många enskilda och deras vardag innebär buller stora påfrestningar och kanske också långsiktiga negativa effekter. Då är det viktigt att militärflygets bullerproblem ägnas större uppmärksamhet. När vi nu fattar beslut om att minska antalet skarpa flygflottiljer till en handfull är det rimligt, tycker jag, att de miljöproblem som den verksamheten förorsakar ges allt större betydelse vid lokaliseringsbeslut. Vi kan inte undvika att militär verksamhet ibland kommer i konflikt med andra konkurrerande viktiga intressen, såsom angelägna miljö och naturvårdsintressen. Ett exempel är skjutfältet vid Torhamns udde. Ibland måste miljöintresset i det här sammanhanget stryka på foten. Så har det varit med Torhamns udde. Men när vi nu kraftigt bantar försvarets fredstida verksamhet måste rimligtvis frågan ställas om vi har samma behov av skjut och övningsfält som vi tidigare haft. Jag tycker att det är rimligt att man från försvarets sida prövar om man inte i det här läget kan avstå från skjutfält där det föreligger uppenbara angelägna miljöintressen. Med den inriktning på försvaret som vi här nyligen beslutat om vad gäller anpassningen - det handlar alltså om att vid förändrade hotförhållanden kunna låta försvarets volym växa - ställer krav t.ex. på att det finns tillgång till skjut och övningsfält. Vi vet att det kan vara svårt att på kort tid, och kanske även på en längre tid, ordna detta. Det gör naturligtvis att man skall vara försiktig med att helt göra sig av med de resurser som i dag finns. En möjlighet som jag tycker att försvaret borde pröva är att sådana här skjut och övningsfält läggs i malpåse. Det gör man ju t.ex. när det gäller ubåtar för att avvakta om man verkligen behöver dem framöver. På det sättet skulle man kunna tillgodose angelägna miljö och naturvårdsintressen. Torhamns udde vore ett utmärkt exempel. Fru talman!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
Fru talman! Försvaret och miljön är en inte helt enkel sammanställning. Försvaret och dess militära verksamhet förs ju till sin yttersta konsekvens med striden. Det är striden som är det militära medlets yttersta verktyg. En del av striden syftar till att sätta sprängladdning i motståndaren. Frågan om ammunition och miljö innehåller således, milt uttryckt, motsägelser. Desto större anledning finns det då att försöka analysera motsägelserna här, åtminstone vad gäller att i övningsverksamhet och fredstida verksamhet undanröja oönskade miljökonsekvenser. En sådan gäller blyad ammunition. Här finns det naturligtvis möjligheter att mera aktivt än som hittills varit fallet ha ett utvecklingsarbete och ett målmedvetet arbete som bygger på en tidsplan. Jag inbilllar mig inte att vi utan vidare kan skrota all blyad ammunition inom försvaret, men vi kan åtminstone börja med att ha ambitionen att när det gäller den fredstida användningen av ammunition undvika blyad ammunition. Utskottet gör en viss poäng av att Försvarsmakten genom regeringens regleringsbrev har fått i uppdrag att titta på detta. Det är just detta med att titta på som det är fråga om. Det handlar inte alls om ett utvecklingsarbete eller om en tidsplan för en övergång till ett annat system. I regleringsbrevet står det nämligen: Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa utvecklingen av blyfri ammunition. Det tror jag det! Det är klart att man skall redovisa det och att man skall se vad som händer runt om i världen. Det är en absolut miniminivå vad gäller aktivitet. Man kan vända på det och säga att något mera passivt kan svårligen hittas när det gäller aktivt miljöarbete. Det borde alltså finnas betydligt större möjligheter att få en förändring till stånd. Att vi skall ha ett slutdatum och en avvecklingsplan för användningen av blyad ammunition i det svenska försvaret tycker jag är en självklarhet. Så till en annan aspekt på ammunitionen. Det gäller då ammunition som av olika skäl inte längre kan användas. Den har blivit för gammal eller också är den avsedd för vapensystem som inte längre används osv. I decennier har ammunition dumpats. Ammunitionen ligger kvar och klassas inte som miljöfarlig i den mån den inte innehåller miljöfarliga ämnen. Ammunitionen som sådan anses alltså inte vara miljöfarlig, men det är den naturligtvis. Det inser man om man försöker sig på bärgning av ammunition. Då iakktar man stor försiktighet. Det kan jag försäkra. I regleringsbrevet, för att återkomma till detta, åläggs Försvarsmakten att slutföra undersökningarna av dumpad ammunition inom ramen för undersökningen av miljöfarliga lämningar. Försvarsmakten inser att den här ammunitionen är miljöfarlig, men Naturvårdsverket klassar den inte som miljöfarlig. Detta skall vi naturligtvis ändra på. Självklart skall dumpad ammunition klassas som miljöfarlig. Också när det gäller destruktion av ammunition finns det ett fält för utveckling. Nu sprängs till stor del sådant som inte längre skall användas. Det sprängs i stor utsträckning på Älvdalens skjutfält. Utskottet säger att man förutsätter att "sprängning och bränning av ammunition på Älvdalens skjutfält genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och givna miljötillstånd". Även här har vi ett slags miljöengagemang på miniminivå. Självklart! Är det någon som föreställer sig något annat? Vad vi efterlyser är naturligvis ett aktivt miljöarbete. En utvecklingssträvan är att komma bort från sprängning och bränning av ammunition. Här finns det ett utvecklingsarbete på det internationella planet. Ligger Sverige i täten? Alls icke! Vad säger regleringsbrevet, som utskottet åter hänvisar till? Jo, att Försvarsmakten fortlöpande skall hålla Regeringskansliet underrättat om utvecklingen av nya metoder för destruktion av ammunition. Vi vill nog gärna se ett litet mer aktivt intresse för den här saken, om vi nu tror att vi skall få en förändring och att vi skall upphöra med bränning och sprängning av ammunition som skall destrueras. Fru talman! Jag brukar citera mig själv. Det ger märg åt debatten. I en partimotion för några år sedan om buller, som hade underrubriken Buller - ett allvarligt men ofta nedtystat problem, behandlades också det buller som Försvarsmakten genererar. Om vi med buller menar oönskade ljud finns det ett antal människor på flygflottiljer som tycker att flygbuller är ljuv musik. Men det är ju inte säkert att den uppfattningen delas av de kringboende. Om vi ser på Försvarsmaktens ambitioner i det här stycket kan vi konstatera att man har överklagat de tillstånd som har lämnats. Det må vara ett egenintresse att bedriva sin verksamhet på enklaste vis, men något uttryck för miljömedvetenhet och för att Försvarsmakten skall ligga på framkant när det gäller utvecklingen är det naturligtvis inte. Utskottet nämner också Malmens flygplats. Den skall över huvud taget inte användas, anser jag. Det finns gott om flygplatser. Genom det senaste försvarsbeslutet är det inte landningsbanor och faciliteter för att kunna genomföra flygverksamhet som saknas. Det behövs inga verksamheter inom områden där de orsakar betydande bullerstörningar, och det gör de på Malmens flygplats. Malmen bör läggas ned. Försvarsmakten skall ha högre ambitioner än att överklaga de beslut som miljömyndigheter har fattat. Jag vill också uppehålla mig en smula kring vindkraften. I morgon kommer vi att få en proposition på våra bord som gäller kärnkraftens avveckling. Vi kommer att behöva ta till vara varje möjlighet att producera elenergi. Vindkraften kommer att få betydelse, om än inte särskilt stor. Enligt mitt sätt att se är det en del av de platser som nu Försvarsmakten lämnar i och med neddragningarna som mycket väl skulle kunna användas för sådan verksamhet. Även här har Försvarsmakten ett fält för sin miljömedvetenhet där man på ett mycket konstruktivt sätt skulle kunna bidra samtidigt som man markerar statens intresse av att ta ett aktivt ansvar för utvecklingen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna För ett tag sedan tog jag del av ett TT-telegram där det stolt deklarerades att JAS-planen numera målas med miljövänlig färg, och det är naturligtvis positivt. Men min spontana reaktion var att om man tycker att det är så viktigt och sensationellt att måla med miljövänlig färg att man skriver ett pressmeddelande om det, då undrar jag hur stor miljömedvetenhet som annars präglar det som man sysslar med. I Försvarsmaktens broschyr Försvaret för miljön har man på omslaget spaltat upp försvarets del av Sveriges totala utsläpp. Det är siffror som man ofta brukar använda sig av i olika sammanhang. Det är inte konstigt, eftersom siffrorna ser bra ut. Försvarsmakten ansvarar t.ex. för 1,5 % av Sveriges totala CO2-utsläpp. Både försvaret och somliga politiker hänvisar ofta till dessa siffror, därför att de - enligt detta resonemang - talar för att försvaret släpper ut så litet jämfört med andra aktörer att det egentligen inte är någonting att bråka om. Ett annat vanligt argument som man hör är att krig är det värsta miljöhotet som kan drabba oss och att detta då skulle berättiga undantag för miljölagar i fredstid. Och så slår man sig lugnt till ro och förskräcker sig på sin höjd åt vad försvaret, indirekt eller direkt, ställer till med och har ställt till med i andra länder. Detta duger naturligtvis inte. Jag hävdar att försvaret har ett särskilt miljöansvar, eftersom riksdagen har beslutat om att vidga säkerhetsbegreppet till att gälla även andra hot än militära. Ett av dessa reella hot är den pågående miljöförstöringen. Totalförsvaret måste därför ligga i täten när det gäller miljöfrågorna, särskilt nu när miljöhoten är ett säkerhetspolitiskt hot. Försvarets miljöengagemang - i teori, men framför allt i praktik - har givetvis betydelse både för folkförankringen och för trovärdigheten i och med att miljöförstöringen är ett säkerhetspolitiskt problem. Gör då Försvarsmakten någonting på miljöområdet? Svaret är givetvis ja. Det är mycket som har hänt och det är mycket på gång. Bl.a. kan jag nämna regionala miljöplaner, miljöledningssystem, miljörevisioner och redovisning. Allt detta är bra initiativ som är väl värda att lyfta fram. Därför blir det litet tråkigt när man läser Försvarsmaktens remissyttrande i anledning av miljöbalken. Det andas inte den progressivitet som jag skulle önska eller som man skulle kunna kräva av den myndighet som en majoritet av försvarsutskottet anser vara ett föredöme för andra s.k. sektorsmyndigheter. Försvarsmakten framför i remissvaret att man biträder mål och syfte med miljöbalken, men att man vill särreglera försvarets roll i lagstiftningen på sådant sätt att det tydligt skall framgå att Försvarsmakten skall kunna beviljas undantag från miljölagarna. Försvarsmakten anser inte att strandskyddet skall utgöra hinder för uppförande av totalförsvarets byggnader, och man tycker inte att det är lämpligt att ge ideella organisationer på miljöområdet rätt att överklaga domar och beslut enligt balken. När det gäller buller anser Försvarsmakten att gränsvärden är olämpliga. Normerna bör - om de skall införas - enligt Försvarsmakten få karaktären av riktvärden, dvs. värden som skall ses som en utgångspunkt och en vägledning. Vad säger då försvarsutskottet? Ja, i den försvarsproposition som regeringen och Centern lade fram i höstas finns det ett avsnitt om miljön i totalförsvaret, men regeringen kom inte med ett enda förslag till riksdagsbeslut på miljöområdet. Man redovisade vad som var på gång inom Försvarsmakten, och med detta skulle riksdagen låta sig nöjas. Utskottet lät sig tyvärr nöjas och har inte tagit något initiativ till att skruva upp ambitionsnivån. Ett konkret exempel är att regeringen i propositionen skriver att utsläppen skall begränsas ytterligare. Dock specificerar regeringen inte mer än så vad man egentligen menar och vilka nivåer som man anser att Försvarsmakten skall sträva mot. Här kunde utskottet ha gjort en insats. Ett annat exempel är att utskottet borde ha gett regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag till slutdatum och en avvecklingsplan för användning av blyad ammunition i det svenska försvaret. Utskottet borde också ha slagit fast att miljömålen och miljöarbetet skall delas av alla i samhället utan undantag för Försvarsmakten. Undantag omöjliggör enligt min mening den önskvärda ambitionen att vara en förebild när det gäller miljöfrågorna. Det finns mycket material som utskottet skulle ha kunnat ta fasta på. I Norge har man t.ex. i sin Miljöplan Försvaret 1992 konstaterat att försvaret i Norge i all sin verksamhet skall inarbeta en medveten hållning till miljöfrågor och vara en föregångare med hänsyn till att efterleva nationella och internationella miljöbestämmelser. Dessutom skall det norska försvaret vara en pådrivare för att främja leverantörers vilja och nivå att leverera miljövänliga produkter som är producerade med miljövänliga metoder. Det skall vara tydligt och klart att försvaret väljer den miljömässigt bästa lösningen. Utskottet kunde också ha tagit fasta på det förslag till miljöstrategi som fms - forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, som är en samverkan mellan Stockholms universitet och FOA - har sammanställt. I rapporten skriver fms att målet för det militära försvarets utveckling bör vara ett ekologiskt hållbart försvar och att försvaret skall ha ambitionen att vara en förebild för det övriga samhället i miljöarbetet. Fms-rapporten ger en hel del förslag till vidareutveckling av försvarets miljöengagemang. Inför framtiden föreslår fms bl.a. att miljöhänsyn skall ingå i underlaget för beslut, att en framförhållning med hänsyn till morgondagens miljöproblem och miljökrav erfordras, att kretslopps och försiktighetsprinciperna tillämpas och att Försvarsmakten bör vara pådrivande när det gäller framtagning av miljöanpassade produkter. Fms anser också att uppföljningen av miljöarbetet inom Försvarsmakten bör utvecklas samt att en viktig grund för miljöarbetet är att den fredstid verksamheten bedrivs effektivt. Fms förslag innehåller också frågor om ekonomiska styrmedel och konkreta avvägningar gentemot andra sektorer i samhället. I dagarna kom också fms andra rapport Framtidsbilder av ett ekologiskt försvar. Den handlar om fyra olika intressanta framtidsbilder baserade på principiellt olika möjligheter att minska försvarets miljöpåverkan. Den lägsta av dessa fyra nivåer innebär en halvering av nuvarande energianvändning kombinerat med en reduktion av fossila bränslen med Fru talman! På lång sikt skall miljömålet för buller utomhus vara 55 decibel. Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden för miljöskydd har föreslagit en nivå på 90 decibel. Detta accepterade inte Försvarsmakten, som överklagade eftersom man vill ha en högsta tillåtna bullernivå på 100 decibel. Regeringen har nyligen föreslagit att ett åtgärdsprogram mot bullerstörningar i befintlig bebyggelse skall upprättas och genomföras i två etapper. Regeringen skriver att toleransen mot buller från militär verksamhet bör vara högre än för annan verksamhet. I och med detta åtgärdsprogram tillmötesgår regeringen Försvarsmaktens krav. Miljöpartiet anser att en decibelnivå på 100 % är helt oacceptabel. Inför nästa försvarsbeslut är det naturligtvis väldigt viktigt att vi tar hänsyn till de bullermål som vi har satt upp. Det kommer naturligtvis att påverka placeringen av flygflottiljer och övningsfält. Så till vindkraften. Vindkraften är viktig för att minska sårbarheten i vårt samhälle. Försvarsberedningen har slagit fast att kärnkraften är ett sårbarhetshot genom risken för terroristdåd och förekomsten av och bristande kontroll över avfall från kärnkraftverksamhet. Det bör naturligtvis vara i Försvarsmaktens intresse att stödja övergången till ett säkrare energisystem och ett robustare samhälle. På många områden använder man sig av teknik för att lära sig mer om den, vilket Försvarsmakten verkligen borde praktisera. Därför borde man genomföra en vindkraftssatning för att lära sig mer om den. I Miljöstrategi för Försvarsmakten står att läsa: "För Försvarsmakten är det både ur miljö och säkerhetssynpunkt viktigt att satsa på förnybara energikällor. Om energin kan produceras lokalt innebär det att Försvarsmakten blir mindre sårbar och att den negativa miljöpåverkan kan minska. Vilken typ av förnybar energi som man satsar på bör bestämmas utifrån lokala förutsättningar." Jag har motionerat om detta, men utskottet konstaterar bara att Försvarsmakten inte i dag producerar någon elenergi och att man i stället bör koncentrera sig på huvuduppgiften. Det kallar jag för ett goddagyxskaft-svar. Försvarsmakten har med hänsyn till försvarsintresset avstyrkt 40-50 % av ansökningarna om bygglov av vindkraftverk. Anledningen är, säger man, att vindkraftverk i vissa fall stör radio och radarsignaler från försvarets anläggningar. Försvarsdepartementet inrättade 1995 en samarbetsgrupp rörande frågor om försvaret och vindkraftsintresset. En huvudstudie har nu föreslagits börja 1998 med syfte att utveckla modeller för vindkraftens inverkan på militära system. Men jag anser att kunskaperna om signalspaningsstörningar är tillräckligt stora för att Försvarsmaktens skyddszoner omedelbart bör ändras, så att inte nyetableringar av vindkraftverk längre hindras av Försvarsmakten på tveksamma grunder. Utskottet säger i betänkandet att man vill skynda på utvecklingen, vilket är bra. Men det räcker inte. I rapporten Miljöstrategi för Försvarsmakten skriver fms: "Miljöfrågorna har hittills inte i nämnvärd omfattning påverkat avvägningar som rör försvarsmaktens storlek och struktur." Vidare skriver man: "Miljöhänsyn kan och bör vara en faktor som vägs in vid dimensionering och inriktning." Detta är tankar inför nästa försvarsbeslut. De miljömässiga effekterna av beslut rörande t.ex. lokaliseringar av flottiljer, garnisoner, övnings och skjutfält måste enligt min mening vägas in inför nästa försvarsbeslut. Det skall också, enligt min mening, genomföras miljökonsekvensbeskrivningar av de förslag som Försvarsmakten presenterar inför nästa försvarsbeslut. Syftet är naturligtvis att spara miljö, resurser och på sikt också pengar för samhället. Avslutningsvis, fru talman, kommer Ragnhild Pohanka att ta upp situationen vid Älvdalens skjutfält. Senare kommer Gudrun Lindvall från Miljöpartiet att behandla Torhamns udde i en interpellation. Jag överlämnar dessa ärenden med varm hand till mina kolleger.

Fru talman! Försvarsmaktens yttersta syfte är att förhindra att kriget med dess totala förstörelse av liv, egendom och miljö når svenskt territorium. Det är ett citat som har hängt med under ganska många år. Utifrån detta kan man resonera om att Försvarsmakten har en litet speciell verksamhet och att den är en litet speciell myndighet jämfört med andra myndigheter. Betingelserna är litet annorlunda på grund av att verksamheten faktiskt går ut på att öva sig för krig och att se till att vi hålls utanför sådant. Men miljömål och miljöarbete måste ju gälla för Försvarsmakten precis som för resten av samhället. Vi har i utskottet sagt att vi på sikt skall ha ett ekologiskt hållbart försvar. Vägen dit är säkert ganska lång, men det är i alla fall dit vi skall nå. Regleringsbrevet från regeringen 1997 är bra. Det innehåller ganska många konkreta verksamhetsmål och många väldigt preciserade uppdrag till de olika myndigheterna inom försvaret. Vi är alltså en god bit på väg. Försvarsmakten måste faktiskt ges en eloge för det ganska ambitiösa arbete som utförs på miljöområdet. Bl.a. kan nämnas ÖB:s miljöplan som innehåller många kloka saker. År 1993 antog försvaret en miljöpolicy. Det var kanske då som man började komma i gång på allvar. Tillsammans med Naturvårdsverket, som ger Försvarsmakten ganska mycket beröm för det arbete som utförs just nu, har Försvarsmakten utarbetat en sektorsrapport som går ut på att man tänker fortsätta att arbeta med miljöfrågorna. Naturvårdsverket säger bl.a. att man inom Försvarsmakten i dag är så pass duktig att man utgör ett föredöme för andra myndigheter. Detta får man väl tänka på, trots att verksamheten ser ut som den gör. Jag skulle vilja nämna några saker vad gäller miljöfrågorna. Många har bl.a. talat om de undantag från miljölagstiftningen som finns i dag. Men man måste säga att de är ganska få. Utskottet har poängterat att de absolut inte skall bli fler, snarare färre. Det är en bra ambition. Vad gäller ammunition är, som på så många andra områden, mycket på gång. Man vill slutföra undersökningen av den dumpade ammunitionen. Vi har ju under de senaste 50 åren dumpat ganska mycket i olika sjöar runt om i landet. Undersökniningen, som skall vara klar nästa år, skall komma med förslag till åtgärder. Man har också uppmanat myndigheten att redovisa förslag för en utveckling mot blyfri ammunition. Buller är också en diskuterad fråga. Propositionen Infrastruktur för framtida transporter tar upp bullerproblemet. Det handlar inte bara om Försvarsmakten, utan det handlar också om att samhället har vuxit sig så nära inpå flygplatser att bullret har blivit ett problem. I en första etapp tillåts buller upp till 100 decibel under dagtid på vardagar. Det har varit mycket debatt om detta. Men i andra etappen skall gränsen sänkas till 90 decibel. Regeringen har målsättningen att man på Malmen t.ex. på längre sikt skall komma ned till 60 decibel, vilket är en bra ambition. Problemet är att det kostar pengar. Men vi skall i alla fall på sikt nå dithän. Vindkraften har utretts och kommer att utredas ordentligt i början på nästa år. Hittills har en förstudie gjorts. Problemet är inte att frågan utreds för mycket, men det går litet för långsamt. Utskottet har tidigare sagt att utredningen måste skyndas på. Det är ett viktigt arbete. Det viktigaste av allt är att Försvaret, Naturvårdsverket och andra intressenter kommer överens, så att man når resultat. Det sista jag tänkte nämna är det internationella samarbetet. Det är ju inte bara i Sverige som vi har ett försvar, och det är inte bara här som vi behöver jobba bra med miljöfrågorna. Jag vill bl.a. nämna att vi har ett samarbetsavtal med det amerikanska försvaret. Det har publicerat en skrift som diskuteras på ett ganska bra sätt. Man har kommit en bit på vägen. Dessutom hade vi en konferens i Linköping för två år sedan. Där gavs också en skrift ut som går väldigt bra internationellt. Det man resonerar om just nu är att man skall implementera, alltså verkställa, det här i de europeiska länderna. På sikt skall det här sättet att arbeta med miljöfrågor även spridas till andra länder. Sverige deltar också i NATO:s miljökommitté. Sverige har inlett ett samarbete vad gäller Östersjöregionen. De nordiska länderna skall hjälpa de andra länderna runt Östersjön. De har betydligt större problem med miljön och försvaret än vi har. Med detta skall jag nu avrunda. Jag vill säga att det är mycket bra att vi har människor inom olika myndigheter i försvaret som jobbar med det här och som har en väldigt hög ambition. Det är också mycket bra att det finns politiker och partier som driver de här frågorna. Det är enbart det som gör att vi framöver kommer att komma ännu längre framåt. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5. Jag sade något annat i mitt huvudanförande. Det tar jag tillbaka. Så till Jörgen Persson. Han uppehöll sig kring regleringsbrevet. Det innehåller förvisso ett flertal goda och konkreta uppdrag. Men om vi tar det här som jag talade om i huvudanförandet, blyfri ammunition, vill jag fråga: Tycker Jörgen Persson verkligen att uppdraget att Försvarsmakten årligen skall redovisa utvecklingen av blyfri ammunition är ett uttryck för ett aktivt miljöarbete? För mig är det så nära passivitet man kan komma.
Fru talman! Det är ingen brist på passivitet i det här fallet. Det är Försvarsmakten som använder ammunition, och det är andra myndigheter nära Försvarsmakten som forskar på alternativ och på utveckling av vapen. Det är inte alldeles orimligt att de som kan det här området forskar och försöker ta fram saker som är bättre, bl.a. blyfri ammunition. Det är en ambition från vår sida att man skall nå fram. Vi måste ge myndigheten en chans att nå dit. Om man inte gör det, får vi väl vidta åtgärder.
Fru talman! Jörgen Persson sade: Det är ingen brist på passivitet i det här fallet. Jag håller fullständigt med.
Fru talman! Jag tycker inte att vi behöver avvakta en utredning när vi inte har någon anledning att göra det. Nu pratar jag naturligtvis om vindkraften. Jag tycker faktiskt att vi genast borde kunna ändra de här skyddsområdena och få dem anpassade till den kunskap vi har i dag om hur mycket, som Försvarsmakten säger - hur litet skulle jag vilja säga - vindkraften stör. Jag tycker att jag och Jörgen Persson skall enas här i dag om att i alla fall skicka en kraftig signal om att något måste hända på det här området. Jag vill också säga att det inte bara är så att Försvarsmakten skall sluta upp att hindra etablering av vindkraftverk. Vad Försvarsmakten skall göra är att stödja etablering av vindkraftverk. Varför? Jo, för att det främjar en minskad sårbarhet i samhället. Det främjar ett robustare samhälle där kärnkraftsavvecklingen, som jag verkligen hoppas skall komma till stånd, är en naturlig del. Det är ju något som t.ex. Försvarsberedningen har sagt är ett säkerhetspolitiskt hot. Jag vill fråga: Tycker inte Jörgen Persson att Försvarsmakten borde kunna vara mer självförsörjande med energi från förnybara energikällor, och att den inte bara, som utskottet skriver, behöver ägna sig åt sin huvuduppgift och inte åt att producera energi? Det tycker jag återigen ger uttryck för en stor passivitet. Det är svårt för mig att se hur man kan vara ett föredöme på miljöarbetets område när man har undantag från miljölagar. Det är ett principiellt ställningstagande. Det är få undantag man har, men principen är viktig. Jag anser att det är svårt att förena föredöme med undantag.
Fru talman! Frågan om vindkraft är väldigt besvärlig. Det här är två intressen som är ganska svåra att förena. Försvaret ser att vindkraftverk t.ex. stör radio och radar. Den grupp som nu har jobbat i ett och ett halvt år har gjort en förstudie. För att komma framåt tillsätter man bl.a. den här huvudstudien som påbörjas nästa år och som skall hålla på i flera år. Vår ambition är att inte ge upp förrän de olika parterna har lyckats komma överens. Vår ambition är också att bygga ut vindkraften ordentligt här i landet. Det hänger ihop med propositionen om energi osv. Ambitionen finns verkligen där.
Fru talman! Det är precis det här som är det stora problemet. Det finns olika intressen i det här fallet från Försvarsmakten och från vindkraftsintressena - eller de samhälleliga intressena hoppas jag t.o.m. att jag kan säga. Det borde vara precis tvärtom. Det borde vara ett gemensamt intresse från Försvarsmakten och vindkraftsintressenterna att skapa ett robust, småskaligt lokalt producerat energisystem med hållbara energikällor. Jag tycker att vi borde enas om att skicka den signalen till Försvarsmakten och till övriga delar av samhället så att man kan se kopplingen mellan ett robust samhälle och ett försvarsintresse i vindkraften. Där borde vi kunna vara väldigt tydliga. Det borde inte vara skilda intressen. Tvärtom borde man sträva mot samma saker. Därför menar jag att Försvarsmakten skall stödja etableringen av vindkraftverk och också faktiskt lära sig mer om denna teknik - något som ju kan anses vara nödvändigt i Försvarsmaktens fall - genom att t.ex. producera egen energi för att göra sig mindre sårbar.
Fru talman! Vi är överens mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och ÖB om att vi långsiktigt är beroende av de här lokala energikällorna. Problemet i den här konflikten är väl att man ser det ganska kortsiktigt. Vi hoppas på den studie som skall komma i gång nästa år. Vi hoppas att man skall kunna komma framåt och att man skall kunna komma överens och inte längre se så kortsiktigt. Utskottet har ju i det här betänkandet sagt till regeringen att man måste skynda på. Det går för långsamt.

Fru talman! Jag skall tillgodose mycket högt ställda krav på återhållsamhet. Det betänkande som försvarsutskottet har avlämnat är egentligen ett betänkande där regeringen inte har lagt fram några förslag. Det är lossbrutet för att det passar bra i ett sammanhang där vi besvarar ett antal motioner. En mycket bred majoritet i utskottet står bakom det som är anfört. Med ett mycket strikt betraktelsesätt, lämnas egentligen inte något utrymme för reservationer. Men det är klart: Det finns inget som är så självklart att det inte går att ifrågasätta. Det går att suga litet mer på karamellen. Det är vad Annika Nordgren och Miljöpartiet har gjort. I betänkandet ger vi, mycket glädjande tycker jag, uttryck för att försvaret är en god miljöförvaltare. Vi har i utskottet under beredningen naturligtvis lyssnat på Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Naturvårdsverket - ännu mer naturligt - samt den tidigare nämnda forskningsgruppen fms. Naturvårdsverket var kanske mest tydligt. Man gav uttryck för att Försvarsmakten ligger långt framme i miljöarbetet och att den i detta avseende utgör, som jag tror att Jörgen Persson sade, ett föredöme för andra s.k. sektorsmyndigheter. När gavs ett sådant omdöme senast? Detta finns att läsa i betänkandet. Det är hämtat från de föredragningar som vi hade. Det gläder mig att jag kan peka på detta. När vi nu får en så här ifrågasättande miljödebatt i samband med ett försvarsbetänkande är det snubblande nära, Annika Nordgren, att man i likhet med det något nötta men icke alldeles förbrukade talesättet slänger ut barnet med badvattnet. Var någonstans i era reservationer står det att Försvarsmaktens grundläggande uppgift för Sverige har något företräde? Det står icke. Det är allvarligt nog. Jag kunde inte undgå att notera att Annika Nordgren i någon del av anförandet sade att just detta att Försvarsmakten koncentrerar sig på sin huvuduppgift i ett visst sammanhang var ett goddag-yxskaft. Det är inte det. Det handlar ytterst om det. Om man har glömt varför vi har en försvarsmakt och att krig är en grym hantering blir detta långa resonemang om vindkraftverk så malplacerat att en utomstående betraktare undrar vad vi håller på med. Fru talman! Jag vill med detta, i avsaknad av förslag från regeringen, men i linje med vad regeringen har anfört och vad utskottet har gjort bekant i sitt betänkande yrka att betänkandet läggs till handlingarna och att reservationerna avslås.
Fru talman! Jag håller med Arne Andersson om att krig är en grym hantering. Det kan vi vara helt överens om. Däremot tycker jag inte att vi slänger ut barnet med badvattnet. Arne Andersson tog upp en konkret sak som han vände sig emot, nämligen att jag inte tyckte att det var rätt av utskottet att skriva att man skulle koncentrera sig på huvuduppgiften och inte på framställning av lokalt producerad energi. Jag tycker att Moderata samlingspartiet och Miljöpartiet har haft samma uppfattning i försvarsberedningen när vi skrev att effekten av kärnkraften är ett säkerhetspolitiskt hot. Vi har inte minst tittat på vad som händer i våra hav runt omkring oss. Då måste man ta konsekvenserna av det. Då måste man också ta konsekvenserna av att genomföra någonting i praktiken i Försvarsmakten i Sverige. Jag hoppas att jag och Arne Andersson är överens om att Försvarsmakten skulle tjäna på att vara mindre sårbar. Vore det inte förskräckligt om vi kunde sätta på och stänga av Försvarsmakten i Sverige genom att trycka på en knapp på väggen, eftersom energin, enligt Arne Anderssons sätt att se det, kan slås ut av någon som utför krigshandlingar gentemot Sverige? Då borde det vara en fördel för både Arne Andersson och mig om Försvarsmakten hade sin egen lokalt producerade energi. Då skulle man inte vara i händerna på våra stora energinät.

Fru talman! Jag skall tala om vad jag tror att Miljöpartiet och Annika Nordgrens största betydelse för försvaret är. Om vi följer det här konceptet kommer Sverige att vara så bedrövligt mörkt och kallt att vi avhåller oss från krig. Vi får av det skälet fred i alla våra dagar men inte av något annat skäl. Det finns nämligen inget alternativ just nu. Vi skall vara framsynta. Vi skall jobba med alternativ, men det finns icke plats just här, just i dag. Här är det fråga om hur vårt försvar sköter sig som miljövårdare i den viktiga uppgiften att försvara Sverige. Gör man det på ett bra sätt eller på ett mindre bra sätt? Nu skall vi inte föra en debatt om huruvida vi försvarar Sverige bra eller inte. Den debatten förlorade jag den 13 december till Centern och regeringen. Nu skall vi inte ytterligare försvaga Sverige, Annika Nordgren. Vi avslutar den här debatten, eftersom den inte hör hit. Den kommer aldrig att höra hit.
Fru talman! Jag tror inte att risken för en invasion av Sverige skulle minska på grund av att Sverige skulle bli mörkt och kallt. Jag vet inte riktigt om jag kan tillföra något i den frågan. Jag tror snarare att det skulle vara avskräckande om Sverige enbart skulle vara bebott av människor som är så pessimistiska. Det är ju något positivt som vi kan se framför oss. Det är en samhällsutveckling som går i ekologisk riktning. Det viktiga i den här diskussionen - det måste man säga - är att jag och Arne Andersson har helt olika utgångspunkter när det gäller hur vi ser på hur Sverige skall försvaras. Jag brukar säga att jag tror att Miljöpartiet är det mest försvarsvänliga partiet i den här kammaren - det är speciellt roligt att säga det till Arne Andersson som företräder ett parti som ofta månar om sin försvarsvänlighet. Vi vill försvara oss mot det som hotar oss i dag, de reella hoten. Ett reellt hot mot oss och vårt samhälle handlar om vår sårbarhet och utsatthet, t.ex. när det gäller våra energisystem.

Fru talman! Kristdemokraterna konstaterar att det pågår ett värdefullt miljöarbete inom Försvarsmakten och att just ett förbättrat miljömedvetande inom organisationen prioriteras. Det finns avvecklingsplaner för halon och freoner. Utformningen av miljöplaner pågår. Miljöhandläggare har utsetts, och i kursplanen för officerare ingår miljökunskap. I augusti 1996 antogs ÖB:s miljöplan som innehåller miljömål som är relaterade till försvarsbeslutet. Här kan man t.ex. läsa att kretslopps och försiktighetsprincipen samt bästa teknik skall tillämpas vid anskaffning av materiel och andra förnödenheter, så att skadeverkningarna på miljön undviks i största möjliga utsträckning. Den miljöparagraf som finns införd i Försvarsmaktens instruktion anger att Försvarsmakten skall väga in miljöaspekterna vid sin verksamhet i fred. Försvarsmiljöfrågornas betydelse markeras också genom det internationella samarbete som redan har nämnts och som vårt totalförsvar engagerar sig i. Samarbetet inom ramen för PFF i NATO kommer att få stor betydelse för försvarsmiljöfrågorna i vårt land och när det gäller att hjälpa andra stater att upprätta en miljöpolicy. Fru talman! Det övergripande målet i miljöhänseende för Försvarsmakten är att verka fredsbevarande och förhindra att Sverige angrips. Krig är det värsta som kan hända vårt land och vår livsmiljö. I Försvarsmaktsplan 97, som presenterades förra året betonas just därför det aktiva miljöarbetet när det gäller planering, materielanskaffning och produktion på alla nivåer inom Försvarsmakten. Dessutom får vi inte glömma att totalförsvarets resurser kan vara till stor hjälp när olyckor har inträffat och att beredskapen för insatser nu utvecklas och höjs genom vårt senaste försvarsbeslut. Fru talman! Kristdemokraterna menar att miljöutbildningen inom Försvarsmakten skall fortsätta att utvecklas, så att den tränger in i var och ens medvetande och på så sätt påverkar det dagliga arbetet. Det är en viktig utmaning för beslutsfattare på olika nivåer att verka i samma riktning för att förhindra skadlig miljöpåverkan. Det här kräver naturligtvis en fortsatt uppföljning och utvärdering. En framförhållning med hänsyn till morgondagens miljöproblem och miljökrav är också viktig, eftersom all militär verksamhet måste präglas av långsiktighet. Ett fattat beslut kan komma att påverka miljön under en lång tid framöver. När det gäller miljöutbildningen har vi kristdemokrater noterat en punkt i rapporten Det militära försvaret och miljön. Den lyder: All personal och alla värnpliktiga bör få en grundkurs i miljökunskap. Även om Försvarsmakten inte kan bli en ren miljöskola når man väldigt många av våra ungdomar, som kan fostras in i ett medvetet miljötänkande under sin grundutbildning. Detta kommer på sikt att ytterligare stärka säkerhets och miljötänkandet i vårt samhälle. Fru talman! Utskottet har fått redovisningar som visar att Försvarsmakten bedriver ett systematiskt och ambitiöst miljöarbete. Bl.a. Naturvårdsverket har framhållit att Försvarsmakten ligger långt framme i sitt miljöarbete, liksom andra delar av totalförsvaret. Detta miljöarbete kan på sikt påverka Försvarsmakten, så att det blir ett ekologiskt hållbart försvar. Det vidgade säkerhetsbegreppet får ju på så sätt genomslag i verksamheten inom totalförsvaret. Lokalisering av övnings och skjutfält och en eventuell avveckling av sådana skall prövas enligt miljöskyddslagstiftningen. Detta har diskuterats en del, inte minst genom den ökande mekaniseringen men också med tanke på ett minskat behov av skjutfält genom reduceringarna efter försvarsbeslutet 1996. Detta borde enligt utskottet "öka möjligheten till att ta hänsyn till konkurrerande intressen för användning av skjutfältsmark". Dock måste vi beakta vad ett återtagande, en anpassningssituation eller en tillväxtsituation skulle innebära. I Försvarsmaktens plan för 1997 sägs: "På platser där civil och militär verksamhet kommer i konflikt är det från militär synpunkt en strävan att flytta verksamheten." Det här har alltså Försvarsmakten själv skrivit. Fru talman! Utskottet har under sex olika rubriker redogjort för sin syn på Försvarsmaktens miljöarbete. Kristdemokraterna står i samtliga avsnitt bakom majoritetens förslag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Det jag skall tala om är nog ingen karamell, möjligen en smällkaramell. Det smäller ganska ordentligt på Älvdalens skjutfält. Det är Europas största skjutfält och används i första hand för utbildning av värnpliktiga och utprovning av vapen. Den miljöpartimotion som jag här yrkar bifall till handlar knappast alls om skjutfältets användning som skjutfält utan uteslutande om störtning av gammal ammunition. Ammunitionen läggs då i en stor hög och sprängs. Det kan vara 22 ton, ja ända upp till 30 ton i en sprängning. Dessa sprängningar föregås av vindmätningar och framför allt av vindriktningsmätningar, för att inte fönstren skall skallra nere i Älvdalen, flera mil därifrån. Det kan bli sättningar i grunderna och också sprickor. I början av 90-talet - ja, det kan också ha varit i slutet av 80-talet - deltog jag i ett stort offentligt möte där allmänheten informerades om sprängningarna. Då informerades vi om att det fanns en destruktionsmodell som Bofors initierat, som skulle kunna användas. Men den har vi inte sett röken av sedan dess. Bofors fabrik för ammunitionsförstörelse kan förstöra alla typer av ammunition, från små kalibrer till tunga bomber och havsminor. Hela systemet består av moduler och behållare. Det betyder att kunden kan designa sin egen fabrik efter sina egna behov och att den snabbt kan flyttas och sättas upp där den mest behövs. Men det handlar nog inte då om 22 ton i stöten. Annars är den effektiv och säker, den är mobil, och den är miljövänlig. Miljöpartiet förordar återvinning av en betydligt större del av ammunitionen och att den ammunition som inte går att återvinna ändå skall sorteras. För att gå till källan måste tillverkningen förändras så, att obrukbar och gammal ammunition alltid skall kunna demonteras, återvinnas och sorteras. Det finns flera reservationer och yttranden lagda till länsstyrelsens beslut. De kommer från Naturskyddsföreningen i Det främsta skälet som anförs mot ammunitionsdestruktion är att denna verksamhet inskränker befolkningens möjligheter att använda fältet och markerna kring detta för jakt, fiske och bärplockning. Vidare anförs att ammunitionsdestruktion bör ske i slutna utrymmen samt att om destruktion ändå tillåts skall kontroll ske av ljudbangar och utsläpp. Jag har hört helt andra skäl mot verksamheten, och det är oron för miljön i Älvdalen. På det offentliga mötet kom det verkligen fram hur människor led av sprängningarna. Det kom också fram att det - för att ta en enda tungmetall - kom ut ungefär 400 ton bly. Siffran är litet olika olika år. Man beräknar att all jakt i Sverige släpper ut ungefär 600 ton, och detta talar man ju om att förbjuda. Skall då lilla Älvdalen få sådana mängder? Ja, Älvdalen är ju inte så litet - Älvdalens kommun är större än landskapet Blekinge, men ändå. Man har också i skogstrakterna söder om Älvdalen mätt upp oerhört mycket mera bly och andra tungmetaller. Var kan de månne komma från? Miljöskälen mot detta är alltså betydande. Nu planeras ett skjutfält, Gravberget, på norska sidan om Värmlandsgränsen. Det finns en stor opposition mot skjutfältet, och om det inte byggs kan Älvdalen bli Norges övningsfält. Men det är ju en annan fråga. 135 dagar om året spränger man i Älvdalen eller använder skjutfältet, och i Norge räknar man med 250 dagar om året. Miljöpartiet i Värmland är alltså emot att skjutfältet byggs, eftersom byarna i nordvästra Värmland och även byar i Norge i stort sett ligger i skyttelinjen. Det är märkligt ändå att också utländsk ammunition störtas i Älvdalen, något som Miljöpartiet såväl lokalt och regionalt som på riksnivå absolut motsätter sig. Miljöpartiet har yrkat på att sprängning och bränning av ammunition skall upphöra. Om det inte upphör direkt bör det bli tidsbegränsat till den 1 januari 1998. Älvdalens skjutfält bör i första hand upphöra med att ta emot utländsk ammunition - om sprängningarna upphör kommer ju också det att gälla sprängning av utländsk ammunition. En betydande del av ammunitionen kommer från andra länder, bl.a. Tyskland. Återvinning bör bli den allra viktigaste metoden, och där återvinning är omöjlig bör i stället sortering ske.

Fru talman! Detta betänkande är ett uppföljningsbetänkande i anledning av det i två etapper fattade försvarsbeslutet. Jag har, naturligt nog kanske, en del kritiska synpunkter på hur det beslutet fattades, men jag vill ändå inledningsvis säga att det kanske några månader efter det att den senare delen av beslutet fattades är litet tidigt att vara alldeles säker på vad det var som inte var bra. Vi har i en reservation från Moderata samlingspartiet pekat på några saker. Jag vill bara mycket kort nämna detta. Vi är tveksamma till det tvådelade försvarsbeslutet. Jag tror att det rymde en del fördelar, kanske framför allt för regeringen, i kombination med det sätt på vilket försvarsbeslutet bereddes. Beredningen skedde inte genom ett regelrätt kommittéarbete, i en kommitté med direktiv och redovisningsskyldighet, utan man använde en beredning som ett bollplank - med andra ord gick idéer tur och retur på mycket kort distans mellan regeringen och beredningen. Det var säkert praktiskt från regeringens synpunkt sett, men jag tror inte att det var bra för försvarsbeslutet. Jag kan t.ex. inte tänka mig att det är rätt utgångspunkt för ett beslut som avser att genomlysa det egentliga behovet att vi ett år före bestämmer vilken peng vi skall använda, med andra ord lägger fast en ekonomisk ram. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk och än mindre elak för att tro att det är möjligt att på hyggliga, goda grunder skriva en säkerhetspolitisk analys och ha en idé om hur Försvarsmakten ser ut och se till så att den på ett rimligt sätt anpassas till den budgetram som lagts fast ett år tidigare. Jag kan förstå det. Jag sade den 13 december, om jag inte minns alldeles fel, att det här var en framgång för den dåvarande finansministern Göran Persson, men det var knappast någon framgång för någon mer. Det var knappast heller någon framgång för de centerpartister och socialdemokrater som skulle fullfölja detta i kammaren, eftersom de var bundna till något som inte kunde diskuteras. Det var alltså inte bra. Fru talman! En annan del av det hela är Försvarsmaktens anställda människor, samt i någon mån de människor som är anställda i vår militära industri, som under så pass lång tid skulle dras med ovissheten: Är det jag eller någon annan? Kommer det beslut som Försvarsmakten redovisade i början av föregående år att genomleva processen? Det visade sig att det inte gjorde det. Det slungades med förband, med människor i olika förband, på ett sätt som inte var bra. Det är lätt att vara klok efteråt. Men när vi nu ändå står här med ett uppföljningsbetänkande i handen tror jag vi skall dra oss till minnes hur det här var och verkligen analysera om det är någonting som vi skall göra om. Min uppfattning är att vi inte skall göra om det på det här sättet. Vi har en liten reservation om detta, och jag ber att få yrka bifall till den.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2, som handlar om riksdagens inflytande över utveckling och anskaffning av försvarsmateriel. myndigheter och ombildning eller nedläggning av ytterligare ett tiotal. År 1995 tillkallade försvarsministern en särskild utredare som skulle följa upp och utvärdera genomförda och pågående strukturförändringar inom Försvarsmaktens verksamhetsområde. Enligt utredningen har politiker, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten olika uppfattningar om vilka mål man vill uppnå. Utredningen konstaterar också bl.a. att utvärderings och insynsverktyg fattas och att mycket få västländer har en ÖB med så stora befogenheter i fredstid som den svenska. Uppseendeväckande nog konstaterar UTFÖR att de kostnadsminskningar inom Försvarsmaktens ledningsorganisation i fred m.m. som statsmakterna har beslutat om inte har genomförts av Försvarsmakten. ÖB bemötte utredningen med att utredaren nog hade fått skoskav i lumpen. Allt detta borde få larmklockorna att ringa hos varje ledamot i detta hus som är intresserad av revision och riksdagens möjligheter till styrning och insyn. Och klockorna har ringt i försvarsutskottet, måste jag säga. Det betänkande vi talar om i dag är ett bevis på det. Utskottet pekar i betänkandet på vilka ytterligare beslutsunderlag som regeringen framgent bör redovisa för riksdagen. Det gäller bl.a. försvarets operativa förmåga och dess prioriteringar i fråga om målstyrning och resultatredovisningar samt i viss mån utveckling och anskaffning av försvarsmateriel. Det här är i linje med vad UTFÖR har konstaterat. Utredningen slog nämligen bl.a. fast att myndigheternas respekt för statsmakternas beslut måste skärpas. Styrmedlen och redovisningssystemet borde enligt utredningens mening utvecklas så att en säkrare uppföljning blir möjlig. UTFÖR betonade också vikten av tydligare krav på återrapportering. Utredningen ställer frågan om politikerna egentligen vill styra försvaret. Svaret på den frågan borde naturligtvis, enligt Miljöpartiets uppfattning, vara ja. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Riksdagen är i dag alltför mycket i händerna på Försvarsmakten och regeringen, som jag ser det. Jag har med stort intresse tagit del av de rapporter och det material som utredningen har presenterat. Innan regeringens proposition kom på utskottets bord i höstas såg jag fram emot att få ta del av de konsekvenser som regeringen hade dragit av UTFÖR. Jag trodde också att styrningsfrågorna skulle vara ett väl utvecklat avsnitt i propositionen. Så blev inte fallet. Regeringen ville få fria händer att behandla utredningen som den ville. Regeringen skrev i propositionen att det bör ankomma på regeringen att vidta erforderliga åtgärder för att åstadkomma en ökad grad av måluppfyllnad, samt att kontinuerligt följa upp resultatet. Regeringen anförde också att regeringen avser att hålla riksdagen informerad om hur utvecklingen av mål och resultatstyrningen av Försvarsmakten fortskrider. Då var min nästa förhoppning att utskottet i alla fall inte skulle falla till föga för detta utan genom initiativrätten ta tag i styrningsfrågorna. Men utskottet föreslår inte riksdagen att ge regeringen något till känna. Jag förutsätter dock att utskottets i vissa fall ganska skarpa formuleringar i detta betänkande kommer att studeras noga på Försvarsdepartementet. Fru talman! Jag vill ett ögonblick gå tillbaka till regeringens ambition att hålla riksdagen informerad om hur utvecklingen av mål och resultatstyrningen av Försvarsmakten fortskrider. Det här tycker jag naturligtvis inte räcker. Jag tycker att det är riksdagen som skall avgöra vad som är viktiga frågor och i vilken utsträckning riksdagen skall utöva beslutanderätt i dessa. Det bör vara riksdagen som definierar sin och regeringens roll när det gäller att fördela ansvaret för styrning och uppföljning av försvaret. En sak som jag vill lyfta fram mer konkret här i dag är regleringen av när regeringen måste höra riksdagen beträffande t.ex. materielbeställningar och vilket underlag till beslut som krävs. Detta kan exemplifieras genom att regeringen i budgetpropositionen hemställde att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att medge beställning av materiel m.m. och utvecklingsarbete för Försvarsmakten. Senast detta var aktuellt rörde det sig om en kostnadsram på högst Detta förfarande motsätter sig Miljöpartiet bestämt. Enligt vår mening måste regeringen i stället fortlöpande återkomma till riksdagen med förslag till beslut rörande materiel och utvecklingsarbete så att riksdagen får en större möjlighet att påverka vart pengarna går och bedöma om det över huvud taget är rimligt att beställning, inköp eller utveckling av materiel skall göras. Här tycker jag att utskottet skulle ha uttalat att regeringen borde återkomma till riksdagen med ett förslag till en reglering av när regeringen skall förankra beslut om utveckling och beställning av materiel i riksdagen. Syftet skulle naturligtvis vara att säkra riksdagens inflytande över materielbeställningar och utvecklingsarbeten. Jag tycker inte att det räcker att riksdagen hålls informerad genom t.ex. redovisningar av viktigare utvecklings och anskaffningsprojekt under det aktuella budgetåret i budgetpropositionen, vilket utskottet tycker. Jag menar att utskottet måste få en reell och fastlagd möjlighet att påverka innan beslut beträffande utveckling och anskaffning fattas. Detta tycker jag och Miljöpartiet är en viktig fråga.

Fru talman! I detta betänkande redovisar utskottet de erfarenheter som den nyss avslutade försvarsbeslutsprocessen har fört med sig. Det är på dagen nästan tre månader sedan det stora försvarsbetänkandet behandlades i denna kammare. I betänkandet har också behandlats ett antal motioner som aktualiserat riksdagens styrning och uppföljning av totalförsvaret. Försvarsmakten har en speciell ställning i vårt samhälle. Det har tidigare talare konstaterat, och det gör jag också. Mot bakgrund av arbetet med de två försvarsbeslut som fattats, 1995 och 1996, och den nya budgetprocessen pekar utskottet på några viktiga områden där regeringen bör redovisa ytterligare beslutsunderlag för riksdagen. Mer beslutsunderlag än hittills begärs vad gäller försvarets operativa förmåga och dess prioriteringar i fråga om målstyrning och resultatredovisning, men även för riksdagens ställningstagande vad gäller utveckling av försvarsmateriel. Utskottet påtalar att förutsättningarna för riksdagens styrning och uppföljning av verksamheten har förändrats, bl.a. genom bildandet av myndigheten Försvarsmakten. Inom det civila försvaret har kommunerna fått en större och alltmer betydelsefull roll i totalförsvaret, inte minst genom att ansvaret för befolkningsskydd och räddningstjänst i krig har förts över till kommunerna. En del myndigheter inom Försvarsdepartementets område finansieras genom uppdrag från Försvarsmakten. Man kan säga att styrningen och det finansiella regelverket har inneburit att myndigheterna ges en ökad ekonomisk frihet när det gäller att disponera anvisade medel och ett ansvar inom ramen för mål och resultatstyrning. Men för politikerna är det givetvis viktigt att granska och utvärdera: Blev det så som ambitionen var? Fru talman! Försvarsbeslutet luciadagen 1996 har genomförts med en ny ordning jämfört med tidigare. Den har varit uppdelad i två etapper. Man belyste först olika frågeställningar vid skilda tillfällen. Den första etappen omfattade ställningstaganden till säkerhetspolitiken, försvarspolitiken och de övergripande målen, men även den ekonomiska ramen. I den andra etappen ingick ställningstagande till den säkerhetspolitiska kontrollstationen och närmare inriktning av det militära försvarets krigs och grundorganisation samt det civila försvarets funktioner. Däremellan har Försvarsmakten själv inom en given ram haft möjlighet att föreslå en grundorganisation genom Försvarsmaktsplan 97. Försvarsutskottet anser att metoden att dela upp försvarsbeslutet i två skilda etapper har haft fördelar jämfört med tidigare ordning, inte minst mot bakgrund av att man har ett bredare spektrum av hot än vid tidigare beslut. Försvaret har också givits nya huvuduppgifter. Dessutom har besluten medfört strukturella förändringar i Försvarsmaktens krigs och grundorganisation. Genom att de säkerhetspolitiska frågorna beretts i ett sammansatt utrikes och försvarsutskott har de här två utskotten engagerats i arbetet. Den parlamentariska försvarsberedningens säkerhetspolitiska analysarbete har givit riksdagspartierna goda möjligheter till förberedelser och att påverka regeringens slutliga ställningstaganden. Ytterligare en säkerhetspolitisk kontrollstation är aviserad till senast 1998. Även den kommer att förberedas av en parlamentariskt sammansatt försvarsberedning. Det blir då möjligt att göra säkerhetspolitiska överväganden. Om nu gällande ordning bör ligga fast eller om korrigeringar är motiverade återstår att se. Den säkerhetspolitiska analysen och värderingen av de strategiska förhållandena i vår omvärld, som Moderata samlingspartiet har efterlyst, anser utskottet att det i allt väsentligt tillgodosett. Fru talman! Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning utgör också en viktig del av försvarspolitiken. Ungefär hälften av Försvarsmaktens resurser disponeras av utveckling och anskaffning av nya vapensystem. Det har betydelse för den operativa förmågan. Förändringar medför också försvarsindustriella konsekvenser. Utskottet anser att regeringen liksom hittills bör hålla i de löpande frågorna som berör teknik, industrisamarbete, tidsplanering, m.m., men att riksdagen skall ges ett inflytande i sådana principiella utvecklings och anskaffningsfrågor som får betydelse och påverkan på Försvarsmaktens operativa effekt och därmed dess säkerhets och försvarspolitiska betydelse. Regeringen skall därför hålla riksdagen fortlöpande informerad. Exempelvis finns möjlighet att följa upp särskilda projekt, som t.ex. JAS 39 Gripen. Om det av sekretesskäl är motiverat att inte lämna ut upplysningar kan dessa lämnas till försvarsutskottet, som är riksdagens fackutskott i dessa frågor. För att riksdagen skall ha möjlighet att göra en samlad uppföljning och utvärdering av de förändringar av Försvarsmaktens grundorganisation som riksdagen beslutade 1996 förutsätter utskottet att regeringen återkommer med redogörelser om det ekonomiska resultatet och andra effekter av beslutet. Hur arbetsformerna bör utvecklas inför framtiden blir beroende av de erfarenheter som myndigheter, regering och riksdag kommer att göra vid uppföljning och utvärdering av det nyligen fattade beslutet. Utskottet anser med detta att det för närvarande inte behövs något ytterligare uttalande i frågan från riksdagens sida. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i detta betänkande och avslag på de reservationer som fogats till det.

Fru talman! Ulf Kero har redogjort för de förändringar som har skett inom totalförsvaret. Jag skall inte upprepa dem. Genom de förändringar som har nämnts aktualiseras en mängd frågor om riksdagens beslutsroll samt vilket underlag som riksdagen skall få av regeringen. Jag vill kommentera just arbetet inför Försvarsbeslut Vi kristdemokrater ställde upp på den nya ordning som två etapper innebar när det gällde att förbereda Försvarsbeslut 96, men det finns två saker som borde ha varit annorlunda. All försvarspolitik måste utgå från det aktuella säkerhetspolitiska läget och bedömningar av omvärldsutvecklingen. Inför etapp 1 borde därför Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport tydligt avskilts från Försvarspolitiken, övergripande mål och uppgifter för totalförsvaret. När sedan den säkerhetspolitiska kontrollstationen avklarats och de säkerhetspolitiska målen lagts fast av riksdagen borde arbetet med försvarspolitiken ha börjat. Då hade förberedelsearbetet, enligt min mening, skett i en bättre ordning. Kanske hade denna ordning då också kunnat bidra till en djupare säkerhetspolitisk debatt om den säkerhetspolitiska osäkerheten och dess konsekvenser för svensk försvarsplanering. Som avslutning skulle så de ekonomiska resurserna beräknats. Efter det att regeringen hösten 1995 lämnat sin första proposition, Totalförsvar i förnyelse - etapp 1, och de olika partierna skrivit sina motioner, saknade vi kristdemokrater konsekvensanalyser av de olika förslagen. Jag är helt medveten om att det pågick ett mycket omfattande utredningsarbete inom Försvarsmakten, men för allmänheten hade en värdering och analys bättre kunnat tydliggöra partiernas position än vad som blev fallet. Fru talman! Det är många olika beslutsunderlag som skall utarbetas inför ett försvarsbeslut. Även om myndigheternas förberedelsearbete underlättats har tyvärr inte ett fullständigt underlag kommit fram på alla områden. Detta kan medföra personalkonsekvenser under försvarsbeslutsperioden. Inför nästa försvarsbeslut år 2001 är det därför viktigt att fundera på hur omfattande det här beslutsunderlaget skall vara. Fru talman!

Det här låter invecklat, men på så sätt skulle riksdagen lättare kunna se sambandet mellan Försvarsmaktens uppgifter och krigsorganisationens storlek. Avvägningarna mellan olika förbandstyper och mellan försvarsgrenarna skulle underlättas. För att förbättra möjligheterna till uppföljning och kontroll, särskilt i fråga om anpassning på kort och lång sikt, måste Försvarsmaktens förmåga kontinuerligt analyseras. Detta ställer naturligtvis krav på kompetens hos regering och riksdag. Den utveckling av mål och resultatstyrning som anges i propositionen mot att ställa krav på Försvarsmaktens operativa förmåga bör därför fortsätta. Kan cirkeln säkerhets och försvarspolitiska mål, operativ förmåga och kostnader slutas är mycket vunnet. Inom t.ex. det civila försvarets områden lyfts det fram vilka funktioner som måste prioriteras högre. Fru talman! Ju tydligare verksamhetsmål våra myndigheter får, desto lättare kan naturligtvis riksdagen följa och utvärdera den löpande verksamheten. Inför framtida organisationsförändringar är det nu viktigt att noggrant följa Försvarsbeslut 96 och dess konsekvenser. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Kulturutskottet har behandlat två motioner från allmänna motionstiden om tillåtande av statliga kasinon med internationella regler. En majoritet av utskottets ledamöter har, beklagligt nog, kommit fram till att det finns utrymme för tre lönsamma kasinon i Sverige och att dessa kasinon kommer att sanera den illegala spelmarknaden i enlighet med den tidigare utredning som gjorts i ärendet. Detta gör man bl.a. med hänvisning till Danmark och de kasinon som finns där, vilka jag har fått vetskap om inte alls går särskilt bra och inte heller har givit de resultat som var avsett, dvs. minskat illegalt spelande och mera pengar till staten. En annan sak som oroar mig är att utskottet säger att internationella kasinon inte kommer att påverka den svenska spelmarknaden på annat sätt än att de kommer att sanera statens finanser, öka turismen, ge mer pengar till idrotten och ge fler arbete. Detta kan förvisso vara sant, men en satsning på kultur ökar också antalet jobb. Dessutom främjar den demokratin och yttrandefriheten, och vi får gladare och klokare medmänniskor. Kultur ger heller inte ökat spelberoende. Det oroar mig att man inte på någon punkt i betänkandet nämnt vad ytterligare ett statligt spel kan innebära i minskade spelintäkter för de folkrörelsebaserade spelen. Fru talman! Jag och Vänsterpartiet delar inte utskottets uppfattning att man utan dröjsmål skall pröva frågan om att införa statliga kasinon med internationella regler i Sverige. De tillkännagivna motionerna bygger sitt resonemang på att internationella kasinon skapar förutsättningar för att det allmänna tillförs betydande medel, att kasinon leder till ökad turism, att idrotten skall få del av pengarna och att utländsk valuta når Sverige. Inte på en enda punkt berörs snabba spel, spelberoende, kraschad ekonomi och att höga vinster också kräver höga insatser. På de kasinon som finns i Sverige i dag - det finns ju sådana på restauranger och hotell, som får tillstånd av Lotteriinspektionen - är insatsen i dag på roulett 146 kr. I blackjack, som man också brukar kunna spela där, är insatsen 60 kr med maximal utdelning en och en halv gång. Kasinomiljön är heller inte en särskilt hälsosam miljö. När man talar om kasinon är det inte en hälsoinstitution med rökfri miljö och sund kost och dryck man har visioner om. Det är precis tvärtom en miljö där det förekommer droger. Droger kan i sig också leda till oöverlagda spel och handlingar och försätta människor i en dagen-efter-situation som de inte hade tänkt sig: tomt huvud och tom plånbok. Vänsterpartiet förespråkar därför andra alternativ för fritid, ungdom och breddidrott, turism, förströelse, pengar till statskassan och inte minst kulturen. Sverige är ett unikt land. Vi har en underbar natur och vår allemansrätt. Skall vi profilera vårt land på något sätt är det just med hjälp av detta, det som vi är bra på. Att ta över andra länders förströelsespel leder till enfald, och ökat spel ger också ökade risker för spelberoende. Det här kan till slut leda till att spelberoendet blir en folkhälsofråga. Det är saker som man diskuterar i dag. Spel på kasinon speglas av snabba insatser och snabba vinster. Vi vet med erfarenhet från de utredningar som gjorts på spelberoendeområdet att det är just det som leder till spelberoende. De snabba dragningarna och den osunda miljön kan i motsats till vad utskottet tror leda till det rakt motsatta, dvs. fler illegala spel i stället för tvärtom. I dag spelar vi för 27 miljarder kronor i Sverige, och de illegala spelen uppskattas till ungefär 5 % av denna summa, men man vet inte riktigt. Att tro att legalisering av kasinoverksamhet med internationella regler skulle innebära att de illegala spelen skulle upphöra anser jag vara en utopi. Fru talman! Bingolotto har varit en räddningsplanka för föreningslivet. Det statliga stödet har minskat samtidigt som det kommunala stödet har minskat. Om inte Bingolotto hade skapats hade föreningslivet inte klarat sin ekonomi i dag. Två tredjedelar av spelmarknaden är statlig och en tredjedel utgörs av folkrörelse och föreningsspel. Förutom de redan etablerade statliga spelen kan vi komma att få ett OS-lotteri i framtiden. Det här i kombination med kasinospel kan komma att få konsekvenser för den folkrörelsebaserade spelmarknaden. Förespråkare för kasinon spelar här ett dubbelspel. Samtidigt som man förespråkar föreningslivets möjlighet att bedriva spel konkurrerar man ut delar av dess verksamhet genom att föreslå statliga kasinon. Man föreslår inte, som utredningen i sitt betänkande Vinna eller försvinna? Folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden, att folkrörelserna skulle vara andelsägare i spelverksamheten. Jag anser det omoraliskt att staten skall konkurrera ut spel som kommer underifrån, från en folkrörelse. Utskottet hänvisar i betänkandet till att de illegala spelen i Danmark efter kasinots införande nästan helt har upphört. Dock har jag läst i en DN-artikel den 27 februari i år att danska kasinon inte är någon succé och att de illegala spelen inte har minskat nämnvärt. Inte heller i Sverige verkar kasinon vara så väldigt populära. I Sverige finns det 1 150 utfärdade tillstånd för kasinon på restauranger, men i realiteten finns det bara 183 stycken verksamma kasinon. Jag tror därför att vi med vår kultur och svenska tradition inte är särskilt intresserade av den här typen av spel. Fru talman! Egentligen är ju det stora hotet mot den enskilde spelaren och statens spelintäkter inte ja eller nej till statliga kasinon. Spel via Internet kommer i snabb takt. Redan i dag finns det 150 000 användare av Internet i Sverige, och andelen ökar med 10 % varje månad. Svenskar spelar i dag för 30 50 miljoner per år via Internet, en verksamhet som inte går att hejda. Men använda detta som argument för att ge upp vår egen vision för hur vi skall bygga samhället tycker jag inte att vi kan göra. Vi skall hålla emot där det går och där vi kan, och där vi kan skall vi försöka skapa alternativ med annan sysselsättning än spel. Vi skall säga nej till statliga kasinon med internationella regler i Sverige. Jag tycker att vi som lagstiftare skall främja vår kultur och historia och inte apa efter andra i jakten på pengar till statskassan och kampen om turisterna. Det är inte det vi skall hålla på med. Vi skall satsa på bra politiska beslut som i stället lockar hit turister som vill uppleva den genuina svenska naturen. Vi skall fatta beslut som ger våra barn och gamla goda förutsättningar. Vi skall värna den unika svenska folkbildningstraditionen och folkrörelserna. Statliga kasinon går helt på tvärs mot den politiska vision som jag har. Därför yrkar jag avslag på de här två motionerna, och jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman!

Som framgår av det särskilda yttrandet är vår reservation inte enbart av teknisk natur, utan principiell. Vi vill inte att kasinoverksamhet skall tillåtas i Sverige, och vi önskar att regeringen vid sin bedömning kommer till det resultatet. Jag vill här framföra fem argument mot att tillåta dessa kasinon i Sverige: Kasinon innebär en för svenska förhållanden ny spelform, eller spelkultur, och när utbudet ökar på detta sätt kommer också antalet nyrekryterade spelberoende att öka. Det vill vi undvika. Utskottsmajoritetens förhoppning att dessa kasinon skall undanröja det kriminella spelandet ser vi som grundlös. Allt pekar på att det absoluta flertalet av dem som besöker illegala kasinon själva är kriminella. Till regelverket som föreslås för de nyinrättade kasinona hör att alla skall legitimera sig. Det här kommer med all säkerhet att utesluta dem som har en kriminell belastning. Vi menar för övrigt att inga professionella spelare kommer att övergå från illegala kasinon till de statliga. Kasinon innebär en snabbare och farligare spelform, där man utan en övre gräns kan spela bort oerhörda summor på bara en kväll. Låt oss jämföra en alkoholist och en spelberoende - liknelsen är talande. Att gå från bingolotto till kasino för en spelberoende är som att ersätta öl och vin med starksprit för en alkoholist. Utslagningen går fortare och är brutalare. Det enda redskapet att stoppa en spelberoende som håller på att spela bort hus och hem på en enda kväll kommer att vara samtal och att ge råd och försöka tillrättavisa. Att rent fysiskt avhysa honom eller henne blir inte möjligt. En spelberoende som är inne i en aktiv fas går inte att stoppa med goda råd. Det är mycket osäkert om kasinoverksamheten verkligen kommer att ge någon större vinst eller omsättning och om det finns underlag för tre kasinon i Sverige. Vi hörde nyss att det danska exemplet inte är särskilt uppmuntrande i den riktningen. Ett underlag kommer i så fall att behöva skapas, som inte finns naturligt. Det kommer, som sagt var, att innebära nyrekrytering av spelare, inte minst i de högre socialgrupperna, med den klädsel och livsstil som är förknippade med kasinon. Det kommer att innebära en ökning av spelberoendet och en större och snabbare utslagning - detta utan att det ens är en god affär för staten och föreningarna. Vad är då spelberoende? Det är vanligtvis en lång process. Det som en gång började som ett trevligt nöje kan successivt övergå i ett missbruk. Ofta kan följande tre faser identifieras i en sådan process: Den första fasen är den vinnande fasen. Här upplevs spelet ofta fortfarande positivt. Man kittlas av förväntan och optimism. Ibland vinner man också stora belopp och drömmer om ännu större vinster. Vinsterna upplevs som en följd av ens eget handlande i stället för tur. Om man förlorar förklaras det med otur eller med att någon annan spelade dumt. De gånger man vinner förstoras detta upp, och förlusterna förträngs och glöms. Den andra fasen är den förlorande fasen. Förlusterna börjar dugga allt tätare, och man spelar nu i syfte att vinna tillbaka tidigare förluster. Spelaren börjar låna pengar för att kunna fortsätta spela. Man lånar från vänner och familj. Nästa steg blir kanske att låna från banken eller företaget. Lånen hemlighålls så gott det går. Förhållandet till familj, vänner och arbetskamrater blir med tiden ansträngt. Då kommer man in i den tredje, desperata fasen. Nu överskuggar spelandet allt annat. Bristen på framgång och vetskapen om att man är på väg utför framkallar oro och ångest. Familjens och vänners försök att hjälpa ger inga resultat. Spelaren mår allt sämre och fungerar dåligt i sina relationer på arbetet med familj och vänner. Tillfälliga vinster leder endast till större insatser, som resulterar i nya förluster. Spelberoendet kan närmast jämföras med alkoholism. Man tappar kontrollen över sitt bruk och får abstinensbesvär när man inte kan spela. Man utvecklar tolerans och måste öka insatserna, och man skadar sig själv och sin omgivning genom sitt okontrollerade spelande. Spelaren har dock en förrädisk nackdel; han varken luktar eller raglar. Därmed kan missbruket hinna få ödesdigra konsekvenser innan det upphör. För den som behagade fnissa åt detta - jag tyckte mig höra något sådant - kan jag berätta att denna beskrivning är framtagen av dem som själva arrangerar sådana här spel på Åland. Det är en verklighet. Människor kommer in i ett spelberoende. Med kasinon ökar insatserna och riskerna, och fallet blir högre. Allting sker snabbare. Varför, fru talman, begränsar vi hastigheten på våra vägar fast bilarna i de flesta fall tål att köras betydligt fortare? Jo, det är för att rädda liv och egendom. Ju högre farten är, desto större är risken. Det är detsamma med kasinon: ju större insatser och ju snabbare spel, desto större förluster och snabbare utslagning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Spel och lotterier omsätter i Sverige nära 30 miljarder om året. Den exakta summan är svår att återge. Lotteriinspektionen redovisar för 1995 en omsättning för spelbolagen, folkrörelserna och restaurangspelen på tillsammans 26 887 000 000 kr. Till det skall läggas en okänd summa för illegalt spel. Statens inkomster från spelverksamhet var samma år över 4,5 miljarder. Det inkluderar skatter och överskott från de statliga spelbolagen. Mot den här bakgrunden är frågan om vi skall tilllåta kasinon med internationella spelregler en ganska liten fråga. De uppskattningar som gjorts under 90 talet pekar på att underlag bör finnas för två tre kasinon i landet. En sannolik inkomst för statskassan skulle stanna vid 200-300 miljoner. Erfarenheter från Danmark och Finland styrker dessa prognoser. Fru talman! Jag tror att många människor lever i den föreställningen att vårt spelande ökat mycket kraftigt. Många spel exponeras i massmedierna och tilldrar sig stort intresse bland allmänheten. Exempel på detta är Bingolotto och yran kring stora jackpoter. Senast gällde det en 60-miljonersvinst på joker. Ändock är det så att omfattningen av svenska folkets spelande är ganska konstant över tiden. Den totala spelmarknadens försäljningsandel av disponibel inkomst var 2,85 % år 1989. Den var 2,89 % år 1995, dvs. så gott som oförändrad. Vi lade alltså ut ungefär lika mycket av vår disponibla inkomst på spel 1995 De som påstår att en introduktion av kasinon i Sverige skall leda till väsentligt ökat spelande är alltså inte trovärdiga. Erfarenhetsmässigt är det så att ett nytt spel som får framgång hos publiken till stor del tränger undan andra spel. Vår tro är också att kasinospel med internationella spelregler i Sverige medverkar till att begränsa det illegala spelet. Fru talman! Varför vill kulturutskottet att regeringen prövar frågan om kasinon skall tillåtas i Sverige? Vilka skäl talar för ett positivt beslut? Det finns naturligtvis flera skäl. Ett har jag redan antytt, nämligen att kasinon med internationella regler begränsar det illegala spelet. Det är väl knappast någon som tycker att det är en nackdel - vi kan givetvis diskutera i vilken utsträckning. Därvidlag kan det endast bli fråga om förväntningar och sannolikheter, eftersom det av naturliga skäl inte finns något ordentligt underlag. Det går inte att ange en summa för omsättningen av illegalt spel, eftersom uppgifter saknas och spelet sker okontrollerat. Däremot vet vi med säkerhet att illegalt spel förekommer, och vi kan nog vara överens om att den påverkan som legalt kasinospel har går i en begränsande riktning. De undanträngningseffekter som svenska kasinon har riktar sig med största sannolikhet inte mot folkrörelsernas spel. Familjen Karlsson slutar inte köpa bingolotter av sina barn för att gå på kasinot i stället, och moster Emma slutar inte att gynna sin hembygdsförening till förmån för blackjack eller roulett. Undanträngningseffekten riktar sig, som jag tidigare sade, med största säkerhet mot illegalt spel och kanske i någon mån de snabba spel med möjlighet till stora insatser som ATG och AB Svenska Spel bedriver. Fru talman! Kontrollmöjligheterna vid kasinospel av den typ som diskuteras i betänkandet är synnerligen goda. Krav kan ställas beträffande åldersgräns, legitimering och annat. Dessutom säger det sig självt att det är betydligt lättare att kontrollera ett fåtal kasinon i landet än exempelvis spelet på de tusentals restauranger som i dag bedriver kasinospel i annan form. Naturligtvis skall det inte förbjudas, men jag gör jämförelsen enbart för att visa att kontrollen kan bli synnerligen effektiv. Det finns redan i dag tillåtna spelformer som medger stora insatser och ett snabbt spel. Detta faktum gör det svårt att argumentera för ett fortsatt förbud mot kasinon med internationella regler. Från turistnäringen finns, som motionärerna påpekade, ett klart intresse för en etablering av kasinon. Sannolikt är förväntningarna på de positiva effekterna överdrivna, men det hindrar inte att det kan vara positivt för Sverige som turistland. Staten får inkomster från kasinospelet. Det är visserligen inga större summor, men ändå ett tillskott som det inte finns någon rimlig anledning att säga nej till. Det finns alltså en rad skäl för utskottets ställningstagande. Det enda skäl som talar emot är de risker för ett ökat spelberoende som kan finnas. De riskerna skall inte negligeras, men de skall ses mot bakgrund av hela spelmarknaden och inte mot ett enskilt spel av liten omfattning. Möjligheterna att spela långt utöver vad ekonomin tillåter finns redan i dag. Jag tvivlar på att riskerna ökar om vi skulle tillåta internationellt kasinospel på några få orter i landet. Fru talman! Kulturutskottet fullföljer med förslaget i dagens betänkande den linje vi intog hösten 1993, då vi uppmanade den dåvarande regeringen att pröva kasinofrågan. Det ledde inte till något resultat då, men trägen vinner. Slutligen: Kasinofrågan har på något sätt varit en symbolfråga för motståndet mot äventyrligheter som spel och dobbel. Med förbudet mot kasinon med internationella regler som moraliskt stöd har vi i vid utsträckning tillåtit omfattande spel på andra sätt som är fyllda av samma lust och samma risker som kasinot. Jag har en känsla av att detta förbud - kalla det dubbelmoral - är på väg att förlora sin symbolkaraktär. Därmed öppnas vägen för att se på denna fråga på ett nyktert och sakligt sätt. Det visar inte minst den breda uppslutning förslaget fått i utskottet. Inte ens reservanterna säger klart nej. De vill bara vänta på regeringen. Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till kulturutskottets betänkande och avslag på reservationen.
Fru talman! En kort fråga till Lars Lilja: Vad anser Lars Lilja om att kasinon kommer att tränga undan folkrörelsernas spel? Spelomsättningen är ju relativt konstant. Det har Lars Lilja själv sagt i sitt anförande i dag. Kommer folkrörelserna att kompenseras på något sätt, eftersom deras spelintäkter i och med detta förmodas komma att bli betydligt mindre?
Fru talman! Vi är kanske inte riktigt överens på denna punkt. Som jag sade i mitt anförande tror jag inte att det är någon större risk att folkrörelsespelen trängs ut av ett kasinospel. Ett spel på ett så litet antal kasinon som det är fråga om i förslaget kommer inte att öka spelomsättningen i någon nämnvärd omfattning. Det kommer heller inte procentuellt sett att vara en stor del av omsättningen på spel. Jag tror inte heller att de kunder som spelar på ett kasino är desamma som spelar Bingolotto och köper andra typer av lotter som ges ut av folkrörelserna.
Fru talman! Jag ställer mig då frågan varför vi skall ha dessa kasinon. Är det verkligen den grupp som Lars Liljas parti företräder som vi skall värna och som skall ha ett förströelsespel? Är det egentligen inte någonting annat som arbetarrörelsepartierna skall värna? Jag ifrågasätter om det är rätt väg att tillåta statliga kasinon i Sverige, när de ändå inte kommer att få någon större betydelse.
Fru talman! Jag tror att jag och Charlotta Bjälkebring värnar om samma grupper i samhället. Ett av huvudargumenten - dem har jag också nämnt i mitt anförande - är att vi hoppas kunna minska det illegala spelet. Vi tror att det kan vara positivt för sysselsättningen och turistnäringen. Vi tror också att det kan tillföra pengar till statskassan. Det är som jag sade kanske inga större mängder, men ändå ett visst tillskott. Vi vet ännu inte hur det vinstdelningssystem som är planerat när det gäller statens spel kommer att se ut. Kan kasinospelen inordnas i ett vinstdelningssystem kan det faktiskt leda till att folkrörelserna får ta del av dessa vinster. Jag tror att varken jag eller Charlotta Bjälkebring har något att invända emot det.

Fru talman! Den dag vi får kasinon i Sverige enligt de regler som föreslås hoppas jag att antalet besökare där är något fler än vid denna debatt i kammaren. Jag noterar att en av reservanterna hade den dåliga smaken att aktualisera det gamla uttrycket "bättre fly än illa fäkta". Tuve Skånberg har lämnat lokalen. Det tycker jag är litet dålig stil mot bakgrund av de angrepp som han gjorde från talarstolen. Någon pratade om Internet tidigare i debatten. Jag kan hålla med om att vi måste vara noggranna med hur vi hanterar detta. För min personliga del ser jag spel som en social verksamhet. Jag är litet rädd för en utveckling där vi sitter hemma i soffan och spelar spel på TV-apparaten - på Internet. Framför allt är jag rädd för den utveckling som kan komma och som finns på en del ställen när det gäller att spela på kredit. Sverige är antagligen ett för litet land för att kunna stoppa detta, men vi måste i alla fall ha det i åtanke när vi diskuterar framtida spelformer. Fru talman! Jag är glad över att äntligen, efter sex eller åtta års motionerande, ha fått igenom min motion angående att tillåta svenska folket att spela på den form av kasino som tillåts i nästan hela det övriga Europa. Jag är medveten om att det inte är den största av frågor, men den har fått en viss medial effekt de senaste dagarna. Jag tror i och för sig inte att det beror på kasinon, utan på att det handlar om valfrihet. De enskilda människorna skall själva få lov att bestämma. Jag skall vara litet taskig mot Charlotta Bjälkebring och säga att jag kan förstå att det kan vara ett problem för Vänsterpartiet. Det har inte varit kända för den aktiviteten tidigare, i alla fall. Jag noterade att det fanns en del reservanter. Jag skall använda ett starkt ord. Det är kanske för starkt, men man kan kalla dem för förbudsfundamentalister. Fru talman! Jag respekterar, och vi skall respektera, olika åsikter i en demokrati. Men vi kan inte respektera åsikterna när de framförs trots att man känner till den verklighet som finns i landet. Jag kallar det för dubbelmoral. Jag har sagt tidigare att jag inser att det är praktiskt att ha dubbelmoral. Tappar man en så har man en kvar. Någon nämnde att kasinon skulle sammankopplas med droger. Mitt arvode förbjuder mig att besöka Stockholms olika krogar, men jag kan läsa i tidningarna att om det är på något ställe som det florerar droger i dag så är det på restauranger i Stockholm. Jag har inte sett något förslag om att stänga en stor del av Stockholms innerestauranger. Fru talman! Det talas om kasino och ökat spelberoende. Hur ser det ut i verkligheten? Vi kan dra hela spektrumet från Trisslotter till Solvallaspel. Man kan köpa en Trisslott i snart sagt vilken tobaksbutik och bensinmack som helst. Om man får tre gånger samma siffra får man upp till 1 000 kr betalt direkt i handen. Blir det större summa får man vända sig till Tipstjänst eller Penninglotteriet. Det är alltså vinstchanser som är vida större än vad de tyvärr förbjudna enarmade banditerna en gång tiden gav. På Solvalla kan man i en tobaksbutik före kl. 18.00 på kvällen spela exakt hur mycket man vill på Vinnare, V 5 eller V 75. Det finns absolut ingen limit, det är obegränsat. Kasinoverksamheten kommer aldrig att gå upp i de nivåerna. Därför tycker jag att det är dubbelmoral när man inte lägger förbud mot en del av det som i dag är befintligt utan bara vill stoppa det som jag omsättningsmässigt betraktar som ganska så harmlöst. Det har sagts att man inte vill gå in för detta så länge det pågår en utredning om spelberoende. Det tycker jag inte är speciellt intelligent. Det är ungefär samma sak som att vi under pågående utredning om bilsäkerhet under tiden skulle förbjuda biltrafik. Det finns ingen harmoni här. Jag hörde en ledamot i ett TV-program härommorgonen tala om lokaliseringen av eventuella kasinon. Jag är ingen expert, men jag har lyssnat på dem som jag tror kan detta. De har sagt till mig att det krävs ett visst befolkningsunderlag för att kasinon skall kunna gå runt. Att ha ett kasino t.ex. på Öland under två tre månader på sommaren bär sig inte. Det finns inget fungerande exempel att ange. Men okej, det är upp till var och en som vill satsa sina pengar frivilligt för att starta kasino att göra det. Man bör nog titta litet hur det fungerar utomlands innan man kastar pengarna, kanske dessvärre, i sjön. Till sist, fru talman! Jag anser att det för en ledamot av Sveriges riksdag är viktigt med kunskap. Man skall försöka sätta sig i det ämne som man diskuterar och som man har blivit vald av sitt parti att argumentera för. Vi hade en liknande debatt för någon månad sedan. Då som nu var det kd, och Centern följde med. Men man visade i en reservation brist på kunskap och kompetens i ämnet som var skrämmande. Man sade att man ville förbjuda en viss tipsform, med undantag för fotboll och ishockey. Problemet var att den tipsformen bara fanns i de två nämnda områdena. Jag tror inte att det höjde förtroendet för Sveriges riksdag. Jag hoppas bara att dessa två partier i andra sammanhang när de argumenterar från riksdagens talarstol har bättre på fötterna än vad de har haft hitintills vad gäller spelpolitiken i Sverige.

Fru talman! Jag förstår att Marianne Andersson blev litet irriterad över att jag påminde henne om hennes agerande för några månader sedan, men jag kan tala om en hemlighet: Det var exakt min avsikt att göra så.

Vi går över till frågestunden. Vid dagens sammanträde besvaras frågor av statsrådet Thage G Peterson, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, kommunikationsminister Ines Uusmann, statsrådet Maj-Inger Klingvall, statsrådet Thomas Östros och statsrådet Ulrica Messing. Statsrådet Peterson besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområde inom regeringen. Vi är glada över att det vid dagens sammanträde bland åhörarna finns en delegation parlamentariker från Leshoto. We bid the parliamentarian delegation from Leshoto heartily welcome. Vi inleder frågestunden. Ordet är fritt.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Det gäller det gångna mötet med utrikesministrarna inom EU. Jag skulle vilja veta varför Sverige inte ställde några förslag om att skicka militär styrka till
Fru talman! Läget i Albanien är och har varit mycket allvarligt. Det gäller att se vad vi kan göra för snabba insatser. Vi beslutade under vårt informella utrikesministermöte om två direkta insatser. Det ena är att undersöka möjligheterna att komma in med förnödenheter, dvs. nödhjälp. Man kan kalla det för katastrofhjälp. Vi är beredda att vid en sådan insats omge den med de säkerhetskomponenter som kan behövas. Det andra är att vi måste hjälpa Albanien att komma tillbaka i en normal situation också vad gäller polis och det som har med säkerheten att göra i landet. Det skall vi hjälpa landet att göra genom att ge tillgång till expertis på militärt och polisiärt område som inte skall ingripa själv utan helt enkelt ge hjälp till självhjälp.
Fru talman! Enligt tidningsuppgifter och radiouppgifter uttalade sig Danmarks utrikesminister, som tillika är ordförande för detta år i OSSE, att han ansåg att man skulle skicka militär styrka. På vilka grunder hade han gjort bedömningen att han stöder detta förslag? Det är litet intressant, eftersom han är ordförande för OSSE.
Fru talman! Man kan i och för sig göra olika bedömningar. Jag utesluter inte principiellt en militär insats i ett land där det är så stora säkerhetsproblem som i Albanien. Men vi kan aldrig fatta beslut om det på t.ex. ett EU-ministermöte. Det är en fråga för FN eller för OSSE att ge mandat för detta. Inte heller den danske utrikesministern menade att det skulle kunna ske på en gång. Det är en något olikartad bedömning som ligger till grund för vårt resonemang. Han var också med på det beslut som vi gemensamt fattade. Dessutom har det de senaste dagarna visat sig att det är den linjen, dvs. att vi går in mer på det civila området, som kan ge resultat. Situationen har också lugnat sig något i Albanien.
Fru talman! Jag delar regeringens bedömning att det krävs ett FN-mandat och att det just nu är mest angeläget med civila insatser. Jag har några andra frågor som rör situationen i Albanien. Den första frågan är: Varför har inte den svenska regeringen tillsammans med andra EU-länder krävt Berishas avgång? Det kravet har kommit från många håll och anses vara förutsättningen för att kunna uppnå stabilitet och få oppositionen att fungera. Den andra frågan rör samma ämne. Tecken efter resultatet av valet i maj 1996 visade att det inte hade gått rätt till. Det var många observatörer, även svenska, som var på det klara med det och kritiserade Albanien för det. Varför agerade inte svenska regeringen redan då på de signalerna, bilateralt eller inom EU
Fru talman! Som svar på den sista frågan kan jag berätta att jag vid två eller tre tillfällen har haft överläggningar med min albanske kollega och just tagit upp situationen kring valen och att vi från svensk sida bedömde att dessa val inte var korrekta. Sverige har nog i dessa kontakter uppfattats som ett land som har framfört den kanske mest ampra kritiken mot albanska myndigheter. Sedan är det en annan sak att det kanske inte är så intressant att ta upp de normala diskussionerna. Medierna speglar inte den typen av resonemang när de väl sker. Efteråt är man väldigt snabb att säga att man inte hört att någonting har uträttats, men så var faktiskt fallet. När det gäller den första fråga som Eva Zetterberg ställde om den politiska ledningen har vi ställt krav på en förändrad regering, och det har kommit till en samlingsregering. Vi har ställt krav på nyval, och det finns nu beslut om att det skall bli nyval. Vi har ställt krav på en politisk dialog, och den fungerar nu. Våra krav är faktiskt på det området tillgodosedda.
Fru talman! Jag förstår att regeringen har haft de samtalen efter valen och påpekat hur oegentligt valen skedde. Men jag kan inte påminna mig något pressmeddelande från svenska regeringen i den frågan. Jag kan inte heller påminna mig något uttalande om att den svenska regeringen tog upp den frågan inom EU kretsen. Jag menar att det fanns en mycket tydlig varningssignal tillsammans med andra signaler om att det inte stod rätt till och att man borde ingripa och agera. Jag håller med utrikesministern om att detta nu är litet överspelat och att det gäller att se till att nyvalet äger rum. Man har talat om maj. Jag undrar om man inte kan påskynda detta, och se den nuvarande regeringen med Berisha som en tillfällig provisorisk regering i avvaktan på att ett riktigt val som går rätt till äger rum. Är det regeringens inställning i den frågan?
Fru talman! Det är inte vi som skall bestämma exakt när valet skall ske. Det pågår nu en dialog, och en ganska förtroendefull sådan, i Albanien. Låt dem avgöra när det är lämpligast tidpunkt för att förrätta val. Det viktigaste är att man har sagt att man skall förrätta val. Sedan skulle jag nog vilja rekommendera Eva Zetterberg att inte bara gå efter pressmeddelanden när det gäller vad den svenska regeringen gör. Jag vet inte om det har kommit något pressmeddelande. Men jag kan försäkra Eva Zetterberg att jag för enormt många samtal om mänskliga rättigheter och demokrati med mina utrikesministerkolleger utan att jag skickar ut pressmeddelanden om det.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern. Hon nämnde att det här också är fråga om att hjälpa till med förnödenheter i landet Albanien. Min fråga är: Hur och när kommer en sådan hjälp i gång när det gäller livsmedel och andra förnödenheter? Det börjar redan nu bli akut med det behovet.
Fru talman! I söndags morse bestämde EU:s samlade utrikesministrar att vi skulle skicka en mission till Albanien, och den kom till Albanien i går. Det är mycket snabbt handlat. Nu vill man direkt från albanska myndigheter ha reda på vad det är som behövs. Vi är sedan beredda att agera mycket snabbt, framför allt genom EU:s samlade bistånd. Det är det ena vi gör nu. Det andra, som vi har gjort under helgen, är att starta konsultationer inom FN i New York om en eventuell säkerhetsrådsresolution om Albanien. Detta är vad som nu pågår med full kraft.

Fru talman! Bo Lundgren tar upp att det finns en oro på de europeiska kapitalmarknaderna just nu. Det har naturligtvis en mängd olika orsaker. Det spekuleras om EMU och om räntehöjningar i USA. I Sverige har vi under de senaste två och ett halvt åren bedrivit en saneringspolitik som gör att vi nästa år kommer att ha en av de starkaste statsfinanserna i den europeiska unionen. Det har vi gjort genom att höja skatterna för höginkomsttagare och genom att spara. Det har varit ett sätt att komma undan den situation som vi befann oss i när Bo Lundgren var biträdande finansminister och ansvarig för skattepolitiken, dvs. totalt raserade statsfinanser och ett totalt beroende av kapitalmarknaderna. Det är klart att det fortfarande finns en rörlighet på kapitalmarknaden. Sverige är inte immunt mot internationell oro på kapitalmarknaderna. Men de ekonomiska fundamenten är väldigt tydliga om man tittar närmare på dem, även för kapitalmarknaderna. Sverige är på väg mot balans i statsfinanserna. Sverige har en av de lägsta inflationstakterna i Europa. Sverige har en mycket stabil statsfinansiell framtid. Vi kommer att gå mot en period av permanenta överskott i statsbudgeten. Det finns alltså skäl att se framåt med tillförsikt när det gäller svensk ekonomi.

Fru talman! Siffror sparkar, Bo Lundgren. Den borgerliga regeringen lånade 240 miljarder av kapitalmarknaderna, men det vill naturligtvis inte Bo Lundgren diskutera. Nästa år kommer Sverige att ha statsfinansiell balans. Siffror sparkar. När Bo Lundgren var nummer två på Finansdepartementet exploderade massarbetslösheten. De problemen finns kvar i Sverige, men nu när vi har fått statsfinansiell balans igen har vi en helt annan styrka att bekämpa arbetslösheten. Det är regeringens övertygelse att vi efter 1998 kommer att ha överskott och återigen hamna i en situation där staten faktiskt har ett sparande och därmed kan möta lågkonjunkturer från en styrkeposition. Det kunde vi inte under den period då Bo Lundgren och Anne Wibble ledde Finansdepartementet. Tvärtom! På grund av att Bo Lundgren sänkte skatter för höginkomsttagare, ökade underskotten och lät räntorna sticka i väg skyhögt, har vi haft en backe att ta oss uppför. 240 miljarder i lånebehov var utgångsläget - nästa år balans. Detta kommer också marknaderna att se.

Fru talman! Låt oss resonera om framtiden, Bo Lundgren! Att bekämpa arbetslösheten från en position med raserade statsfinanser fungerar inte. Det leder till räntekaos och till ett oerhört svårt läge för riksdag och regering, eftersom man inte har något utrymme. Nu får vi utrymme. Vår målsättning för statsfinanserna är glasklar: balans 1998 och överskott därefter. Låt oss resonera litet grand om moderaternas framtida politik. Skattesänkningar på 250 miljarder - vad innebär det i uppsägningar i kommuner och landsting? Vad innebär det för socialförsäkringssystemen? Vår inställning är klar. Vår kamp handlar om att rädda välfärdssamhället, ha stabila statsfinanser, överskott i statsfinanserna. Vi skall också se till att vi fortsätter att förbättra ett bra företagsklimat genom att ge små och medelstora företag bättre villkor. Vi satsar på utbildning för att människor skall ha en chans att efterfråga de nya jobb som kommer när tillväxten stiger 1997. Det är vår inställning. Men Bo Lundgren företräder en politik som vill avskaffa stora delar av det välfärdssamhälle vi har i dag och bidra till arbetslösheten genom massuppsägningar i offentlig sektor.

Fru talman! Jag vill rikta en fråga till utrikesministern. Jag återkom i går från en veckas besök på Västbanken. Där har jag haft möjlighet att följa arbetet i det palestinska rådet - ett interimistiskt parlament, kan man säga - bl.a. vid en session i Betlehem, där Jag har träffat flera rådsledamöter, och utifrån deras perspektiv är nu situationen på Västbanken och i hela Mellanöstern mycket spänd och allvarlig. Frustrationen är stor, och man säger att fredsprocessen har gått i stå. Man säger också att den israeliska likudregeringen i stället för förtroendeskapande åtgärder ständigt kommer med nya hinder, särskilt i östra Jerusalem. Det är tunnlar, ID-kortstillgång, stängning av palestinska institutioner och den i dag aktuella bosättningen Har Homa. Sveriges regering läget i dag?
Fru talman! Det är självklart att läget för fredsprocessen borde kunna vara mycket bättre. Det var något positivt som hände när Hebronavtalet kunde slutas, men det var bara en start för de ytterligare steg som måste tas. Dessvärre har vi efter det sett att den israeliska regeringen har fattat och genomfört beslut som går på tvärs med vad som ligger i fredsavtalets anda. Allvarligast är naturligtvis de nya bosättningarna, inte minst Har Homa. Problemet är inte bara att detta strider mot fredsavtalets anda och försvårar en fortsatt fredsöverenskommelse utan också att Israel är en ockupationsmakt på det här området. Som sådan har Israel folkrättsligt inte rätt att flytta dit sin befolkning. Jag tycker att det är en mycket allvarlig situation, och vi har anledning att rikta kritik mot den israeliska regeringen för dessa beslut.
Fru talman! Sverige har varit väldigt aktivt under många år i diskussionen om att skapa fred i Mellanöstern. Jag upplever situationen i dag som utomordentligt allvarlig. De initiativ som kan tas av olika länder krävs verkligen. Jag vill fråga utrikesministern: Vad har Sverige för möjligheter? Vilka initiativ kan Sverige ta i det läge som råder nu, för att vara ett av de länder som tillsammans med andra så att säga sätter fredsprocessen på spåret?
Fru talman! Vi försöker naturligtvis utnyttja de kontakter vi har. Men vad Sverige kan göra som ett enda land, i raden av många andra, är att förena sig med andra länder. Här är EU, tillsammans med USA, en viktig aktör. Dessa krafter försöker tillsammans trycka på parterna - såväl den israeliska regeringen som de palestinska myndigheterna. De måste nu underlätta fredsprocessen i stället för att gå den andra vägen. Dessutom arbetar Sverige direkt med förbättringar för den palestinska befolkningen, inte minst när det gäller sysselsättningen. Sten Andersson är nere i ett sådant uppdrag just nu. I hans uppdrag från FN ingår framför allt att arbeta med sysselsättningsskapande åtgärder och med projekt på Olof Palmes center. Detta är viktigt för att underlätta den mycket svåra situationen för framför allt palestinska ungdomar.
Fru talman! Jag tänker ställa en fråga till Thomas Östros. Jag förstår att kammaren är väldigt spänd på om jag kan få ställa en fråga, och Thomas Östros möjligen kan komma med ett svar på den. I går blev Tjänstebeskattningsutredningen klar. En hel del av det som den kom fram med är sådant som vi i Folkpartiet har drivit länge, men det kan ju ändå vara bra att det nu kommer från ett annat håll. Av skatteministerns kommentarer har jag förstått att regeringen menar att stora delar av finansieringen inte är acceptabla, framför allt när det gäller att skärpa skatten för inkomsttagarna. Men det har inte framkommit i debatten om skatteministern kan tänka sig att inrätta en särskild skatt på äldre människor. Är det också en finansiering som avvisas?
Fru talman! En sådan rak, konkret fråga skall naturligtvis ha ett svar. Den kommentar jag gav i går till olika massmedier har ibland tolkats som väldigt positiv, och ibland som väldigt negativ. Jag skall försöka säga samma sak till Karin Pilsäter som jag sade till de flesta medier i går: Förslagen från Dan Anderssons utredning är intressanta. Det är förslag som självfallet kräver en ordentlig remissomgång och en ordentlig analys. På arbetsgivaravgiftssidan handlar det om ett dyrt förslag, som måste finansieras. Enligt regeringens bedömning är det inte möjligt att höja inkomstskatterna för att finansiera den typen av åtgärder. Det kan man inte göra genom att sänka grundavdraget. Det finns också praktiska problem med att sänka arbetsgivaravgifterna i en viss del av ekonomin. Kan det uppstå fuskmöjligheter? Är det svårt med kontrollmöjligheterna? Detta måste man titta närmare på, och remissomgången är viktig i denna del. När det gäller den del som handlar om en särskild avgift på pensionärer är det min mening att det inte är aktuellt att införa en sådan.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Åtminstone vi inom Folkpartiet är helt övertygade om att ifall massarbetslösheten skall kunna bekämpas är det inte med fler skatter, utan med fler skattebetalare. Jag tolkar det som att statsrådet ändå seriöst tänker överväga detta, och jag vill därför skicka med att vi i Folkpartiet tror att givet det höga skatteläget på arbete måste man gå in med riktade insatser. Återigen blir min fråga: Är inte regeringen beredd att gå in med riktade skattereduktioner för att i dagsläget kunna få fram fler jobb?
Fru talman! Precis som jag sade tidigare avvisar jag inte förslaget på principiella grunder. Regeringen är intresserad av en ordentlig remissbehandling och kloka synpunkter på förslaget. Samtidigt krävs en ordentlig analys av om detta är praktiskt genomförbart. En risk med att skära i arbetsgivaravgiften på många olika ledder är att systemet blir krångligt och svåradministrerat. Dessutom kanske det blir ett system där man kan fuska. Sådana här frågor måste vi titta närmare på framöver.
Fru talman! Dan Andersson lade fram Tjänstebeskattningsutredningens förslag i går. Utredningen tog fasta på de hushållsnära tjänsterna, och föreslog vissa sänkningar av skattekilen. Enligt ett pressmeddelande handlar det om 149 600 personer som i dag är sysselsatta i de här branscherna. Utredningen avfärdar däremot tanken på att göra någonting åt de äkta hushållstjänsterna. Av flera undersökningar vet jag att ungefär 2,7 miljoner heltidsjobb i Sverige utförs inom den informella sektorn. Men Dan Andersson säger att eftersom det är så svårt att komma ned i de priser där den svarta marknaden opererar lämnar han detta åt sidan. Med andra ord: Låt svartjobben fortsätta att frodas! Är skatteministern beredd att även titta på de äkta hushållstjänsterna, enligt exempelvis den danska modellen, och att sänka skattekilen så att människor kommer i arbete? Om inte - hur mycket räknar han med att det i dag kommer in i form av moms och sociala avgifter från hushållstjänster och som skulle kunna gå förlorat?
Fru talman! Jag är beredd att titta väldigt noga på Dan Anderssons förslag i utredningen. Vi befinner oss i ett läge med oerhört begränsade resurser, och vi måste välja vilka typer av skattestimulanser eller ökade utgifter vi skall införa under den närmaste tiden. Jag är därför inte beredd att överväga särskilda avdrag för höginkomsttagare för köp av tjänster till hemmen.
Fru talman! Jag uppfattar det som att skatteministerns sinne öppnas alltmer. Det behöver inte kosta någonting att införa exempelvis den mycket framgångsrika danska modellen. Den handlar inte om skatteavdrag för höginkomsttagare, utan staten tar bort en del av skattekilen genom ett direkt bidrag. Detta görs till en kostnad som i realiteten visat sig bli ett plus i den danska statsbudgeten. Nära 10 000 företag har tillkommit som nu opererar på de här äkta hushållstjänsterna. Är skatteministern ändå inte beredd att göra någonting på detta område?
Fru talman! Den danska modellen är inte en av de betydelsefulla faktorerna bakom att det har gått bra för Danmark i arbetslöshetsbekämpningen. Det är relativt få människor som har fått jobb via den modellen, och jobben är ganska dyra. Det handlar om ordentliga subventioner. Jag är inte beredd att delta i ett arbete där vi återigen hamnar i en situation där man räknar med diverse dynamiska effekter som finansierar skattesänkningar, och som senare visar sig bli en kostnad i form av ökade underskott och ökade räntor. Jag är heller inte beredd att delta i en typ av arbete där vi siktar på särskilda skatteavdrag riktade mot höginkomsttagare i ett läge där vi faktiskt har fördelningspolitiska ambitioner. Vi har sanerat statsfinanserna och försökt fördela de bördorna så gott det går. Då kan vi inte komma med särskilda stimulanser just till en höginkomsttagargrupp.

Fru talman! Dan Andersson, som har utrett frågan åt regeringen, lade fram sitt förslag i går. Alla delar av förslaget kan man naturligtvis inte analysera på stående fot i dag, utan det krävs ett arbete. Vad jag har sagt här i kammaren i dag är att den del av utredningsförslaget som gäller den särskilda avgiften på pensionärerna inte är aktuell att genomföra. Riksdagsledamöterna kommer inte att återfinna den i en proposition från regeringen.

Fru talman! Jag kan inte garantera att avgiften inte blir aktuell om olyckan skulle vara framme, och en ny regering bildas efter valet. Då kan den möjligen bli det. Men inte under denna regerings tid.
Fru talman! Det har nu gått mer än två månader sedan Volvo Aero beslutade att flytta verksamheten från Arboga till Trollhättan. De lokala förhandlingarna är slutförda och i morgon inleds de centrala. Med anledning av detta vill jag vända mig till Thage G Peterson, som svarar på de allmänpolitiska frågorna, och fråga om samtal har förekommit mellan Volvoledningen och regeringen. Vad har man i så fall kommit fram till?
Fru talman! Näringsminister Anders Sundström har senast i dag fört samtal med Volvos ledning om fortsatt Volvoverksamhet i Arboga. Regeringen väntar nu enligt Näringsdepartementets upplysningar på Volvos slutliga ställningstagande med anledning av detta samtal.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att man tar upp samtal om det flyttavtal som finns mellan FMV och Volvo, så att man vet att det finns möjligheter för Arboga att få stöd, om det nu bestäms att verksamheten skall vara kvar i Arboga, och det är ju vad jag hoppas på.

Fru talman! Jag vill vända mig till kommunikationsminister Ines Uusmann. Kommunikationskommittén presenterar ju sitt slutbetänkande i dag, jag tror t.o.m. att det sker precis i detta ögonblick. I fredags fick vi uppgifter från Centern om att man i och med energipropositionen skulle förhandla med regeringen om minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Jag vill då ställa följande frågor: 1. Pågår det eller kommer det att inledas förhandlingar mellan Centern och regeringen om att minska koldioxidutsläppet från trafiken? 2. Om svaret är ja på fråga 1, vad innebär det i så fall för Kommunikationskommitténs slutbetänkande? Innebär det att betänkandet får underkänt av regeringen, i och med att kommittén har haft i uppgift att utreda dessa frågor? 3. Vad har kommunikationsministern för inställning till att avvakta introduktionen av drivmedel i stället för att påskynda den?
Fru talman! Precis som Elisa Abascal Reyes säger har Kommunikationskommittén avlämnat sitt betänkande för en timme sedan. Det pågår just nu en presskonferens. Kommittén har lagt fram en stor mängd förslag, och en stor mängd konsekvensanalyser kopplade till förslagen har presenterats. Det är nu alldeles för tidigt för regeringen att över huvud taget kunna ta ställning till de förslagen. Jag kan bara konstatera att väldigt mycket av det som Kommunikationskommittén säger är intressant, och det bygger på att vi skall ha ett effektivt transportsystem, som också uppfyller miljömålen. Vad gäller koldioxidutsläppen för man diskussioner om miljömålen år 2020. Det är vad jag hittills känner till om utredningen.
Fru talman! Ett problem ibland när man ställer flera frågor är att man bara får svar på den sista. Det var vad som hände nu. Mina första frågor var: Pågår det samtal mellan regeringen och Centern om att minska utsläppen från trafiken av koldioxid? Och vad innebär det i så fall om regeringen nu inleder nya förhandlingar för att uppnå politiska lösningar, när Kommunikationskommittén har arbetat i två år med just de här frågorna? Innebär det att regeringen redan i dag underkänner Kommunikationskommitténs slutresultat?
Fru talman! Två partier står bakom det betänkande som Kommunikationskommittén presenterade för mig för en stund sedan, nämligen Centern och Socialdemokraterna. Övriga partier som har deltagit i kommitténs arbete - partier som också finns representerade i riksdagen - har reserverat sig på olika punkter. Jag förutsätter ändå att även de representanterna står bakom de analyser som finns i kommitténs betänkande. Därutöver känner jag inte till några transportförhandlingar mellan Centern och regeringen, och eftersom jag har ansvar för området vore det ju konstigt om jag inte skulle känna till om det fanns några "bredvidförhandlingar". Så det där är nog en tidningsanka.

Fru talman! När Kina i början av året utsåg en ny lagstiftande församling - visserligen en provisorisk sådan - för Hongkong ställde jag en skriftlig fråga till utrikesministern. Jag fick svaret att regeringen skulle följa utvecklingen och att Göran Persson har tagit upp frågan vid sitt Kinabesök. Vad han har sagt eller inte sagt lämnar jag därhän. Det som har hänt efteråt är ändå att Peking planerar att ta bort ett stort antal lagar som rör de mänskliga rättigheterna. Utrikesministern har på senare tid kritiserat Kina i ganska starka ordalag, men Hongkong nämns aldrig. Min fråga är: Var går gränsen? När kommer utrikesministern och Sveriges regering att reagera på det som Kina just nu gör mot Hongkong?
Fru talman! Den kritik som nämndes måste gälla det tal jag höll i kommissionen för de mänskliga rättigheterna, där jag också nämnde att Kina är ett av de länder där det pågår brott mot mänskliga rättigheter. Det här var inte särskilt populärt bland de kinesiska deltagarna, som vid två tillfällen under mitt tal avbröt mig med hänvisning till "ordningsfråga". Genom det kinesiska agerandet fick därmed min kritik en väldigt stor uppmärksamhet. De kinesiska myndigheterna vet mycket väl var vi står när det gäller Hongkong, nämligen att vi av förståeliga skäl så långt som möjligt vill bevara den relativa demokrati som finns i Hongkong. Vi agerar i det sammanhanget utifrån att vi är EU-medlemmar och stöder de insatser som Storbritannien naturligtvis går i främsta ledet för.
Fru talman! Anledningen till att jag tar upp den här frågan är att Hongkongborna på något vis mentalt har gett upp och att de får acceptera att de skall gå över till Pekingkina. Samtidigt förstår man att de hyser en väldigt stor tilltro till att det internationella samfundet och demokratiska länder som Sverige reagerar och agerar när Kina kränker Hongkong genom att gå emot det motto, ett land två system, som Kina har lovat att Hongkong skall få ha. Formuleringen i det skriftliga svar som jag fick om att man skall reagera efter den 1 juli, då Hongkong har gått över till Kina, är ändå litet förvånande. Man kanske skulle behöva reagera tidigare, innan det är för sent.
Fru talman! Som jag sade är vår inställning inte okänd för den kinesiska regeringen och de kinesiska myndigheterna. Vår inställning är att så mycket som möjligt av det system för demokratiskt inflytande som man har byggt upp i Hongkong skall kunna vara kvar efter det att Hongkong har kommit att ingå i Kina. Frågeställaren säger att man nu i Hongkong mentalt har insett detta, men det måste man väl ändå ha gjort för länge sedan. Det avgjordes ju för mycket länge sedan att Hongkong faktiskt skall gå in i Kina år

Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Den strukturfond inom EU som kallas Växtkraft mål 4 har rönt ett stort intresse bland småföretagare i vårt land. Både småföretagarna och de anställda i företagen har insett vikten av att höja kompetensen för att man framöver skall kunna vara motståndskraftig mot andra konkurrenter. Intresset har varit så stort att de medel som har tilldelats på många håll i landet börjar ta slut redan efter ett halvt år, fastän de var avsedda att räcka i närmare fyra år.
Fru talman! Det är riktigt att Mål 4-programmet har blivit väldigt populärt. Det är också viktigt att det har blivit så, eftersom vi vet att det inte är genom låga löner utan genom höjd kompetens i våra företag, framför allt i de små och medelstora företagen, som vi skall konkurrera på en internationell marknad. Programmet har blivit populärt i hela landet. Jag vet att Blekinge har aktualiserat frågan, men pengarna är slut även på andra platser i landet. Jag vet att styrelsen för programmet nu planerar en omfördelning över tiden, så att man för innevarande år skall kunna få mer pengar.
Fru talman! Jag tycker att det var ett mycket bra svar. Men det får inte bli så att man för över medel så att kompensationsgraden blir mindre än vad som har utlovats. Arbetsmarknadsministern nämnde Blekinge, min egen valkrets. Där visade det sig att redan efter ett halvt år var alla medel utdelade. Redan nu är det 7 000 personer i inte mindre 250 småföretag som är ute. Tyvärr har man fått stänga luckan där nere. Men genom arbetsmarknadsministerns svar hoppas jag verkligen att man kan öppna den igen och möta det ökade intresset.
Fru talman! Ja, under förutsättning att det är bra förslag som kommer fram. Man skall inte bara fördela dem över åren, utan man gör också en ordentlig kvalitativ bedömning av de förslag som kommer fram. Om Blekinge uppfyller detta kan jag se att det finns en möjlighet att få mera pengar.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga kommunikationsminister Ines Uusmann om Botniabanan, dvs. Regeringskansliet med att finansiera det projektet?
Fru talman! Den förhandlingsman som regeringen tillsatte har tillsammans med de regionala intressenterna nu presenterat en avsiktsförklaring som handlar om i vad mån kommuner och övriga delar av regionen längs Västernorrlands och Västerbottenskusten kan bidra med medel för att finansiera Botniabanan. Den avsiktsförklaringen är lämnad till regeringen. Den ligger till underlag för arbetet med vårpropositionen. Förhandlingsmannen fortsätter med sitt arbete. Det skall vara klart med mera detaljer på höstkanten. Arbetet med finansieringen ligger i arbetet med vårpropositionen. Jag ser optimistiskt på det hela.
Fru talman! När kan man räkna med att det blir ett slutligt beslut? Och när skulle banan kunna vara färdigbyggd upp till Umeå, om det går bra?
Fru talman! De här åren har lärt mig att det är mycket svårt att lägga fast slutdatum för sådana här projekt beroende på att detaljplaner skall fram osv. Men någon gång mellan 2003 och 2005 räknar jag med att banan skall kunna vara i gång.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Klingvall. Regeringen har drivit igenom en höjd egenavgift till sjukförsäkringen. I år är egenavgiften 5 %, och nästa år höjs den ytterligare till 6 %. Man kan förledas att tro att dessa pengar går direkt till sjukvård, men så är det inte. Överskottet i sjukförsäkringen är i år 27 miljarder, och nästa år kommer det att bli 38 miljarder. Egenavgifterna är alltså inte en riktig avgift utan en förklädd skatt. Dessutom urholkas skattebasen för kommuner och landsting, eftersom egenavgifter är avdragsgilla vid den kommunala beskattningen. Hur ser statsrådet på en sänkt egenavgift till sjukförsäkringen? En sänkt avgift skulle kunna ge kommuner och landsting mer resurser samtidigt som det skulle ge hushållen mer pengar i plånboken och öka konsumtionen.
Fru talman! Egenavgiften till sjukförsäkringen har inte lagts som en hög pengar i ett kassaskåp och går därför inte att använda till något annat. Dessa pengar används till andra delar av de socialförsäkringar som vi i dag inte finansierar fullt ut. Vad som kommer att hända framöver när vi skall fortsätta att reformera sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och det nya pensionssystemet är att vi gör en översyn av intäkter och förmåner i systemen. Jag vill särskilt peka ut ett område där vi måste hitta en bra finansiering. Det är förtidspensionerna som inte kommer att hänga ihop med pensionssystemet i framtiden. Det gör att det inte finns några utsikter i dag att hitta lösningar i den riktning som Michael Stjernström föreslår, nämligen att inte använda dessa intäkter.
Fru talman! Jag har tidigare här i kammaren lyft fram behovet av mer pengar till vård och omsorg, och även fått stöd för detta av statsministern. Det är ju tyvärr så att just den här kopplingen att det är avdragsgillt kommunalt urholkar för kommuner och landsting. Sedan skulle jag vilja tillföra ytterligare ett argument. Det kan inte vara bra för förtroendet till politiker. Jag menar att det urholkas om man kallar skatter för egenavgifter. Ytterligare en aspekt är att det är en orimlig fördelningsprofil. Såväl låginkomsttagare som höginkomsttagare betalar en viss procent av sin lön. Jag tycker att detta är orimligt rent fördelningspolitiskt. Därför tycker jag att man i Regeringskansliet med hög prioritet bör fundera på att minska dessa egenavgifter eller skatter.
Fru talman! Nu förstod jag inte riktigt Michael Stjernström. Jag uppfattade det som att Michael Stjernström talade om behovet av ytterligare medel till hälso och sjukvården, och samtidigt vill Michael Stjernström sänka dessa avgifter. Ser vi till det finansieringsbehov vi har framöver för förtidspensionerna ligger det på ungefär samma nivå. Förtidspensionerna kostar litet mer än vad det finns utrymme för genom avgifterna till sjukförsäkringen. Pengarna kommer att behövas.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Vägverket presenterade i förra veckan ett förslag där ett stort antal orter i Sverige skulle mista möjligheten för körkortselever att avlägga körkortsprov. Det här förslaget mötte, inte förvånande, en ganska stark kritik. Jag vill fråga om kommunikationsministern anser att detta är ett förnuftigt förslag från Vägverket.
Fru talman! Det antal provorter som finns i dag är samma antal som fanns på 60-talet. Det är fortfarande ganska många småorter. Vägverket gör nu en översyn av kvaliteten på dessa provställen. Det har lett till att man har föreslagit att för att få en allsidig uppkörningsmöjlighet med en hög kvalitet bör antalet provorter minskas. Detta är nu under remissbehandling. Det är Vägverket som fattar beslut, men jag förstår att det är många synpunkter som har lagts fram om detta. Vi får väl se vad Vägverket kommer fram till för ställningstagande.
Fru talman! Att det finns olika krav på verken, bl.a. besparingsåtgärder osv, är vi alla väl medvetna om. Men i det här förslaget handlar det inte om det. Det handlar inte heller så mycket om vad anledningen egentligen är. Man hänvisar till att det är många småorter. Jag kommer naturligtvis inte ihåg alla de orter som räknades upp, men Enköping var en av dem. Jag vill inte påstå att det är en småort som saknar rondeller eller trafikljus. Det skulle vara ett kriterium för att man inte skulle få ha detta. Jag hoppas verkligen att det här förslaget kommer att justeras i åtskillig grad efter remissomgången.
Fru talman! Det är klart att alla verk behöver göra rationaliseringar och strukturomvandlingar. I det här fallet handlar det inte bara om pengar. Det handlar också om kvalitetssäkring. Men det skall naturligtvis vägas mot servicegraden. Jag förutsätter att den avvägningen görs på ett bra sätt av Vägverkets ledning och styrelse.
Fru talman! I andra sammanhang har departementet och ministern understrukit vikten av att bygga ut Men i det här sammanhanget används det ju inte för att behålla verksamheten, utan här är det ett sätt att dra in verksamheten. Det är inte så man talar om att bygga ut IT i andra sammanhang, utan där är det ju för att stärka möjligheten att ha en decentraliserad verksamhet. Jag skulle därför vilja ställa en fråga, om ministern nu delar Vägverkets uppfattning. Är datorer och utdelning av lösenord ett skäl att dra in körkortsprovtagningen? För mig är det ett mycket märkligt argument som man går ut med till kommunerna. Jag kan inte försvara det i de samtal jag har med kommuner i mitt hemlän.
Fru talman! Man kan faktiskt inte ta körkort och göra uppkörningsprov framför datorn. Det är klart att man måste ut på en väg och en gata och att det behövs både rödljus och rondeller. Jag känner inte igen det argumentet. Men jag delar Carina Häggs uppfattning om att det verkar något långsynt att använda det argumentet vad gäller rationalisering på det här området.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ines Uusmann. Den är på sätt och vis analog med den som Lennart Främling ställde, den går bara i andra banor. Först och främst skulle jag vilja veta hur förhandlingsläget är vad gäller Atlantbanan, framför allt när det gäller förhandlingar med norska staten. Min andra fråga gäller Inlandsbanan. Jag undrar om kommunikationsministern anser att Inlandsbanans framtid har säkrats genom energiuppgörelsen, bl.a. mot bakgrund av den rätt stora biobränsleresurs som finns längs Inlandsbanans sträckning.
Fru talman! Läget är naturligtvis väldigt olika när det gäller de här två banorna. Atlantbanan är en bandel som framför allt är beroende av hur det ser ut på den norska sidan. Om man kan tänka sig att elektrifiera på den norska sidan blir det betydligt intressantare att göra investeringar också på den svenska sidan. Det pågår bl.a. en diskussion mellan regionen och EU kommissionen om projektbidrag för att se vilka möjligheter som kan utverkas. När det gäller Inlandsbanan handlar det om fortsatta driftbidrag. Den diskussionen pågår i Regeringskansliet i normal ordning. Vi återkommer när det beredningsarbetet är slutfört.
Fru talman! Bo Könberg ställde en fråga till statsministern under den förra frågestunden, men statsministern blev Bo Könberg svaret skyldig. Det handlade om pensioner. I den stora pensionsberedningen är man överens om att pensionerna inte skall minskas på grund av privata pensionsförsäkringar. På samma sätt var man i skatteöverenskommelsen överens om att privata pensionsförsäkringar inte skulle ha någon inverkan. Förra året gick Anna Hedborg ut och antydde att det skulle bli en samordning, men statsministern förnekade det bestämt. Nu har regering och riksdag fattat beslut om att änkepensionerna skall minskas på grund av privata pensioner. Då vill jag för det första fråga statsrådet Klingvall: Visste ni vad ni gjorde? För det andra: Om ni visste vad ni gjorde, varför gjorde ni då på det här sättet och frångick den grundläggande principen? Och för det tredje: Vad tänker ni göra åt problemet, som innebär att änkorna får tusentals kronor mindre i pension?
Fru talman! Det är inte så lätt att ge ett kort svar till Birgit Friggebo. Jag skall ändå försöka att sammanfatta vad det här handlar om. Riksdagen har alltså beslutat om inkomstprövning av folkpensionsdelen i de övergångsvisa änkepensionerna. Det görs efter en väl beprövad modell som har använts länge. Ända sedan 60-talet har vi inkomstprövat de gamla änkepensionerna enligt den här modellen. Även hustrutilläggen har sedan lång tid tillbaka inkomstprövats enligt den här modellen, liksom bostadstillägget till pensionärer. Så det är inte något nytt. Det inkomstbegrepp som används vid inkomstprövningen har alltså använts under mycket lång tid. Det uttalande som statsministern och även f.d. socialförsäkringsministern har gjort handlar om det nya pensionssystemet. Det har inte ett dugg med inkomstprövning att göra.
Fru talman! Regering och riksdag visste alltså precis vad man gjorde. Då är min fråga: Varför skall bara änkorna drabbas av effekterna av att man tar hänsyn också till sparande i privata pensioner? Varför gäller inte det pensioner över huvud taget?
Fru talman! Det här handlar om det inkomstbegrepp som används när man prövar bostadstillägg, hustrutillägg, de gamla änkepensionerna och nu också de övergångsvisa änkepensionerna. Det handlar förstås också i grunden om att behandla sparade pengar på samma sätt. I inkomstbegreppet ligger ju även pengar som man har sparat på bank, i fonder eller var man nu har sparat dem. Alla sparade pengar behandlas på samma sätt vid den här inkomstprövningen. Den har vi alltså använt oss av under mycket lång tid.
Fru talman! Det här handlar om principfrågor. I den stora pensionsöverenskommelsen har man ju sagt att de allmänna pensionerna inte skall påverkas av privata pensionsförsäkringar. Menar Maj-Inger Klingvall att man skall gå ifrån det? Hon säger ju att det bara är normalt, att så går det till och att det är klart att hänsyn skall tas till alla inkomster, när det gäller just änkor. Vad är det för skillnad på änkor och annat folk? Finns det ingen grundläggande princip för regeringen längre?
Fru talman! Vi talar om två helt olika saker. Vi talar om det inkomstbegrepp som används vid inkomstprövning, och sedan talar vi om det nya pensionssystemet. I det fallet rör det sig om alla som skall bli pensionärer, som skall leva på sin pension. Det handlar om deras inkomst och om hur den skall vara utformad. Å andra sidan handlar det alltså om en inkomstprövning, som är utformad enligt en mycket gammal, beprövad metod.

Fru talman! Jag har en fråga som faktiskt går till statsrådet Peterson, även om socialförsäkringsministern är närvarande. Enligt tidningsuppgifter har Thage G Peterson i helgen talat vid ett SSU-jubileum och där bl.a. påstått att vi moderater inte är emot skatter. Vi skulle snarare vara emot den välfärd och trygghet som den offentliga verksamheten representerar. Låt mig säga att visst behövs skatter, men de är för många och för höga. Och visst behövs välfärd och trygghet, men det kan delvis finansieras på annat sätt och styras mer till dem som är verkligt behövande.

Fru talman! Jag upplevde aldrig någon fråga. Däremot var det en bra konferens i Södertälje. Det var ett bra tal. Jag läser moderaternas program och skrifter, och därför kunde jag konstatera i mitt tal att moderaternas krav om offentliga besparingar på kommunerna skulle innebära ökade klassklyftor i Sverige och en mycket kraftig ökning av arbetslösheten. Moderaternas förslag - vilket också Lars Tobisson bekräftade på en konferens i Norrköping under helgen - innebär att man skall minska statens offentliga utgifter med 55 miljarder. Då är det klart att det uppstår hål någonstans. Vi skulle få ett helt annat samhälle, och tryggheten skulle hotas för väldigt många människor. Det här var mer en rekommendation till Henrik Järrel att läsa sitt eget partis program på den här punkten.
Fru talman! Frågan var om Thage G Peterson verkligen anser att det rimmar med socialdemokratisk välfärds och trygghetspolitik att så många, som redan har det besvärligt, drabbas ytterligare i vårt samhälle till följd av socialdemokratiska inskränkningar och besparingspolitiska åtgärder. För övrigt var den konferens som moderaternas Lars Tobisson bevistade inte i Norrköping, utan i Låt mig säga, fru talman, att om nu Thage G Peterson tagits till Statsrådsberedningen för att inför valet 1998 lösa framtidens problem med gårdagens socialdemokratiska recept torde stora delar av svenska folket faktiskt ha anledning att betacka sig för detta.
Fru talman! Jag tar åt mig rättelsen att konferensen var i Linköping. Men Tobissons budskap kvarstår likväl. Det budskapet var att man skulle göra en mycket kraftig neddragning av den samhälleliga verksamhet som ger människor trygghet och social välfärd. Vi har tvingats till jättelika besparingar under vår regeringsperiod. Men det beror ju, som Henrik S Järrel mycket väl vet, på att vi fick överta ett konkursbo från Bildtregeringen. Sverige stod faktiskt vid ruinens brant. Det gjorde det nödvändigt för den socialdemokratiska regeringen att vidta mycket impopulära åtgärder. Att vi inte har blivit populära av dem kan vi se på opinionssiffrorna. Men vad som är viktigt i dag är att det moderata programmet, Moderaternas förslag, når människorna i Sverige. Folk måste få klart för sig att den moderata politiken kommer att innebära mycket kraftiga neddragningar i kommunernas och landstingens verksamhet, vilket i sin tur kommer att innebära att tiotusentals människor förlorar sina jobb och att klassklyftorna ökar i Sverige.

Fru talman! Margareta E Nordenvall har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att analysera effekterna av forskningspolitiken på den medicinska forskningen och vilka åtgärder som kommer att vidtas avseende kvinnliga forskare och forskarassistenter. Riksdagen har, efter förslag från regeringen, beslutat om en ändring av stiftelselagen, vilket möjliggör ett demokratiskt inflytande över forskningsstiftelserna och att forskningsresurserna bättre kan samordnas. Härigenom har förutsättningar skapats för ett nära samarbete mellan stiftelser, forskningsråd och sektorsorgan. Styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning har t.ex. ledamöter från Medicinska, Naturvetenskapliga och Teknikvetenskapliga forskningsråden och från NUTEK. Styrelsen har tillsatt en samverkansgrupp med representanter för NUTEK och de nämnda forskningsråden. Stiftelsen arbetar nu med utgångspunkten att utdelningen kommer att kunna uppgå till minst 700 miljoner kronor per år. Stiftelsen har nyligen beslutat att inom den planerade ramen göra nya åtaganden på ca 500 miljoner kronor under den innevarande treårsperioden 1997 1999. Detta sker främst genom att stiftelsen övertar ansvar för materialkonsortier som byggts upp av NUTEK och NFR, samt ett mikroelektronikprogram som tidigare NUTEK svarat för. Stiftelsen för internationalisering, STINT, fattade redan under förra året beslut om att överta ansvaret för nya stipendier inom de postdoktorsprogram som hittills finansierats av forskningsråden. Den nya styrelsen för STINT har i början av mars beslutat att 200-300 miljoner kronor skall avsättas för tilläggsfinansiering inom det fjärde ramprogrammet i EU. Det tidigare kravet på statlig motfinansiering har avskaffats. Inom MISTRA pågår diskussion om hur arbetet skall bedrivas för ett utökat ansvar för miljöforskningen, och inom KK-stiftelsen planeras finansiering av verksamhet inom främst NUTEK:s och de mindre och medelstora högskolornas område. Totalt sett torde forskningssystemet tillföras medel i storleksordningen minst 1,5 miljarder kronor per år, sannolikt mer, från de olika forskningsstiftelserna. Det skall jämföras med besparingar på 1,1 miljard för år 1998 och framåt. Samarbetet med forskningsstiftelserna fungerar väl och på det sätt som var avsett i regeringens forskningsproposition hösten 1996. Jag vill inte förneka att besparingarna på kort sikt kan medföra problem, men de var helt nödvändiga på grund av det statsfinansiella läget. Vad gäller den medicinska forskningen har anslaget till MFR minskats med ca 14 %. MFR svarar emellertid för bara 10 % av den offentligt finansierade medicinska forskningen, vilket innebär att nedskärningen får begränsade effekter på den totala offentliga satsningen på medicinsk forskning. Vidare kan nämnas att Stiftelsen för strategisk forskning också beslutat att dela ut betydande resurser till medicinsk forskning. Forskarskolor och nätverk inom biomedicin kommer att få minst 200 miljoner kronor över en treårsperiod, men summan kan bli väsentligt större om projekten utvecklas positivt. Det skall jämföras med en minskning på 52 miljoner kronor av Margareta E Nordenvall frågar också vilka åtgärder regeringen avser vidta för att kvinnliga forskare och forskarassistenter inte skall drabbas av nedskärningar. Jag har redan påpekat att besparingarna ingalunda har de drastiska negativa följder som Margareta E Nordenvall påstår. Vad i övrigt beträffar rekrytering av kvinnor till forskning vill jag påminna om att regeringen tidigare har vidtagit en lång rad åtgärder på detta område. Vissa av dessa åtgärder, särskilt doktorandtjänster och postdoktorala stipendier för kvinnor, är särskilt riktade till unga kvinnliga forskare och forskarstuderande. Vidare har som bekant regeringen anvisat och riksdagen godtagit medel för inrättande av 30 professurer och 73 forskarassistenttjänster för underrepresenterat kön. Samtliga forskningsråd och även Forskningsrådsnämnden har fått sina instruktioner kompletterade med åligganden att främja jämställdhet. Forskningsområdet präglas nu av stora förändringar. Ett nära samarbete har inletts med forskningsstiftelserna och de andra forskningsorganen, och de utgör nu en normal del av forskningssystemet. Stiftelserna är resursstarka och kommer att spela en stor roll under lång tid framöver. För att grundligt belysa den nya situationen på forskningens område har regeringen för avsikt att under våren 1997 tillsätta en parlamentariskt sammansatt forskningsutredning. Denna utredning skall göra en bred analys av organisationen och ansvarsfördelningen inom det svenska forskningssystemet utifrån samhällets behov och resurser samt forskningens möjligheter. Utredningen kommer att utgöra ett underlag för nästa forskningsproposition, som skall läggas fram hösten 1999.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för svaret. Jag noterar att regeringen avser att tillsätta en utredning för att analysera forskningens organisation och ansvarsfördelning. Jag hoppas att direktiven är så vida att de också kommer att inbegripa fristående forskning. Svensk forskning har ett mycket gott internationellt anseende. Den medicinska forskningen har under många år legat i den absoluta frontlinjen, vilket har haft stor betydelse för svensk industri och därmed välfärden. Utbildning, forskning och utveckling utgör en del av de nödvändiga verktyg som behövs för att få Sverige på fötter, för att vi genom tillväxt och nya jobb skall kunna växa oss ur den ekonomiska krisen. Det var mot bakgrund av detta som de fristående forskningsstiftelserna bildades, bortom politisk styrning. Utbildningsministern har sedan sitt tillträde försökt få kontroll över stiftelsernas pengar, och han har också lyckats. I dag styrs ett flertal av stiftelserna av socialdemokratiska politiker. Den politiska kontrollen är ett faktum. Tanken med de fristående stiftelserna var att vitalisera forskningen och låta nya tankar och perspektiv komma till tals. Nu är risken stor att även stiftelsernas bidrag till forskning på sikt hamnar i den hierarkiska fälla som hämmar den offentliga verksamheten. Hierarkisk, likriktad styrning fungerar inte i ett dynamiskt kunskapssamhälle. Medan hierarkin tänker agerar nätverken. Behovet av kontroll tar överhanden på bekostnad av kreativiteten. Nu har utbildningsministern på ett listigt sätt kringgått Lagrådet. När stiftelsernas ändamål inte gick att ändra byttes de oberoende styrelserna ut till förmån för socialdemokratiska politiker. Om man inte kan styra den ena vägen får man försöka den andra. Jag förstår att det med ett ökat politiskt inflytande inte blir något problem att flytta pengar från KK-stiftelsen och Strategiska stiftelsen till NUTEK utan att ändra ändamålen. Men vilka projekt blir utan pengar? Vilka projekt skulle ha finansierats med de stiftelsepengar som nu går till NUTEK? Hur många forskningsprojekt lever med en ovisshet för framtiden? Redan i höstas förutsågs att grundforskningen inom medicinska och naturvetenskapliga områden skulle drabbas. MFR:s minskade anslag har inte kompenserats av någon stiftelse, och rådets egna projektanslag har skurits ned med i genomsnitt 17 %. Så gott som samtliga ansökningar vad avser tung utrustning och apparatur har avslagits, vilket innebär att den nya tekniken får vänta. Övriga nedskärningar som har gjorts enligt osthyvelsprincipen innebär att många av de kvinnliga forskarassistenter som är anställda med projektpengar inte får full lön. Flertalet nya projekt har avslagits, av vilka många kommer från unga kvinnliga forskarstuderande. Utbildningsministerns hjärtefråga - kvinnliga forskare - har fått sig en riktig törn. Det är inte trovärdigt att gå ut och säga att regeringen satsar på kvinnliga forskare, om den samtidigt sänker den som redan finns inne i universitets och forskarvärlden. Vad hjälper regeringens doktorandtjänster och forskarstipendier om man inte får det projektanslag som behövs för att kunna forska? Hur många av forskningsrådens forskningsprojekt har drabbats av regeringens nedskärningar på 300 miljoner? Vi vet alla att det finns ett glapp i finansieringen för 1997 års projekt.

Fru talman! Jag noterar att Bengt Silfverstrand har halkat in i debatten. Om det inte är bekant kan jag tala om att Bengt Silfverstrand också har halkat in i forskningsstiftelserna, nämligen i MISTRA. Jag förstår därför intresset för den här debatten. Carl Tham angriper mig vad gäller diskussionen om att vi kanske behöver bryta upp hierarkierna i Sverige. Jag hoppas att utbildningsministern har noterat att vi går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Många i Sverige är oroliga över den homogena strukturen i Sverige och för att vi skall få svårt att anpassa oss till de nya krav på dynamik och snabbhet som ett kunskapssamhälle kräver. Därför behöver vi en fristående forskning, en forskning som inte är styrd av socialdemokrater. Det kan tyckas omtänksamt att alltid ha ett genusperspektiv på forskningen, men jag måste nog instämmma i det som Bo Berggren skrev i DN Debatt i december 1996: Vi måste sluta prioritera genusforskning framför tillväxt. För kvinnor är det viktigast att bli bedömd utifrån den man är, utifrån sin kompetens - men självklart på samma villkor som män. För att fler kvinnor och män skall kunna få plats i forskarvärlden behövs det framför allt tillväxt, inte något annat. Grunden för tillväxt och välfärd är, som sagt, utbildning och forskning i kombination med ekonomiska spelregler som premierar arbete och utveckling. För detta krävs det ett moget politiskt ledarskap så att man ser helheten och kan prioritera nödvändiga åtgärder i rätt ordning. Genom att prioritera tillväxt får också kvinnorna plats, men genom att prioritera genusforskning får på sikt ingen plats. Vi kommer inte att ha råd med adekvat utbildning och forskning. I likhet med flera andra regeringsmedlemmar och också Bengt Silfverstrand kan Carl Tham inte låta bli att skylla ifrån sig. T.o.m. besparingarna inom forskningspolitiken är de borgerligas fel; detta trots att vi moderater själva föreslår bättre förutsättningar för forskningen. I dag sitter Carl Tham och Socialdemokraterna vid rodret. Arbetslösheten och räntorna ökar. Det finns ingen skeppare som lyckas föra båten i hamn om man gör som Socialdemokraterna, dvs. slår sig till ro när det stormar och skyller på vädret. Nej, skall Socialdemokraterna fortsätta att leda Sverige är det dags att axla det ledarskap som krävs. Att diktera forskningen uppifrån hjälper inte tillväxten. Däremot behövs det goda förutsättningar och långsiktiga spelregler för att få en kreativ forskning. För en forskare är det viktigt att helhjärtat kunna ägna sig åt sin forskning. Man ska inte ständigt behöva leva i ovisshet utan att veta vad politikerna härnäst tänker göra. Jag har berört hur Medicinska forskningsrådet påverkats av Carl Thams forskningspolitik. Vilka är då konsekvenserna för de övriga forskningsråden? Hur många forskningsprojekt - här har jag inte fått något svar - har påverkats av de nedskärningar som gjorts beträffande forskningsråden? Vi vet mycket väl att det finns ett glapp i finansieringen för 1997 års projekt.